Fru talman! Lennart Brunander sade att jag verkar bekymrad när det gäller EU-politiken. Jag är inte bekymrad för att vi är med i EU. Tvärtom är jag av den uppfattningen att svenskt jordbruk har fått nya möjligheter genom EU-medlemskapet. Vad som bekymrar mig är hanteringen av medlemskapet från svensk sida. Denna har skapat problem helt i onödan, enligt vår uppfattning. Sedan sade Lennart Brunander att vi skall arbeta för ett resurssnålt jordbruk. Det är ingen kontroversiell fråga för oss. Vi ställer upp på att resurserna skall användas så effektivt och så optimalt som möjligt. Lennart Brunander hade många vackra förhoppningar inför framtiden, men han svarade inte på mina frågor. Skatten på dieselolja och handelsgödsel samt ökade kostnader för bensin och elkraft är ett bekymmer för näringens utövare då dessa kostnader snedvrider konkurrensen gentemot övriga EU-länder. Det är därför som jag är angelägen om att få ett besked om framtidsvyerna hos Centerpartiet. Vidare sade Lennart Brunander att kronförstärkningspengarna bör användas på ett visst sätt. Vi anser att dessa pengar skall gå direkt till brukare i berörda branscher. Ett undantag är trädgårdsnäringen där det rör sig om små belopp. I det fallet kan vi acceptera att pengarna går samlade till näringen. Jag vill ha ett besked, Lennart Brunander, på mina frågor.

Fru talman! Jag hoppas att Lennart Brunander lever upp till det han säger, att han vill medverka till att förenkla de EU-regler som vi har. Där har vi ingen delad uppfattning. Det gäller bara att snabbt komma fram till lösningar som är praktiska, administrativt enkla och billiga. Det skulle vi alla vinna på. Lennart Brunander tog upp den gamla vanliga visan, att vi moderater sitter vid sidan av och gnäller. Vi driver en saklig oppositionspolitik, vilket man normalt gör i en demokrati om man inte sitter i regeringsställning. Vi sitter inte bara och gnäller. Vi tar upp frågor som är angelägna att ta upp och där det är värdefullt att få en ändring till stånd. Det är därför som vi har varit kritiska på många punkter. Vi är kritiska när det gäller kostnaderna för handelsgödsel och de skatter som jag över huvud taget har nämnt. Dessa är konkurrenssnedvridande och ett bekymmer för näringen. Jag vill då ställa frågan: Är Centerpartiet fortfarande för att mycket aktivt arbeta för att svenska producenter och svensk livsmedelsindustri skall få verka under samma villkor som de som man har att konkurrera med verkar? Det är viktigt att få ett besked på den punkten.

Fru talman! Två år av EU-medlemskap har varit en smärtsam process för näringen i ett hårt reglerat jordbruksssystem. Det är en helt riktig bild som Ingvar Eriksson och Lennart Brunander målar upp av det hela. Men det finns också många positiva saker som är värdefulla. Jag kommer från Skaraborgs län. Där är 50 % av befolkningen på något sätt beroende av jordbruksnäringen. Det är lika många människor sysselsatta i de näringar som har kommit till som det är inom bildindustrin. När såg ni sist en annons i en dagstidning med lika stora rubriker där det står "Kris i Jordbruket" som det står när det är kris i bildindustrin? Jag undrar om jag någonsin har sett det, i alla fall inte i länets tidningar. De areella näringarna har en enorm betydelse för Skaraborg och också för Sverige och det svenska folket. Dessa näringar ger oss goda saker: arbetstillfällen, exportinkomster och framför allt mat av hög kvalitet på våra bord. Men det finns också en annan sida. De areella näringarna har stor inverkan på vår miljö. Jag tänkte uppehålla mig kring detta. Vår uppgift här i riskdagen är att finns regelsystem som balanserar behovet av en hållbar utveckling och ekologi i balans med de rena produktionsintressena. Sverige har ett av världens bästa jordbruk. Det är förhållandevis rent och tämligen kostnadseffektivt, men det finns mycket som kan bli ännu bättre i framtiden. Sveriges rikaste biologiska mångfald finns i hag och åkerlandskapet i skogslänen, hos de mjölkoch köttbönder som nu kämpar med EU:s regler. Men den rikedomen är inte given för alltid utan den måste säkras. Jordbrukets ställning i samhället bör alltid diskuteras med utgångspunkt i dess påverkan på omgivningen. Det finns tre givna utgångspunkter för mig som liberal: miljö, företag och EU, och dessa utgångspunkter har uppenbara samband. Det moderna och industriella jordbruket är i dag betydligt renare än för tio år sedan. Bönderna och deras intresseorganisationer har insett betydelsen av ett mer ekologiskt och miljöanpassat jordbruk, och de vet i dag också att det inte står i konflikt med ekonomiska intressen. Arbetet för att minska användningen av bekämpningsmedel för att vårt jordbruk skall bli världens renaste är imponerande. Alltfler jordbrukare tänker och handlar ekologiskt, och de flesta lämnar det konventionella jordbruket till förmån för ett mer integrerat och miljövänligt jordbruk. Men allt är inte gott. Användningen av handelsgödsel har ökat igen. 50 000 ton ammoniak släpps ut från djurhållningen med försurnings och övergödningseffekter. Bortemot två tredjedelar av kvävebelastningen på Kattegatt och Östersjön, som orsakar algblomning, syrebrist och ekologiskt obalans, har sitt ursprung i jordbruket. Det innebär inte att jordbruket inte har gjort någonting. Jordbruket har gjort stora insatser för att förbättra balansen i det ekologiska systemet. Med tanke på jordbrukets omfattande läckage till våra hav är det därför angeläget att fokusera på möjligheten att anlägga fler våtmarker som kan hindra eller bromsa upp avgången av närsalter. Jag vill därför yrka bifall till reservation 8, som fokuserar just på miljöstödet för ersättning till våtmarker. Det utökade miljöstödet måste utformas så att medfinansiering till anläggning av våtmarker och småvatten blir möjlig. Det är i detta perspektiv beklagligt, fru talman, att Folkpartiets förslag att utöka miljöstödet till att omfatta 1,2 miljarder, vilket hade gett miljön och jordbruket ett lyft, inte vunnit gehör bara på grund av en finansieringsform som egentligen inte är så olik all annan finansiering som vi har i Sverige vad gäller välfärdssystem och annat. Det är beklagligt för miljön och för ett jordbruk som är på väg att bli världens renaste, och det är dumt att en mängd pengar ligger nere i Bryssel till ingen nytta. Svenskt jordbruk är känt för en hög grad av miljöanpassning, och dess användning av konstgödsel och bekämpningsmedel är vid internationella jämförelser trots allt måttlig. Den utveckling mot ett allt renare och mer miljövänligt jordbruk som satts i gång till följd av konsumentkrav, lantbruksorganisationernas arbete och jordbrukspolitiska beslut är imponerande och viktig. Det finns en stor marknad för livsmedel av hög kvalitet i EU och ett stort intresse för produkter från ett miljövänligt jordbruk. Jag brukar ofta understryka konsumenternas avgörande roll för den framtida markanvändningen i jordbruket. Ju fler som frågar efter kravmjöl, ekomjölk och naturbeteskött i butiken, desto bättre lönsamhet och överlevnadschans för de miljöanpassade jordbruken och desto mer hagmark och obesprutade åkrar får vi. Marknadsföringen av svenska produkter måste bli mer intensiv. Märkningen måste bli klarare, så att konsumenterna vet vilken mat de köper och vad de äter. Jag är övertygad om att om konsumenterna får en tydlig märkning, kommer de att köpa alltmer av de kvalitetsprodukter som i dag finns. Ju fler sådana produkter som man köper, desto större konkurrenskraft kommer de att få kostnadsmässigt i förhållande till andra produkter. De produkter som i dag är dyrare och som man därför kanske avstår från att köpa kommer med tiden också att hamna på en prisnivå som är realistisk för gemene man. Fru talman! De ekonomiska villkoren för jordbruket har varit minst sagt ryckiga de senaste tio åren. Det hade först en period av efterlängtad avreglering, som dessutom slog väl ut i praktiken när den just hade satts i sjön. Man såg att den hade effekter. Vi vet vad som sedan hände.

I jordbruksstatistiken för 1996 kan man läsa att antalet jordbruk minskar snabbt medan däremot antalet väldigt stora jordbruk ökat i antal. Storskaliga jordbruk med spannmål har vind i seglen, medan mindre brukningsenheter eller jordbruk med främst djurbesättningar har det kärvare. Sammantaget har dock jordbruket blivit en bransch som vunnit på EU medlemskapet, även om obalanserna inom kollektivet är väldigt stora. Det är viktigt att vi nu tar oss an de obalanser som finns i jordbruket i dag. Vi måste göra en sammanhållen analys av effekterna av de nya stödformerna bl.a. avseende ekonomisk måluppfyllelse och en mer sammanhållen översyn av stödsystemen. Fru talman! Jag utgår ifrån att den utredning som regeringen aviserat vad gäller översyn av stödområdesindelningen också uppmärksammar obalanser och gränsdragningsproblem och att förslag presenteras som också leder till förändringar i stödsystemen och områdesindelningen. Med en total översyn kan obalanserna utjämnas. Detta bör, fru talman, ges regeringen till känna, och jag yrkar därför bifall till reservation 4. Fru talman! Jag vill till sist peka på att regeringen i sin proposition skriver att en reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken är nödvändig. Vi ställer oss i jordbruksutskottets betänkande bakom detta. Utgångspunkten bör då vara ökad marknadsorientering och avreglering, en konsumentanpassning samt en ökad miljöanpassning i syfte att nå ett hållbart jordbruk Sverige och jordbruksministern måste ta ledningen i detta arbete. Jag beklagar att jordbruksministern inte är här i dag, även om hon har laga förfall. Jag vill ändå ställa några frågor. Varför utnyttjar inte regeringen vår unika ställning i EU i dessa sammanhang?

Östersjöpolitiken kan kantra om regeringen inte orkar lyfta frågan om reformeringen av jordbruket. Det vore bra om jordbruksministern krängde på sig ledartröjan i den här frågan och tog initiativ. Baltikums chanser till medlemskap kan gå om intet, om Sverige inte tar på sig det ledarskapet. Vad gör regeringen? Vilka utredningar och vilka förslag aktualiserar Sverige i denna fråga? Fru talman! Jag beklagar att jordbruksministern inte är här. Vi visste det inför den här debatten, men det borde ges en möjlighet till aktiv debatt om jordbruket här i kammaren. Jag hoppas att jordbruket kommer att ta en stor del av diskussionen under vårens allmänpolitiska debatt i anspråk.
Fru talman! Jag och Eva Eriksson har inte så många delade meningar i den här debatten. Jag skulle bara vilja ställa en fråga om en sakuppgift. Eva Eriksson sade, om jag uppfattade rätt, att två tredjedelar av kvävebelastningen på Kattegatt kommer från jordbruket. Det förefaller mig som en överberäkning av jordbrukets roll i det sammanhanget. Jag skulle vilja veta vad som ligger bakom det påståendet.
Fru talman! Om Lennart Brunander hade lyssnat hade han hört att jag talade om Kattegatt och Östersjön. Jag kan inte dela upp belastningen dem emellan av de två tredjedelarna, men när det gäller hur mycket utsläpp som sker i Östersjön respektive i Kattegatt kan jag konstatera att det görs mer utsläpp i Östersjön än i Kattegatt. Det beror på att bönderna på den västra sidan efter intensivt arbete för att minska närsaltsutsläppen visserligen inte har minskat dessa utsläpp i Västerhavet men ändå har kunnat bibehålla en balans, så att de där inte har ökat.
Fru talman! Jag anklagar inte jordbruket. Det skulle aldrig falla mig in att stå i talarstolen i Sveriges riksdag och anklaga jordbruket. Detta är ett stort problem som jordbruket aktivt deltar i. Läckaget av närsalter har stabiliserats men inte minskats. Ser man på de totala utsläppen i dag så kommer man upp till den nivån. Självfallet är det så, Lennart Brunander, att det också finns andra källor som påverkar närsaltsutsläppet: biltrafik, industrier, reningsverk och annat som finns i området. Men vi skall komma ihåg att man i jordbruket är väl medveten om detta. Det är precis därför det är viktigt att vidta alla de miljöåtgärder man kan. Det måste bli möjligt för jordbruket att kunna få medfinansiering när det gäller anläggandet av våtmarker eller små vatten. Man säger själv inom jordbruket att det är ett sätt att åtgärda de problem som man upplever.

Fru talman! Detta betänkande innehåller besvikelser men faktiskt också ett litet glädjeämne. En av besvikelserna gäller själva hanteringen i riksdagen av det här utgiftsområdet, jordbruksfrågorna. Vi hade ingen debatt om detta utgiftsområde när finansutskottet debatterade ramarna. Vi har ingen minister här i dag. Det betyder att vi inte får någon reell möjlighet att diskutera med den ansvariga ministern, med regeringen, om de tankar och idéer regeringen har haft kring budgetförslaget. Det tycker jag beklagligt, särskilt eftersom samma sak hände när vi diskuterade miljöfrågorna. När ministerrådsmötena skall hållas kan inte vara obekant, och det hade vad jag förstår varit ganska enkelt att kasta om tidpunkterna för dessa två debatter. Då hade vi haft två intressanta debatter med ministrarna. Eftersom jordbruksfrågorna också så totalt domineras av EU:s regelverk, förstärker detta den maktförskjutning som har skett ifrån riksdagen, den folkvalda församlingen, till regeringen. Det är extra beklagligt. Vänsterpartiet har föreslagit ett högre ramanslag än det som har beslutats om och som vi skall debattera i dag. Vi ville bl.a. öka medlen till avbytarverksamheten. Vi tyckte att det var fel att som man nu har beslutat tvärt skära av det anslaget. Lantbrukets avbytartjänst har gett förslag till en nedtrappning, och det hade varit rimligt att stödja det förslaget. Som det nu ser ut har man tappat 350 jobb inom avbytartjänsten under de två år som gått sedan det förra beslutet fattatdes. Ytterligare 400 jobb kommer att försvinna i och med beslutet som fattats om denna nedskärning av ramanslaget. Det är beklagligt. Var det inte meningen att vi skulle halvera den öppna arbetslösheten? Det kommer ju att bli svårt om också de jobb som finns skall försvinna. Vänsterpartiet hade också ett förslag till ökade ramar för miljöstöden, framför allt för att vi skulle kunna finansiera ett särskilt fjällmiljöstöd, ett miljöstöd för jordbruken i de fjällnära områdena, som har speciellt svåra villkor. Det har vi inte fått gehör för. Därför borde man skapa utrymme för det inom ramen för det miljöstöd som finns i dag och som ändå får ökade ramanslag. Det finns många delar av målet för jordbruket som helhet där jag och Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning. Vi skall ha ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart jordbruk, som skall klara livsmedelsförsörjning och annat. Däremot är jag mycket tveksam till EU:s syn på livsmedel som en vara bland andra. Frihandel går före både miljökrav och annat. Detta är en oroande utveckling. Jag tycker inte att man kan tillämpa det synsättet, vare sig på livsmedelsprodukter eller på levande varelser, nämligen de djur som förser oss med den mat vi skall ha. Mat är mycket mer, och det krävs en mycket mer genomtänkt syn på livsmedelssäkerhet, självförsörjningsgrad och på sårbarhet. Detta särskilt som vi vet att vi globalt sett belastar jordens uthållighet mer än vad den kanske tål på många håll, både vad gäller användning av grundvatten, förstörelse av jordbruksmark osv. Detta är ett allvarligt bekymmer, och jag är inte riktigt säker på att jag litar på jordbruksministern. Därför hade jag gärna velat ställa dessa frågor till henne. En sak som vi i Vänsterpartiet har reagerat på är administrationen av EU-stöden. Flera partier har varit inne på det tidigare. Medlemskapet och jordbrukets inordning under EU:s jordbrukspolitik har ju medfört ett betydligt ökat arbete. Man får har förståelse för att det kanske inte är så lätt att överta det på en enda gång, särskilt som man av jordbruksministern fått veta att Jordbruksdepartementet ingår i 137 olika arbetsgrupper, som gör mellan 725 och 750 resor till Bryssel per år. Det säger en del om den byråkrati och det krångel som man måste försöka komma till rätta med. Vi har riktat kritik mot att det är så svårt att med den statistik som finns i dag att få en regional redovisning. Vi vet att stödet till det norrländska jordbruket inte har betalats fullt ut på det sätt som det skulle ha gjorts. Det beror delvis på att det framförhandlade avtalet varit dåligt men också på dålig administration. Tyvärr är det så att Centern har en stor del i ansvaret för att stödet till Norrlandsjordbruket inte fungerar så bra som det skulle kunna göra. Vi hade en Centerjordbruksminister under förhandlingarna, och jag är övertygad om att man då gjorde misstag och glömde bort stora delar av Norrlandsjordbruket. Vi fick en uppgörelse mellan Centern och Socialdemokraterna, där man starkt skar ned på den nationella delen av Norrlandsstödet. Detta var orsak till en del av de negativa konsekvenser som vi ser i dag och som vi har blivit informerade om i utskottet. Detta är allvarligt. Det handlar bl.a. om de framförhandlade nivåerna. Man var väldigt sen med att betala ut stöden till jordbrukarna. Det gällde inte bara i Norrland, men det kanske drabbade extra hårt där. Detta frestar på likviditeten. Motiveringen i utskottets betänkandet är ganska dålig - man säger att man inte har gjort några fel enligt EU:s regler. Men det är inte riktigt det som saken handlar om. Det handlar om de enskilda jordbrukarna som inte får sina stöd utbetalda i tid, så att de nästan inte klarar av sitt jordbruk. Det har blivit väldiga förseningar. Detta är allvarligt. I förhandlingarna med EU fick Sverige garantier för att man skulle kunna behålla den totala stödnivån för Norrlandsjordbruket. Det har man inte kunnat göra. Regeringen har föreslagit att man skall sänka ramanslaget för Norrlandsdelen i LFA-stödet. Det är mycket märkligt. Man sänker det med 14 miljoner kronor, trots att det inte har skett någon förändring av områdets geogafiska omfattning. Jag skulle vilja fråga Inge Carlsson: Är det rimligt att man sänker ramanslaget utan annan motivering än att pengarna inte har gått åt? Det resonemanget förs inte när det gäller miljöstöden. Där är vi inställda på att utnyttja ramen fullt ut. Detta är allvarligt. När det sedan gäller Norrlandsstödet i övrigt och de bekymmer som finns är jag faktiskt väldigt besviken. Jordbruksutskottet har uppvaktats av Norrlandsbönderna, och känner till vilka problem de har. Det går inte att vänta till den första april 1998, som utskottsmajoritetens förslag innebär. Jag skall inte säga att det är för sent, men det är att skjuta upp detta väldigt långt fram. En utredning som skall komma så sent betyder att inga åtgärder kan vidtas förrän kanske runt sekelskiftet. Och det är nu det är kris och stora problem! Problemen känner man till, och därför är det märkligt att utskottet i sin skrivning bara skriver att utskottet utgår från att de problem som finns skall uppmärksammas. Varför har utskottet inte kunnat göra ett tillkännagivande på den här punkten? Det begriper inte jag. Jag tycker att man skall ha en viss skepsis till skrivningar som handlar om att man skall utgå från något som regeringen gör. Alla vet att det enda som hjälper är ett ordentligt tillkännagivande. Detta gäller för flera områden, som finns upptagna i flera motioner från flera olika partier. Det handlar t.ex. om grisproduktionen. Man klarar inte av att producera så mycket egen spannmål, till stor del på grund av klimatförhållanden. Det handlar om intransportstödet, som nu bara gäller för mjölken men som också skulle behövas för andra jordbruksprodukter. Det handlar om äggen, som vi var inne på förut t.ex. En del av detta tas upp i reservation 4, som Eva Eriksson har yrkat bifall till. Vänsterpartiet står också bakom den reservationen. En del finns också med i reservation 6. En del av den reservationen handlar om Norrlandsfrågorna. Detta har blivit sammanslaget i en stor reservation, som Moderaterna inte har yrkat bifall till. Jag känner dock stort stöd för den andra delen i reservationen. Problemet med Norrlandsjordbruket är särskilt svårt för de bönder som finns i Norrlands inland och i de fjällnära områdena. Därför har Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om ett särskilt miljöstöd för denna grupp jordbrukare. Det är ingen stor grupp, men deras villkor är väldigt speciella. Det handlar om väldigt små jordbruk, där åkerarealen är utspridd på många olika gårdar. Det handlar om arrenden utan arrendeavtal, och det handlar om att den rationalisering som finns i andra delar av Sverige i princip är omöjlig här. Medelantalet kor är 13 st. Det är alltså väldigt små jordbruk det handlar om. På grund av denna småskalighet är jordbruket också väldigt extensivt och miljövänligt - någonting vi borde värna om i Sverige. Dessa jordbruk läggs nu ned varje dag. Därför är det så allvarligt att utskottsmajoriteten inte har velat göra en utvärdering eller förändring till stöd för dem, utan bara hänvisar till en översyn som skall vara klar Fru ordförande! Sedan har vi vallstödet. Principen med ett sådant är bra. Det är ett av kraven i den uppgörelse som Vänsterpartiet gjorde med regeringen 1994. Den handlade om miljöförbättrande åtgärder i det konventionella jordbruket. Skrivningen i den motion som Socialdemokraterna i jordbruksutskottet har lagt fram är bra. Den är i princip ordagrann med det uppdrag regeringen och departementet har lämnat till Jordbruksverket. Men förslaget som Jordbruksverket har skickat ut på remiss handlar inte om miljöfrågor, fru talman. Det handlar om att ge ett nytt stöd till jordbruket. Det tycker jag är väldigt beklagligt. Det är också väldigt tråkigt att man inte kan få ett tillkännagivande på den här punkten. I uppdraget står det att vallstödet skall förenas med tydliga miljökrav som medverkar till att miljömålen för jordbruket kan nås. Men Jordbruksverkets förslag innehåller inga miljökrav över huvud taget. Det unika med vall är att man kan minska förbrukningen av handelsgödselkväve genom att använda grödor som fixerar kvävet från luften. Detta har över huvud taget inte tagits upp, och det tycker jag är väldigt allvarligt. Jag frågar Inge Carlsson: På vilket sätt skall riksdagen kunna påverka departementet att i sin tur påverka Jordbruksverket så att det faktiskt blir ett vallstöd som gör skäl för namnet och för det beslut vi har fattat som innebär att det faktiskt skall medverka till miljöförbättring i jordbruket? Man kan säga att som förslaget är utformat i dag kan det faktiskt betyda precis motsatsen - att man bidrar till ökad miljöförstöring. Att inte ställa några miljökrav på vallen betyder att den konventionella odlingen av vall, där man i dag använder väldigt mycket handelsgödselkväve, stimuleras. Gödslingsrekommendationerna i dag ligger på mellan 160 och 290 kilo kväve per hektar - ungefär dubbelt så mycket som används i spannmålsodlingen. Det är alltså inte rimligt att riksdagen skall acceptera den här typen av hantering från Jordbruksverkets sida. Fru talman! Så kommer vi till den lilla, lilla del som kanske är litet positiv. Det gäller de skrivningar som gjorts om fiskevården. Visserligen har inte vi i Vänsterpartiet fått stöd för de ökade anslag till fiskevården vi krävt - och det har vi gjort därför att vi vet att ökade medel behövs - men utskottet har i alla fall gjort ett tillkännagivande att regeringen skall återkomma till riksdagen med en samlad redovisning av nödvändiga fiskevårdsåtgärder och förslag om hur de skall finansieras. Vi i Vänsterpartiet delar denna uppfattning. I vår motion har vi tidigare anvisat vägar att hitta denna finansiering, och jag hoppas att departementet tar till sig detta. Fru talman! Jag skall litet kort beröra rennäringen, som också berörs i betänkandet. Vänsterpartiet har ett förslag som handlar om prisstödet, och att det inte skall sänkas. Den minskade slakten gör att man skulle kunna behålla ett oförändrat prisstöd per kilo renkött utan att det skulle belasta budgetramen, menar Vänsterpartiet. Det var dock inte majoritetens uppfattning att man kunde göra på det sättet, och förslaget avslogs. Jag vill dock påpeka att det fortfarande är min och Vänsterpartiets uppfattning att man skulle kunna behålla ett oförändrat prisstöd. När det gäller ersättningen för viltskador har detta under resans gång så att säga blivit överspelat, eftersom det nu är uppenbart att Sverige inte kommer att få den medfinansiering från EU som var tänkt från början. Det intressanta är att det då plötsligt finns pengar i Jordbruksdepartementets kassakista någonstans. Det skulle vara intressant att veta hur mycket pengar som finns i den där hemliga lådan. Jag undrar om Inge Carlsson vet om det finns mer pengar där som vi eventuellt skulle kunna använda. Som tidigare har tagits upp har Vänsterpartiet haft ett förslag om viltskadorna som innebär att man skulle kunna få ersättning även för tamdjur. Detta finns med i den utredning och det krav på en samlad rovdjurspolitik som skall komma. Hoppas bara att det går tillräckligt fort. Fru talman! Jag skall avsluta med att kort ta upp litet grand om skogen. Den nya skogsvårdslagen har medfört en hel del problem och bekymmer under sina första år. Nu skall den utvärderas nästa år, 1997. Vänsterpartiet har i andra sammanhang krävt en tidigareläggning av utvärderingen. Stora problem finns när det gäller röjning, och man skulle t.ex. kunna använda arbetsmarknadsmedel för att tillsammans med näringen stimulera och få i gång en röjning. Det skulle dessutom bidra till att skapa jobb. Vänsterpartiet har inte fått gehör för förslaget i betänkandet, vilket är beklagligt. På samma sätt tycker vi i Vänsterpartiet att man skulle kräva en samordning av skogsbilvägsbyggandet - av miljöskäl. Eftersom det inte finns något ekonomiskt incitament i dag bygger varje skogsägare sin egen skogsbilväg. Det finns ingen samordning, och detta skapar ett större problem än man skulle ha om man samordnade det hela. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet står naturligtvis bakom samtliga reservationer vi har undertecknat, men av tidsskäl - och i vissa fall därför att andra partier har yrkat bifall - nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 5 och 9.
Fru talman! Maggi Mikaelsson pratade mycket om Norrlandsjordbrukets bekymmer. Det finns naturligtvis väldigt mycket att säga om det. När det gäller det särskilda stödet till fjälljordbruket delar jag hennes uppfattning - det vore väldigt bra om det kunde komma till stånd. Utan tvekan finns möjligheter till det inom ramen för de pengar som finns. Jag vet att jordbruksministern är intresserad av det. Hon har dessutom fått dessa planer. I övrigt är det som Maggi Mikaelsson redovisade att den omläggning av stödet som skedde från ett prisstöd till att i större utsträckning vara ett direktstöd är ett bekymmer för dem som har en väldigt intensiv produktion. Det är dock en fördel för dem som har en mindre intensiv produktion. Här tycker jag att Maggi Mikaelsson gör en kullerbytta. Å ena sidan talar hon om att vi skall ha ett system med mindre intensivt jordbruk. Samtidigt vill hon ha ett stödsystem som favoriserar den andra typen. Detta går inte riktigt ihop. Men jag delar Maggi Mikaelssons uppfattning att det är ett bekymmer i dagsläget. Men det stora bekymret för jordbruket är inte EU-stöden, utan det är att marknaden i dag inte pallar och att vi har bekymmer när det gäller kött, fläsk och ägg. En del av dem skulle regeringen kunna göra någonting åt, men inte alla. Maggi Mikaelsson talade mycket om reservation 4 om de regionala stöden. Hon sade att det är bråttom. När vi justerade betänkandet i utskottet fick vi en information om att direktiv var på väg till en sådan utredning. Denna reservation är som jag ser det en överloppsgärning. Om vi skulle följa reservationen borde egentligen direktiven dras tillbaka. Vi skulle då få vänta tills direktiv ges till regeringen, och då försenar vi handläggningen i stället för att skynda på den.
Fru talman! Jag får tacka för stödet till Norrlandsjordbruket. Jag tror att många tycker att det är bra, men nog är det litet sent påkommet. Det hade varit bra om vi fått den diskussionen i utskottet. Då kanske vi t.ex. hade kunnat få en lösning på frågan om fjälljordbruket. Det är bra att det stödet kommer, men det är synd att det kommer först i dag. När det gäller frågan om de olika stödformerna betydde den nedskärning av det nationella stödet som Centern och Socialdemokraterna gjorde för ett och ett halvt år sedan att en del av de direkta stöden för Norrlandsjordbruket, t.ex. transportstödet för köttprodukter, försvann, och också flera andra stöd. Detta har naturligtvis fått konsekvenser för möjligheterna för Norrlandsbönderna att överleva. När det gäller reservation 4 om en utvärdering tycker jag att det är bra med en översyn. Men den borde komma mycket fortare. Man måste ta ett helhetsgrepp just på Norrlandsdelen och se på konsekvenserna. Man har t.ex. i dag inte möjligheter att utnyttja stöden fullt ut, beroende på att det som är unikt för Norrlandsjordbruket inte finns med i stödordningarna. Det har man helt enkelt missat. Det handlar om sådana saker som raningar och översilningsängar som man i dag inte kan få stöd för men som är ett mycket typiskt norrländskt och inlandssätt att bedriva jordburk. Jag vore glad om jordbruksministern funderade på detta. Men många gånger funderar man på frågorna, och sedan blir det inte mycket mer.
Fru talman! Jag hoppas också att det blir någonting av stödet till fjälljordbruket. Det tror jag nog finns förutsättningar för. Det är relativt litet pengar det handlar om. Det är viktigt att behålla den här verksamheten i dessa bygder, annars dör de. Generellt sett får Norrlandsjordbruket ungefär lika mycket i statligt stöd nu som tidigare. Det var viktigt i förhandlingarna, och det lyckades Sverige få igenom. Det var en bedrift bara det. EU:s regler var annorlunda, och Sverige har på den här punkten ett undantag för det nationella stödet som vi faktiskt fick till stånd.
Fru talman! Det är förvisso en sanning med modifikation, om man nu drar ner LFA-stödet med motiveringen att man inte har kunnat betala ut det. Om man inte har fått ut sina delar av det nationella stödet betyder det trots allt att man inte har levt upp till det gamla målet att man skall få full kompensation. Sedan är det självklart att det blir övergångsproblem också för Norrlandsjordbruket när man skall byta mellan olika stödformer. Så är det. Men en del av det som är unikt för det norrländska jordbruket har inte tillvaratagits i de förhandlingar som har gjorts i Bryssel eller i de regelsystem som har upprättats. Det är beklagligt, och det ser vi konsekvenserna av.

Fru talman! Detta betänkande innehåller många olika saker. Jag skall också uppehålla mig vid litet skilda delar. I år har 8 300 lantbrukare provat på att odla ekologiskt. Det är oerhört positivt. Det visar att Sverige kanske ändå är på väg åt rätt håll. Det innebär att 162 hektar har odlats ekologiskt. Det är 5,4 % av den odlade arealen. Det är en bit kvar till det 10 % mål Sveriges regering har satt upp, men det har ändå gått framåt. Av dessa jordbrukare är 3,5 % ansluta till KRAV organisationen och säljer KRAV-produkter. Vi får hoppas att många av andra 8 300 jordbruksföretagen också så småningom lägger om helt, ansluter sig till KRAV-organisationen och börjar att producera ekologiskt även till oss konsumenter. Det finns en allt större efterfrågan på KRAV-odlade produkter, vilket är mycket positivt. T.o.m. inom äggbranschen börjar nu efterfrågan komma, trots att prisskillnaden där än så länge ganska stor. Vi har tre stora äggproducenter som producerar ekologiska ägg, och två nya som kommer att sätta igång nu under våren. Dessutom finns ett antal som ligger i startgroparna och gärna skulle vilja ställa om och släppa ut hönsen. Miljöpartiet hade gärna sett att vi hade kunnat utöka ramen med 50 svenska miljoner och därmed också med 50 EU-miljoner för att öka stödet till den ekologiska odlingen. I och med den översyn som nu sker hoppas vi att detta kanske kan bli en verklighet framöver. Vi menar att detta är en jordbruksform som vi måste stödja. Det finns också annat som är positivt i detta betänkande. Vallstödet har tillkommit. Miljöpartiet har hela tiden krävt ett stöd till vallen. Vi tror mycket på ekonomiska styrmedel. Tittar man på EU:s jordbrukspolitik kan man se hur snabbt ekonomiska styrmedel kan slå igenom. I och med att t.ex. spannmål och lin har höga ekonomiska stöd har också produktionen av de produkterna ökat rejält, medan t.ex. de låga stöden för vall och raps har gjort att arealen med vall och raps har sjunkit. Ekonomiska styrmedel kan alltså få en omedelbar effekt, vilket vi anser att man också skall utnyttja i många sammanhang. Vi vill dock att vallstödet skall få en miljöprofil. Nu tar vi pengar från miljöstöd. Vi menar att man när det gäller vallstödet skall se till att det odlats på ett ekologiskt riktigt sätt. Vi menar därför att det måste finnas möjligheter att ha olika stödnivåer om man inte utnyttjar konstgödsel och inte använder kemiska bekämpningsmedel. Tyvärr är det så i dag i vallodlingen - som även Maggi Mikaelsson har sagt - att både bekämpningsmedel och konstgödsel används i stor omfattning. Många vallodlare bryter t.ex. sina vallar med Roundup. Att göra detta inom ett miljöstöd känns helt fel. Vi vill att det vallstöd som kommer till skall ha en miljöprofil. Är det så att alla inte vill att det skall vara en miljöprofil menar vi att det skall finnas olika stödnivåer. Vi är också litet förvånade över att 50 miljoner tas till vallstöd från projekt för hållbar utveckling. Nu har vi förstått att när miljöministern talar om projekt för hållbar utveckling är det fortfarande fråga om 1 miljard. Är det så att man har lånat 50 miljoner ur anslaget för projekt för hållbar utveckling och att de pengarna kommer att återställas senare? Det får vi inte något svar på. Det antyds inte någonstans i vare sig propositionen eller betänkandet att pengarna skall återställas till projekt för hållbar utveckling. Men det kanske är så. Det talas mycket om biologisk mångfald. Svenska ornitologiska föreningen gör linjetaxering av fågel. Man har under de senaste 20 åren märkt en tendens till alltmer minskad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. I den rapport som man kommit med i år visas att var tredje sädesärla har försvunnit, mer än hälften av antalet tofsvipor och ladusvalor är borta, och t.ex. rapphönsen är långt färre än vad de har varit. Den här utvecklingen har gått fort. Det är en klart nedåtgående trend för många av de arter som är beroende av jordbrukslandskapet. Det tyder på att det finns någonting i den konventionella odlingen som inte gynnar utan snarare missgynnar dessa arter. Det finns inget givet samband mellan den biologiska mångfalden och det öppna landskapet. Det öppna landskapet måste också ha biologiska kvaliteter för att den biologiska mångfalden skall kunna finnas där. Här påverkar användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel den biologiska mångfalden rejält. Det kan många lantbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk berätta om. När man går över från konventionell odling till ekologisk odling ökar också den biologiska mångfalden. Det blir inte bara många fler växter, utan också fler insekter, som fjärilar. Man får även tillbaka vissa fågelarter som tidigare inte har funnits. Det är egentligen ganska naturligt när vi tänker efter. Bekämpningsmedlen är ju till för att slå ut växter och insekter. Slår man ut växter och insekter har man därmed också stört den näringsväv som är så viktig för att arter skall finnas kvar. Då finns det inte underlag för t.ex. insektsätare att finnas kvar. Då finns inte heller det mikroliv i jorden som behövs för att insekter skall kunna finnas där. Vi måste alltså börja fundera över hur vi skall få ett öppet landskap där de biologiska värdena också bevaras. Det har vi nämligen inte i dag. Det är t.o.m. så att ornitologer säger att det i dag inte finns något som helst landskapstänkande inom jordbruket. Man slår larm i sin senaste årsbok om att jordbrukslandskapet utarmas. Det är något som vi måste ta oss en rejäl funderare över. Ett öppet landskap kan ju faktiskt vara en öken - en biologisk öken. Om det är det som vi är på väg mot inom det konventionella lantbruket - då håller det konventionella lantbruket på att göra oss betydligt mer biologiskt fattiga än vad vi måste vara. Vi måste alltså vara ödmjuka, titta på siffrorna och fundera på hur man gör för att det här inte skall ske. Det finns en liten, otäck misstanke hos många om att det finns en koppling till de lågdospreparat som används i dag och som egentligen borde heta höggiftspreparat. Man säger att den mängd bekämpningsmedel som används inom jordbruket har minskat till hälften. Men man glömmer att också säga att dagens bekämpningsmedel är mycket giftigare än de gamla var. De bryts ned på ett sådant sätt att nedbrytningsprodukterna finns i så små mängder att de är omöjliga att analysera. Det börjar komma alltfler indikationer på att de här preparaten är mycket otäcka. De anlagras, de blir kvar och de har metaboliter som ibland påminner om enzymer och hormoner. Så det är inte enbart av godo att mängden bekämpningsmedel har halverats eftersom preparaten är så hemskt giftiga. Det finns också annat som inger oro. Det gäller de bestämmelser vi har i fråga om landskapsvårdande åtgärder. Vad gällde de gamla NOLA-stöden fanns det ett rejält samtal mellan länsstyrelsen och lantbrukarna. Man tittade på vilka biologiska värden som skulle sparas, och utifrån det bestämde man sedan hur skötselprogrammen skulle se ut. I de skötselprogram som Jordbruksverket har gjort har det blivit lite fyrkantigt. Ibland slår man faktiskt undan benen för den biologiska mångfald som man ville bevara. Det gäller t.ex. de gotländska ängena. Det gäller också vissa alkärr där det finns krav på att skogen skall avverkas i stället för att bevaras, och det gäller framför allt i Norrland. Det här måste ses över. Vi måste få ett landskapsstöd som faktiskt gör det möjligt att bevara en biologisk mångfald. Många lantbrukare söker inte stöd i dag, därför att man har en kunskap om de värden som finns. Man vill inte söka stöd. Gör man det tvingas man att vidta åtgärder som man vet kommer att minska den biologiska mångfalden. Därför hälsar vi den översyn som nu skall ske med glädje, och vi hoppas att även de här avarterna skall rättas till. Vi hoppas också att det stöd för bevarande av många äldre värdefulla kulturväxter som i dag är för litet skall öka så att växterna kan finnas kvar. I det här betänkandet tar man också upp rovdjurspolitiken. Vi i Miljöpartiet menar att det är angeläget med en samsyn inom rovdjurspolitiken. Vi vet att det system som infördes för något år sedan, ett nytt ersättningssystem för rovdjursrivna renar i Norrland, inte fungerar om inte penganivån är den rätta. Det fungerar framför allt inte om vi inte har inventeringar varje år. Miljöpartiet har drivit frågan om pengar till inventeringar mycket hårt. Vi kan med glädje konstatera att regeringen nu säger att man skall återkomma till riksdagen i vårpropositionen med de pengar som saknas i och med att man inte får igenom förslaget i Bryssel. Man lägger då också på 5 miljoner till inventeringen. Det är förvånande att utskottet inte anser att regeringen skall återkomma om man skulle misslyckas. Vi är därför glada att regeringen har en annan syn än vad utskottet har. Därför återkommer regeringen när man inte har lyckats få pengarna. Den inventering som gjordes under vårvintern 1996 har blivit mycket kritiserad. Efter den inventeringen har man nu föreslagit att 98 lodjur och järvar i tre järvlyor skall få jagas. Det finns många som hävdar att den utförda linjeinventeringen gjordes ganska snabbt, att den i många fall inte är riktig och att de siffror man har fått fram är alldeles för höga. Därför är det viktigt med en rejäl inventering under året. Då kan vi se om siffrorna var höga eller inte. Vi måste också fundera på om vi skall ha varg i renbetesland. Nu funderar man på att skjuta den enda vargfamilj som har etablerat sig i renbetesland. Är det en framsynt rovdjurspolitik? Visar den att vi menar allvar med att vi skall ha en biologisk mångfald i hela landet? Vi från Miljöpartiet anser inte det. Vi anser att det är oerhört viktigt att de här frågorna diskuteras. Därför skulle vi också vilja att regeringen återkommer till den här kammaren för diskussion när man har tagit fram en rovdjurspolitik. Tyvärr har vi inte fått gehör för det, och har därför uttryckt det i en reservation. En annan sak som tas upp i betänkandet är bestrålning av kryddor. Vi i Miljöpartiet anser inte att Sverige skall börja bestråla livsmedel. Vi anser att den utvecklingen inte för något gott med sig. I många länder bestrålas inte bara kryddor utan också andra livsmedel som t.ex. skaldjur och kyckling. Det finns två skäl till att bestråla. Det ena är att man vill bli av med bakterier, vilket innebär att man inte behöver vara så noga med hållbarheten. Det andra är att man vill kunna köpa partier även om man inte säkert vet om någon del innehåller sjukdomsalstrande livsmedel. Vi menar att genom en god livsmedelshygien i de länder som producerar livsmedel kan man komma till rätta med det här. Det kan också starta en utveckling i t.ex. många u-länder som producerar kryddor. Vi anser att vi absolut inte skall ge oss in i bestrålning av livsmedel. Börjar vi med kryddor finns det risk för att andra livsmedel följer. Det är också betecknande att det inte står "kryddor" i regeringens förslag utan "vissa livsmedel". Naturligtvis är kryddor vissa livsmedel. Men det finns också mycket annat utöver kryddor som är vissa livsmedel - faktiskt det mesta. Jag vill verkligen fråga regeringspartiet: Menar man allvar med det här? Menar man kryddor, punkt slut, eller har man använt "vissa livsmedel" just för att öppna möjligheterna för annat? Vi har också en reservation som handlar om genmanipulerad soja. Vi menar att den utveckling med genmanipulerade organismer som vi står inför är mycket farlig. Vi får organismer som aldrig har funnits i naturen tidigare och som kan sprida sina gener till organismer som påminner om dem. Det kan få förödande konsekvenser. Vi menar att på det här området leker mänskligheten med något vars konsekvenser vi inte kan förutse. Även det har vi utvecklat i en reservation. Vi har flera anslag som ligger över ramen. Vi vill t.ex. anslå ytterligare 35 miljoner till avbytarverksamhet. Det handlar om kvinnojobb i glesbygd. För många av kvinnorna är det arbetslöshet som gäller om man inte har jobb. Därför anser vi att det är oerhört viktigt att se till att de här arbetena finns kvar. Det anser vi också därför att många av mjölkbönderna framför allt på små och medelstora gårdar ibland behöver den avlösning som avbytarverksamheten erbjuder. Vi finansierar detta genom ökade miljöavgifter på handelsgödselbekämpningsmedel. Vi menar nämligen att svenska matproducenter inte skall konkurrera på samma villkor som gäller i övriga EU. De skall i stället konkurrera genom att producera spetslivsmedel när det gäller kvaliteten. Vi menar att Sverige och svenska bönder har en unik möjlighet att skapa efterfrågan på svenska produkter just genom att visa att vi inte producerar på samma sätt utan på ett bättre sätt. Genom att höja miljöavgifterna skapar vi ett betydligt större utrymme. Man kan hämta hem 1,2 miljarder om man höjer bekämpningsmedelavgifterna och gödselmedelavgifterna på det sätt som Miljöpartiet föreslår. Då skulle man också kunna minska kadmiumhalten i jordarna. Miljöpartiet står naturligtvis bakom alla reservationer vi har skrivit under. Jag vill för tids vinnande yrka bifall till reservationerna nr 13, 15 och 18. Jag vill också säga att Miljöpartiet kommer att stödja reservation nr 4.
Fru talman! Jag har en fråga när det gäller bestrålning av kryddor. Jag kan hålla med Gudrun Lindvall om att det kanske inte är en bra metod. Men alternativet som finns i dag är inte heller bra. I dag använder man etylenoxid som bevisligen är cancerogent.
Fru talman! Det här har varit det gängse argumentet. I varje land som har börjat med bestrålning av mat har man pratat om etylenoxid. Naturligtvis anser vi att etylenoxid skall undvikas i möjligaste mån. Men den skall inte ersättas med bestrålning. Gör man det får man inte i gång den utveckling som behövs i många länder som producerar kryddor. Vi behöver se till att de får en hygienisk hantering av sina kryddor. Det finns många kryddimportörer som menar att det varken behövs etylenoxidbehandling eller bestrålning. De vet nämligen att deras leverantörer levererar fullgoda produkter och att det inte har flugit in fåglar eller sprungit råttor över kryddorna medan de torkade. Det måste vara lösningen på problemet. Dessutom innebär det att de länder som producerar kryddor och som inte har råd med bestrålning också får bättre livsmedel för sina egna invånare. Det skall ju inte vara så vi i i-länderna skapar oss en lyxmetod och därmed ser till att u-länderna blir kvar på livsmedelshygienisk nivå som vi själva inte skulle acceptera. Dessutom börjar det finnas alltfler som producerar färska kryddor i växthus, Maggi Mikaelsson. Det är också en växande bransch och en nisch för många jordbrukare som vi hälsar med glädje.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att det finns färska svenska kryddor att köpa i Sverige. Bestrålning av kryddor handlar ju om de kryddor som man i dag inte kan värma upp. Det är ju genom upphettning som man kan bli kvitt de eventuella giftrester som finns. Jag tycker att det kan vara en poäng att de kryddor som bestrålas skall märkas. Jag kan som konsument välja bort dessa kryddor. De kryddor som är behandlade med etylenoxid kan jag inte välja bort eftersom jag inte vet vilka de är i dag. För min egen del tycker jag att detta är ett mycket bra sätt att få i gång en ordentlig konsumentrörelse och konsumentupplysning så att vi som konsumenter kan välja bort de bestrålade kryddorna. Jag kommer inte att köpa sådana. Jag tror att det är väldigt många som kommer att undvika det när det finns en etikett på kryddpåsen som visar att den är bestrålad. Jag tycker att det kan vara en poäng.
Fru talman! Bestrålning är ett oerhört enkelt och billigt sätt för många mindre nogräknade livsmedelsleverantörer att hantera livsmedel. Man behöver inte vara så noga med hur man blandar partier. Man behöver inte vara så noga med att partierna är färska. Man kan vänta till priset blir det rätta osv. Vi menar att vi inte skall gynna detta. Detta är någonting som många livsmedelsjättar hälsar med glädje. Faktum är att det finns inget land som inte har börjat just med kryddor. De har skyllt på det som man nu även skyller på i Sverige. Just genom att den här utvecklingen skapas ser man inte till att höja livsmedelshygienen i u-länderna. Det är ett förödande sätt att hantera livsmedel. Vi vet att bestrålningen gör att livsmedlen får en sämre kvalitet. De är äldre. Bestrålningen innebär t.ex. att dubbelbindningar i fetter slås sönder, vilket i sin tur innebär att vi får fler mättade fetter. Vi får alltså en sämre kvalitet på livsmedlen. Vi menar att bestrålning av kryddor bara är inkörsporten. Det innebär också att det inte kommer i gång en utveckling av kryddhanteringen i u-länderna. Det tycker vi är mycket beklagligt. Växterna i sig innehåller ju inga sjukdomsalstrande bakterier, utan det beror på att det har sprungit råttor på dem eller flugit fåglar över dem. Det handlar om hanteringen av livsmedlen under beredningen. Det finns möjligheter att slippa bestrålningen genom en bättre hantering.
Fru talman! Gudrun Lindvall talar på som om världens undergång skulle vara mycket nära förestående. Allt annat än det hon tycker är fullständigt fel. Sedan talar hon om gödselavgifterna och säger att vi skall konkurrera med spetsprodukter från ekologiskt jordbruk. Jag kan hålla med om att vi skall försöka göra detta. Men vi måste också vara realistiska, Gudrun Lindvall. Vi måste också kunna konkurrera med konventionella produkter om vi skall kunna bibehålla den öppna levande landsbygd som jag tror att Gudrun Lindvall också vill ha. Det glömmer hon när hon så generellt talar om det konventionella jordbruket som om inga framsteg har gjorts på miljöområdet. Det finns anledning att ställa några frågor. Är Gudrun Lindvall beredd att satsa mer på forskning inom det konventionella jordbruket för att skapa bättre möjligheter för en miljövänligare produktion? Det är ju faktiskt så att framsteg har gjorts och görs fortfarande på det området. Sedan tar hon också upp att många arter har slagits ut. Det har skett, men det beror också på ändrade förhållanden i övrigt på landsbygden. Många små jordbruk har försvunnit. Att dessa gårdar inte har djur längre gör också att det blir mindre föda till fåglarna. Svalorna och en hel del andra småfåglar lever ofta kring gödselstäderna. När vi jobbar för att göra våra gödselstäder miljövänliga minskar vi också möjligheterna för fåglarna att hitta föda. Dessa problem finns, och vi bör tackla dem. Vi bör forska vidare och se hur vi skall kunna komma vidare utan att äventyra utvecklingen av antalet arter och den biologiska mångfalden. Det har hänt en hel del positivt, Gudrun Lindvall. Jag vill gärna veta om ni är beredda att satsa på mer forskning på det området. Är ni också beredda att se helheten, och inte bara generellt rita fan på väggen? Gudrun Lindvall har en viss förmåga att göra det.
Fru talman! Det saknas inte forskning på det konventionella jordbrukets område. Om näringen själv vill satsa mer är det naturligtvis öppet för det. Vi talar mycket om sektorsansvar i Sverige i dag. Jag menar att de medel som statsmakterna ställer till förfogande räcker. Vill det konventionella jordbruket göra mer får man satsa mer pengar. Däremot behövs det mer pengar inom det ekologiska lantbruket. Det är helt klart. Det har också kommit ett antal miljoner, men vi ser gärna att det kommer mer pengar dit. De resultat man får fram genom forskningen inom det ekologiska lantbruket är också till stor nytta för det konventionella lantbruket. Jag anser inte att man målar fan på väggen när man redogör för en utredning som alldeles nyss har kommit. Det är att se till att den blir känd. Sedan får vi fundera på vilka åtgärder som vi skall vidta för att se till att vi ändrar på uppenbara missförhållanden. Det är klart att det är sorgligt att vissa fågelarter minskar. Det kan man väl kalla för att måla fan på väggen om man vill, men faktum kvarstår. Det sker en stor utslagning av många arter i dag i det konventionella lantbruket. När man lägger om till ekologiskt lantbruk kommer de tillbaka. Vi brukar vara överens om att det är viktigt med en biologisk mångfald. Om man då kan se förändringar hos densamma måste det väl ändå innebära att man måste tänka efter litet grand. Jag anser att Miljöpartiet har en helhetssyn. Om man tror att den billiga maten med det konventionella lantbruket är allena rådande inser man inte att det lantbruket kostar för framtida generationer.
Fru talman! Jag håller med Gudrun Lindvall när det gäller satsningen på de ekologiska jordbruket. Vi kommer att vinna erfarenheter där som också det konventionella jordbruket har nytta av. Det håller jag gärna med om. Därför är den delen också viktig. Men det finns också tvivel om att man kan åstadkomma mycket på den konventionella sidan. Även om vi bara lyckas göra små framsteg där kommer de att betyda väldigt mycket totalt sett för att få en miljövänligare utveckling. Det är detta jag vill ha fram i sammanhanget. Sedan är jag litet bekymrad när det gäller den förkärlek som Gudrun Lindvall har för att öka avgifterna på handelsgödsel osv. Det är väldigt svårt att konkurrera med det konventionella jordbruket om man så ensidigt drar ned på den sidan och ökar kostnaderna. Redan i dag är konkurrensen snedvriden gentemot omvärlden. Det förstoras ju mycket kraftigt om Gudrun Lindvall skulle få igenom sina synpunkter på det området. Det är tyvärr så att framsteg har gjorts, men det verkar inte som om Gudrun Lindvall är beredd att erkänna att vi är på rätt väg inom svenskt jordbruk. Nu gäller det bara att hålla positionen även inom EU.
Fru talman! Miljöpartiet var ett av de partier som krävde att vi skulle anslå pengar inom miljöstödsprogrammet för ett resurshushållande konventionellt lantbruk. Det programmet kom aldrig till stånd i Sverige, och det beklagar vi. Det skulle naturligtvis har betytt oerhört mycket för miljön, precis som Ingvar Jag är övertygad om att det kommer att komma en stor sektor som vi måste satsa mycket mer forskningspengar på som indirekt hänger ihop med det konventionella lantbruket. Det handlar om det faktum att vi i dag hittar många bekämpningsmedel nere i grundvattnet. Atrazin är ett ämne som förbjöds i slutet av 80-talet. Det finns i dag i grundvattnet ned till 90 meter. Det finns i många brunnar. Vilket bekämpningsmedel man än tittar efter hittar man det. Atrazin t.ex. finns i halter som är två-tre gånger högre än vad EU tillåter. Vi måste hitta ett sätt att rena bort detta innan det hamnar i dricksglaset hos folk. Det kommer att kosta mycket pengar, Ingvar Eriksson. Jag tycker att det här visar hur det konventionella lantbruket skjuter mycket av kostnaderna på framtiden, och det är mycket allvarligt. Det måste vi ta med i beräkningen. Man kan inte ha ett giftjordbruk utan att det finns en baksida, och nu börjar vi se den baksidan. Därför är det alltmer angeläget att minska mängden gifter i jordbruket. Det som är den största skillnaden mellan EU och Sverige är att vi har vinter, Ingvar Eriksson. Det är mycket dyrare att bedriva jordbruk där det finns vinter. Man kan jämföra Sverige med t.ex. Irland, där köttdjuren kan gå ute året runt. Det är konstigt att Moderaterna inte krävde att Sverige skulle avskaffa vintern när vi gick med i EU.
Fru talman! Dagens jordbrukspolitiska debatt borde innehålla två viktiga frågeställningar: 1. Hur skall vi skapa bästa möjliga förutsättningar för svensk miljöriktig livsmedelsproduktion, som i sig ger förutsättningar för fortsatt utkomst och boende i hela vårt land? 2. Hur skall vi inom EU och i andra internationella sammanhang verka för en global livsmedelspolitik som skapar förutsättningar för att försörja en snabbt växande världsbefolkning med miljöriktiga livsmedel? Vad gäller den första frågan kan jag dessvärre konstatera att regeringen inte förmått ta till vara de möjligheter som EU-medlemskapet gav den svenska jordbruksnäringen. Rapporter utifrån fältet pekar på ett dystert år för många svenska jordbrukare, och det i en tid när Centerpartiet aktivt stöder regeringens jordbrukspolitik. För framtiden måste det slås fast att fortsatt svensk jordbruksproduktion i hela landet är en absolut nödvändighet. Det gäller såväl för att vi skall kunna uppnå målsättningen att hela Sverige skall leva som för att vi skall ha en tryggad inhemsk livsmedelsförsörjning. Från globalt perspektiv är det nödvändigt att åkermarken finns tillgänglig för livsmedelsproduktion. Energigrödeanvändning är också ett gott utnyttjande av jordresursen. Att ställa om från odling av energigröda till spannmål eller vall är ju också fullt möjligt om livsmedelssituationen så kräver. Under senare tid har regeringen i vissa delar ändrat sin tidigare destruktiva jordbrukspolitik i den riktning vi kristdemokrater pläderat för. I budgetförslaget och betänkandet tas nu exempelvis en större del av EU:s miljöstöd i anspråk. Det är bara att beklaga regeringens tidigare vägran att använda de jordbrukspolitiska möjligheter som EU-medlemskapet gav. Detta har varit till nackdel för svenskt lantbruk. Lönsamheten i den miljövänliga mjölk och nötköttsproduktionen och annan vallbaserad animalieproduktion är mycket pressad och ett sätt att förändra förutsättningarna är införandet av ett generellt vallstöd, något som vi kristdemokrater arbetat för under lång tid. Regeringen och jordbruksutskottet verkar nu i denna fråga äntligen vilja gå i rätt riktning. I förhållande till Kristdemokraternas förslag om att öka miljöprogrammet med 400 miljoner föreslår nu regeringen och utskottet att 300 miljoner skall tillföras. För vår del håller vi fast vid tidigare förslag. Vi har därför föreslagit att ytterligare 100 miljoner tillförs miljöprogrammet. Det innebär med EU:s andel ett tillskott på 200 miljoner. Stödet bör sedan snarast möjligt byggas på till det maximala. Miljöstöden till kulturmiljövård och biologisk mångfald skall gagna miljön och ge en rimlig ersättning till dem som brukar sin fastighet på ett miljöinriktat sätt. De skall vara enkla och obyråkratiskt utformade. Regeringen och Jordbruksverket har dock dessvärre krånglat till regelverket på ett orimligt sätt. Detta måste nu förändras så att miljöpoängsstöden utgår på ett enklare och mer realistiskt sätt. Jag noterar att Lennart Brunander tyckte att EU var ett stort bekymmer, eller om han möjligen sade att Moderaterna tyckte att EU var ett stort bekymmer. Det är ju inte riktigt så, fru talman. Det är faktiskt regeringen och Centern som har ansvaret för jordbrukspolitiken och för de riktlinjer som ges till Jordbruksverket. Det är alltså inte ens verket som i första hand är ansvarigt för det krångelsystem vi har haft, utan det är faktiskt de politiska beslutsfattarna. Där utgör Socialdemokraterna och Centern majoritet, och de får också bära ansvaret för detta. När det gäller LFA-stödet bör regeringen på nytt pröva möjligheten att få in områden som inte kom med i samband med förhandlingarna 1995. Tills vidare måste man som förstahandsåtgärd se till att dessa områden får tillgång till det vall och betesstöd som utbetalas i LFA-områdena. Ekologiskt anpassade metoder för odling och förädling är det långsiktigt hållbara. Därför måste jordbrukspolitiken syfta till att uppnå det mål riksdagen har satt upp, att 10 % av åkermarken skall odlas ekologiskt år 2000. I dag har vi ett stort flöde av växtnäringsämnen som transporteras från lantbruket in till tätorten utan att återföras. Speciellt anmärkningsvärd är den stora kväve och fosforkälla som lantbruket skulle kunna utnyttja. Att kunna sluta kretsloppet mellan produktion och konsumtion för att till jordbruket återföra den växtnäring som bortförts via produkterna är en av de stora framtidsfrågorna för hela jordbruket och samhället. Sverige bör givetvis verka för att denna fråga lyfts upp också inom EU. Det är nödvändigt att utveckla ett mer energisnålt jordbruk, och forskning och utveckling pågår i viss mån både vad gäller källa, total förbrukning och effektivitet. Exempelvis kan nämnas produktion på gårdsnivå av biogas från vallgrödor, mer energisnåla metoder för jordbearbetning, ogräsbekämpning, konservering och hantering av grödor. 1992 förband sig i-länderna att gå före och utveckla hållbara produktions och konsumtionsmönster. Forskning och utveckling av ett resurs och energieffektivt jordbruk måste därför ges hög prioritet. Vi kristdemokrater har föreslagit att en viss del av forskningsanslagen också skall öronmärkas för utveckling av ekologiskt lantbruk, syftande till uthållighet och biologiskt fullvärdiga livsmedel, samt för djurskyddsåtgärder. miljoner på djurskyddsfrämjande åtgärder verkar vara framtaget i hast och är dåligt underbyggt. Jag beklagar att detta nu verkställs. Fru talman! Eftersom vi kristdemokrater inte har någon ordinarie ledamot i jordbruksutskottet har vi inte kunnat ställa våra yrkanden där. När det gäller ramen har riksdagen tidigare avvisat vårt förslag, varför vi nu inte heller kan yrka på vårt innehåll. I korthet gick det ut på: Som jag sade tidigare är det bra att regeringen ökar på miljöstödet, men man borde ha gått ännu längre för att på så sätt växla in EU-stöd i mer sysselsättning här i Sverige. Att regeringen tillsammans med Centerpartiet avvecklar avbytarverksamheten är för mig helt obegripligt. Som sades tidigare av Maggi Mikaelsson är det att öka arbetslösheten och försämra förutsättningarna att bedriva jordbruk under rimliga villkor. Det kan inte vara en riktig jordbrukspolitik. För våra mjölkgårdar är avbytarverksamheten helt nödvändig för att möjliggöra en rimlig arbets och livssituation för jordbrukarna. Här har jag en mycket tydlig fråga till såväl Centerpartiet som Socialdemokraterna: Varför genomför ni detta? Ett bekymmer, sade Lennart Brunander tidigare. Ja, det är verkligen ett bekymmer för dem som nu ställs arbetslösa på en arbetsmarknad där vi redan har en alltför hög arbetslöshet. Det är också ett bekymmer för de jordbrukare som upplever detta som kanske den droppe som kommer bägaren att rinna över och som gör att de inte orkar fortsätta med sin jordbruksverksamhet. Varför för ni en så jordbruksfientlig politik på denna punkt, Lennart Brunander och Fru talman! Jag skulle vilja yrka bifall till ett par av våra motionskrav.

Jag skulle, fru talman, vilja ge några röstförklaringar vad gäller reservationerna, i och med att vi inte har någon ordinarie ledamot i utskottet. Vi stöder reservation 2, som handlar om administrationen av EG:s jordbruksstöd. Jag tycker att den reservationen är värd att stödja. Uppenbarligen har Jordbruksverket inte klarat av situationen, varför man från statsmakternas sida nu måste ingripa. Jag skulle också vilja markera stöd för reservation 4. I och för sig har vi kristdemokrater en egen motion under den hemställanspunkten, som är en liten variant, men för att förenkla kammarbehandlingen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 4, som handlar bl.a. om att pröva frågan om LFA-stödet. Dessutom stöder vi reservation 10 om genetiskt värdefulla kulturväxter och reservation 11 om förenklingar i regelsystemet för miljöersättningar i jordbruket. I övrigt står vi bakom kristdemokratiska motioner men avstår av tidsskäl från att yrka bifall till dem. Så går jag över till det mera framåtsyftande och globala. Det efterlystes tidigare en debatt, och jag tänkte försöka ta några minuter i anspråk för att se litet framåt och stimulera en jordbrukspolitisk debatt. Just nu arbetar en särskild utredning med att ta fram svenska positioner för debatten om reformeringen av EU:s jordbrukspolitik. Jag sitter med i den utredningen, liksom flera av kammarens ledamöter. Det är viktigt att från början inte bara se EU utan också ha det globala perspektivet. Jag skulle därför vilja ta tillfället och något kort skissera den kristdemokratiska uppfattningen vad gäller jordbrukspolitiken såväl i EU som globalt sett. Först vill jag slå fast att det går att producera tillräckligt med livsmedel till en ökande världsbefolkning. Förvaltarskapstanken måste dock vara vägledande, och kortsiktiga vinstintressen, som drivit fram odlingssystem som sugit ur jordens bördighet och orsakat jorderosion, måste mönstras ut ur den livsmedelspolitiska arsenalen. Sedan är det viktigt att understryka att ett uthålligt jordbrukssystem bygger på ett kretslopp av näringsämnen och att organiskt material binder samman markmineralet. Detta gör att man tar till vara det naturen ger och förhindrar jorderosion. Detta synsätt måste vara vägledande. Inför Europeiska unionens utvidgning med central och östeuropeiska nationer diskuteras nu hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, skall reformeras. För svensk del gäller det att slå fast viktiga principer för att på så sätt driva jordbrukspolitiken i rätt riktning. För Kristdemokraterna är följande punkter vägledande för ställningstagande om reformerad gemensam europeisk jordbrukspolitik. 1. All åkermark skall i princip bevaras så att den vid behov kan nyttjas för livsmedelsproduktion. Marken skall kunna användas för odling av energigrödor, vilket i en framtid inte omöjliggör livsmedelsproduktion. Central och Östeuropas åkermarker skall inte ses som ett problem, utan som en tillgång att användas i den gemensamma livsmedelsproduktionen. 2. Utgångspunkten för jordbruket skall vara produktion av biologiskt fullvärdiga, giftfria livsmedel. Målsättningen att svenskt jordbruk skall ställas om till 10 % ekologisk odling till år 2000 bör överföras till europeisk nivå. Man kan exempelvis tänka sig att fram till år 2025 bör minst hälften av det europeiska jordbruket bedrivas enligt principer om ekologisk livsmedelsproduktion. Svenska miljöoch djurskyddsnormer skall vara miniminorm för det europeiska jordbruket. 3. Sverige bör i EU med kraft verka för en harmonisering av miljöavgifter på kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Miljöavgifterna bör till fullo utnyttjas för att stödja en ekologisk anpassning av odlingen inom EU med biologiskt fullvärdig kost som mål. LRF-kampanjen om världens renaste mat måste bli en ledstjärna också för arbetet inom EU. 4. Att EU har en gemensam jordbrukspolitik visar på ett tydligt sätt betydelsen av livsmedelsproduktionen. Likvärdiga regler och principer bör gälla, med möjlighet till lokal variation beroende på bl.a. klimatförhållanden. Livsmedelsproduktion kan inte jämställas med annan näringsverksamhet, varför ett särskilt ersättnings och regelsystem är nödvändigt. Tankarna om avskaffande av ersättningssystemet för jordbruks och livsmedelssektorn avvisas för vår del. 5. Den generella jordbruksersättningen bör ges ut i form av en arealersättning på all åkermark, inklusive vall. Miljöbetingade ersättningar för att hålla landskapen öppna skall finnas, liksom särskilda regionalpolitiska ersättningar som är betingade av olika regioners förutsättningar för livsmedelsproduktion. För att stimulera den ekologiska odlingen skall kompensation ges för ett minskat tärande på råvaruresurser, mindre miljöbelastning med positiva effekter på bl.a. bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet och ambitionen att producera biologiskt fullvärdiga livsmedel. För de tänkta nya EU-medlemmarna, de central och östeuropeiska nationerna, bör en tillräckligt kraftigt styrande ekologisk premie införas. 6. Det är också mycket angeläget att inom EU få till stånd ett förenklat regelverk för stöd till ekologisk odling. 7. En viktig konsumentupplysning är var livsmedlen har producerats och under vilka former. Ett gemensamt märkningssystem avseende såväl ursprung som produktionsmetod skall eftersträvas. Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja återvända till mina två inledande frågor. Jag undrar om Socialdemokraternas och Centerpartiets representanter i denna debatt anser att den politik de nu för ger bästa möjliga förutsättningar för svensk miljöriktig livsmedelsproduktion. Och om det är så, varför är lönsamheten ändå dålig för stora grupper jordbrukare i dag? Och varför är det så svårt att få fram den ekologiska produktionen med full kraft? Hur ser ni på reformeringen av EU:s jordbrukspolitik? Är det inte dags att börja klargöra positionerna? Vi har ju den här utredningen, som skall slutföra sitt arbete under våren, och jag tycker att det är dags att vi får i gång den debatten. Jag kan inte låta bli att sluta med att ställa en fråga till Eva Eriksson också. Hon sade att 1990 års beslut var en efterlängtad avreglering, som slog väl ut. Min uppfattning är att det var tvärtom, att det ledde till en utarmning av svenskt jordbruk. Då undrar jag, eftersom Eva Eriksson berörde de baltiska staterna: Är det samma synsätt hon har nu i fråga om reformeringen av CAP? Är det bara genom avreglering och genom att avhända oss jordbruksresurser som vi skall reformera CAP? Det är inte vår uppfattning. Det vore intressant att höra vilken uppfattning Folkpartiet har.
Fru talman! Först vill jag tacka Dan Ericsson för komplimangen. Dan Ericsson började med att säga att Centerpartiet i dag påverkar regeringens politik, och strax därefter sade han att regeringen har ändrat sin destruktiva inställning till jordbruket och att den nu är ganska bra. Det måste alltså ha haft en viss effekt. När det gäller avbytarverksamheten skall jag svara på frågan på följande sätt. Jag sade tidigare att detta är en viktig verksamhet, framför allt för animalieproducenterna. Det faktum att vi i budgetsammanhang har gått med på den här nedprutningen beror på att det har skett en diskussion med jordbruket, med näringen själv, som gjorde den prioriteringen att man ville få en utveckling av miljöstöden och själv ta över ett större ansvar för verksamheten. Mot den bakgrunden sade jag också att jag tycker att det är bra om man kan hjälpa till och få i gång det här ansvarstagandet från näringen, genom att använda en viss del av de kollektiva pengar som vi har fått från EU. När det gäller CAP-politiken delar jag väldigt mycket av det som Dan Ericsson förde fram. Här får det inte bli fråga om ett så vårdslöst resonemang som det jag nu upplever om avregleringen. Vad det handlar om är att få en politik som stöttar ett resurshushållande jordbruk, som tar hänsyn till och tar vara på de miljövärden som finns, och också de regionalpolitiska möjligheterna i att jordbruket finns över hela ytan. Det innebär att de delarna av EU:s jordbrukspolitik är viktiga att vidareutveckla. Sedan finns det andra saker som man kan förenkla och förändra.
Herr talman! Jag tänker inte ta ifrån Centern att man faktiskt har påverkat Socialdemokraternas jordbrukspolitik bort från en destruktiv hållning och mot en konstruktiv dialog. Det är bra, även om det kanske hade gått att komma dithän på flera sätt. Men jag ville ändå ta upp det här med avbytarverksamheten. För mig är det fortfarande obegripligt, trots det Lennart Brunander sade, hur man kan medverka till att avskaffa avbytarverksamheten, hur man kan medverka till ökad arbetslöshet på denna punkt och hur man kan medverka till att jordbrukare faktiskt kommer i kläm. Lennart Brunander säger att det här kommer näringen att lösa. Är det verkligen så? Har näringen sagt att man tycker det är bra att staten tar bort stödet till avbytarverksamheten? I så fall har vi fått ett klart besked från näringen. Men jag undrar verkligen: Är detta korrekt?
Fru talman! Nej, näringen säger naturligtvis inte att det här är bra. Den gör det framför allt inte i dag, i den debatt vi nu har. Det är jag klart medveten om. Men det är inte i dag vi har formulerat den här frågan och gjort uppläggningen av de här förslagen i budgeten, utan det var tidigare. I den diskussionen och i det föregående arbetet var det näringens och jordbrukets företrädares uppfattning att det här var ett bättre sätt att använda pengarna. Då utgår jag från att man också tar det ansvaret i det här arbetet. Jag utgår också från att en viss solidaritet inom jordbrukarkåren gör att den här verksamheten kommer att vara kvar. Samtidigt tycker jag att det är ett viktigt samhällsansvar att hjälpa till. Då borde en del av de här kollektiva pengarna vara möjliga att använda för att överbrygga de svårigheter som finns och för att sedan komma fram till ett system. Det innebär ju också att avbytarverksamheten inte försvinner.
Fru talman! Det var fortfarande något oklart var näringen står. Lennart Brunander erkänner att näringen inte vill att det här skall avvecklas, samtidigt som han säger att näringen under hand har gett sådana besked. Det är ett något konstigt resonemang och ett förvånande besked här i kammaren. Vi får väl fråga näringen själv om den tycker detta. För min del kan jag bara konstatera att verkligheten i dag innebär att ni under kommande år kommer att göra ett antal människor arbetslösa när avbytarverksamheten avvecklas. Ni kommer att få ett antal jordbrukare att tänka: Nu när vi inte ens får den här avlastningen under korta perioder kanske vi inte orkar fortsätta driva vårt jordbruk. Det innebär att människor tvingas bort från näringen, och det menar jag är en stor skönhetsfläck på jordbrukspolitiken. Jag beklagar att Centerpartiet nu medverkar till detta.
Fru talman! Som svar på Dan Ericssons fråga om avregleringen inom jordbruket vill jag säga som Lennart Brunander: Jag tycker inte heller att man skall ha någon vårdslös avreglering. Men det är ändå så att 1990 års jordbrukspolitiska beslut, vilket inte fick verka särskilt länge, hade en sådan inriktning att en jordbrukare från att ha varit helt i händerna på staten plötsligt fick ett mycket friare sätt att verka som företagare. Om detta beslut hade fått verka längre tid tror jag att jordbruksföretagen skulle ha haft en möjlighet att agera och att det hade blivit ett bra beslut. Sedan gick vi med i EU, och nu vet vi alla hur det ser ut. Jag trodde att Dan Ericsson också tyckte att en jordbrukspolitik med regleringar och översitteri mot företagare i vårt land och i hela Europa inte var en bra jordbrukspolitik. Jag trodde att vi var överens om att den skulle avregleras. Med avreglering menar jag naturligtvis inte att man skall lämna en hel näring för vinden. Det finns vissa mål och vissa riktlinjer när det gäller livsmedelsproduktion. Vi skall säkra livsmedelsproduktionen i Sverige och i Europa, och vi skall också se till att vi för en jordbrukspolitik som möjliggör en global syn på livsmedelsproduktion, en solidarisk jordbrukspolitik. Det finns vissa delar inom jordbrukspolitiken som är nödvändiga att ha kvar, stödsystem och annat, för att uppnå det Dan Ericsson pratar sig varm för: ett hållbart jordbruk för framtiden. Jag har också i mina inlägg sagt att jag tycker att det är viktigt. Men det finns inga skäl att säga att vi skall fortsätta med en reglerad jordbrukspolitik av det här slaget. Det är intressant när Dan Ericsson talar om vilka principer man har i CAP-kommittén och vilka diskussioner man där för om reformering. Men vad kommer att hända med CAP-kommittén? Nu har alltså LRF sitt program klart, man diskuterar det för fullt i EU, och kommissionären Franz Fischler har flera gånger varit ute och diskuterat hur han ser på reformeringen. Var ligger Sverige i det här? Är vi på efterkälken, eller kommer CAP-kommittén att lämna förslag som visar att Sverige kan klara sina löften om att vara pådrivande i östutvidgningen och se till att de baltiska staterna blir medlemmar i EU? Både Dan Ericsson och jag vet att jordbrukspolitiken är en stor fråga när det gäller östutvidgningen.
Fru talman! I någon mån lugnar Eva Eriksson mig med sitt repliksvar. Hon sade att vissa delar av stödsystemen måste finnas kvar, och då är vi ändå på väg i rätt riktning. Men när Eva Eriksson sade att 1990 års beslut var en efterlängtad avreglering som slog väl ut och sedan överförde detta på hur det skall gå till när det gäller Baltikum och öststaterna blev jag orolig. Vi vet att den avregleringen inte slog väl ut för svenskt jordbruk. Jag tolkar nu Eva Erikssons svar som att hon backar och inser att jordbruket har sina speciella förutsättningar och villkor som kräver sina speciella system för ersättningar. Jag angav i mitt anförande fem principer, och det här är en sådan viktig princip: Jordbruket som näring måste hållas litet skild från andra näringar, eftersom det har sina speciella villkor. Vad jag förstår är också Eva Eriksson inne på det spåret. Jag hoppas att det är på det sättet.
Fru talman! Jag försäkrar Dan Ericsson att jag har den inställningen. Livsmedelsproduktion är en viktig fråga och har en särställning när det gäller att ta hänsyn i fråga om företagsamhet och annat. Det trodde jag var självklart och att Dan Ericsson kände till, just med tanke på att det handlar om solidaritet med andra länder som nu knackar på dörren och vill bli medlemmar i EU. Självklart skall de också få del av möjligheten att bedriva ett ekologiskt hållbart jordbruk och få en livsmedelsproduktion så att de också kan försörja sig.

Fru talman!

Utskottet anser i likhet med regeringen att en besparing på totalt 223 miljoner kronor görs inom utgiftsområdet. Härutöver skapas - genom överföringar av medel från andra utgiftsområden, tillskott av medel från EG:s budget och ytterligare medel till miljöprogrammet - ett utrymme för reformer som uppgår till knappt 820 miljoner kronor. Härmed fullföljer vi socialdemokrater vår strategi och våra löften om en utökning av miljöprogrammet som innebär att insatserna för att utveckla det konventionella jordbruket mot en ekologiskt hållbar produktion kan öka. Det mål som vi socialdemokrater har kvarstår, vilket innebär att vi har en god möjlighet att successivt ta hem det framförhandlade avtalet med EU som sträcker sig till den 31 december 1999. Fru talman! Den svenska livsmedelsproduktionen är en framtidsnäring. Vi vet att dess villkor har betydelse för möjligheten att nå viktiga politiska mål som uthållig tillväxt, regional balans, landskapsutveckling och ökad sysselsättning. Bruket av naturens resurser är och förblir en avgörande faktor för hela mänsklighetens framtid. Kring detta konstaterande upplever jag inte att det i jordbruksutskottet eller i denna kammare råder några avgörande meningsskiljaktigheter. När det gäller frågor som rör naturens resurser, vilka vi har till låns av våra barn och barnbarn, är det eftersträvansvärt att undvika djupgående motsättningar. Kivet och gnällbasunernas toner bör vi lämna därhän. Jag upplever också att arbetet i utskottet har präglats av en sådan stämning. I det sammanhanget vill jag också framföra ett tack till kanslipersonalen, som med ett mycket skickligt arbete har jobbat igenom det här betänkandet och miljöbetänkandet som vi tidigare har beslutat om. Jag hoppas att vi också fortsättningsvis kan föra denna debatt i en konstruktiv anda framåt i de frågor där vi har delade meningar. Vi kan i dag konstatera att vårt EU-medlemskap har inneburit fördelar för såväl livsmedelsproducenterna som konsumenterna. Livsmedelsexporten har ökat kraftigt samtidigt som konsumenterna har fått tillgång till ett större utbud av varor. Men förändringarnas vind har också fört med sig osäkerhetsfaktorer. Oro finns i dag hos både konsumenter och producenter om hur utvecklingen kommer att gestalta sig för våra livsmedel. Denna oro skall tas på allvar och prägla utvecklingen av vår politik. Vi socialdemokrater menar att livsmedelspolitiken skall sätta konsumenternas intresse i förgrunden. Men detta innebär inte att det skall skapas knivskarpa skiljelinjer mellan konsumenters och producenters intresse. Vi menar att livsmedelsproduktionens konkurrenskraft stärks genom en politik som medverkar till att vidareutveckla en livsmedelsproduktion som bättre möter konsumenternas krav på hög kvalitet, miljöanpassning och omsorg om djur. Vi menar att vi nu fullföljer en politik som lever upp till denna hållning. Att utveckla Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle är en viktig del i den socialdemokratiska politiken. Vi skall i alla led och på alla plan forma en politik som gör att vårt land går från avloppssamhälle till kretsloppssamhälle. Livsmedelsproduktionen utgör en väsentlig faktor i vår ambition att skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle. Livsmedelspolitiken skall därför främja såväl en utveckling av det ekologiska jordbruket som ökad miljöhänsyn i det konventionella jordbruket. I detta sammanhang har utbildnings och forskningsinsatser en stor betydelse. Utbildnings och forskningsinsatser har stor betydelse för möjligheten att lösa miljöproblem och för en tryggad global livsmedelsförsörjning. Med de satsningar som nu görs kommer vi att medverka till att utbildning och forskning om naturresurser och areella näringar kommer att inta en mer betydelsefull roll, såväl nationellt som internationellt. Det svenska deltagandet i EU:s forskningsprogram ger oss därtill nya och större möjligheter till medverkan i internationella forskningssammanhang. I utvecklandet av ett ekologiskt hållbart samhälle går kunskap och ekologi hand i hand. När vi socialdemokrater 1994 fick folkets förtroende att bilda regering tog vi över ett land i ekonomiskt förfall. Med stöd från Centerpartiet befinner vi oss nu i ett läge där vi börjar se en betydande ljusning för de offentliga finanserna. Saneringen av de offentliga finanserna ger oss nu möjligheter att göra satsningar för framtiden, satsningar som kan ske även inom ramen för jordbrukspolitiken. För att ytterligare tillvarata livsmedelssektorns utvecklingskraft föreslår vi omfattande framtidssatsningar. En utökning av miljöprogrammet med 600 miljoner kronor är en viktig del i dessa satsningar. Insatserna för att utveckla det konventionella jordbruket mot en ekologiskt hållbar produktion kan därmed öka. I utformningen av det nya programmet förordar utskottet bl.a. att det kommande vallstödet förenas med tydliga miljökrav och att reglerna för det nya stödet utformas i samklang med det befintliga miljöprogrammet. Vidare är det angeläget att åtgärderna utformas på ett sådant sätt att en förstärkt miljöeffekt kan uppnås med ett administrativt enkelt system. Det utökade programmet bör vara generellt och stimulera till en miljövänlig vallproduktion i hela landet. Särskild hänsyn bör tas till förhållandena i stödområde 4. Vår slutsats är att animalieproduktionen som nu ges ett ökat ekonomiskt stöd får ännu bättre möjligheter att bibehålla ett öppet landskap och också att klara av avbytarverksamheten på ett rimligt sätt. Fru talman! Vidare införs ett nytt investeringsstöd till jordbruket om 120 miljoner kronor per år. Regeringen avser att rikta detta stöd främst till insatser för miljö och djurskyddsinvesteringar samt med prioritet för de sju nordligaste länen. Dessutom satsar vi ytterligare 10 miljoner kronor på energiskog. Men jag vill poängtera att även om vi ser en betydande ljusning för de offentliga finanserna så är vi långt ifrån ett läge där spenderbyxorna kan tas fram. Vi formar nu en livsmedelspolitik som tydligt ger förutsättningar för uthållig tillväxt, regional balans, landskapsutveckling och ökad sysselsättning. Men bruket av naturens resurser kan aldrig ses som en nationell angelägenhet. Genom EU-medlemskapet omfattas det svenska jordbruket av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Det är vår ambition att medverka till en fortsatt och utvidgad reform av CAP. Vägledande för förändringen av CAP bör vara en ökad marknadsorientering, avreglering och konsumentanpassning av jordbrukspolitiken samt en större miljöhänsyn syftande till ett långsiktigt hållbart jordbruk. Även behoven av ökad frihandel inom ramen för VHO och EU:s utvidgning med de central och östeuropeiska länderna talar för nödvändigheten av att den gemensamma jordbrukspolitiken reformeras. I EU-sammanhang arbetar vi socialdemokrater, inte minst Annika Åhnberg, med kraft för att uppnå dessa ambitioner. Men det handlar om att även vi i riksdagen i vår hantering av jordbruksfrågor verkar i samma riktning, något som vi också uppnår med det förslag som nu ligger inför riksdagens avgörande. Vi socialdemokrater menar att såväl den nationella som den europeiska livsmedelspolitiken skall ha ett globalt perspektiv. För en fungerande global livsmedelsförsörjning krävs bl.a. förändrade förhållningssätt i frågan om subventioner av livsmedelsexport mot en produktion som starkare präglas av ekonomiska och ekologiska hållbarhetsperspektiv. Detta ställer krav på såväl vår egen hantering av naturresurserna som vårt agerande inom ramen för den europeiska unionen och andra internationella samarbetsorgan. Fru talman! Den svenska fiskeripolitiken ingår i EU:s gemensamma fiskeripolitik, CFP. Vår ambition är att fiskeripolitiken skall verka för att vatten och fisktillgångar utnyttjas på sådant sätt att de långsiktigt medverkar till livsmedelsförsörjning och välstånd. Detta skall ske med en god hushållning i uttaget av fiskresurserna så att de kan utnyttjas långsiktigt och så att den biologiska mångfalden bevaras. Regeringen avser att aktivt medverka i en reform av CFP bl.a. i riktning mot ökad regional förvaltning. När det gäller svensk fiskevård föreslår utskottet ett tillkännagivande innebärande att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om hur angelägna fiskevårdsåtgärder skall finansieras. Vidare föreslår utskottet ett tillkännagivande med innebörden att regeringen bör utarbeta en sammanhållen rovdjurspolitik och snarast återkomma till riksdagen. Låt mig så gå över till att kommentera några punkter där vi i utskottet inte kunnat mötas fullt ut. Reservationerna 1, 2, 3 och 4 gäller administrationen av EG:s jordbruksstöd och utbetalningar av stödet. De handlar också om viss kritik mot Jordbruksverkets rutiner för administration av olika stödformer. År 1995 introducerades en helt ny jordbrukspolitik, i grunden skild från den som tillämpades redan 1990. Budgetåret 1995/96 har för Jordbruksverket inneburit att huvuddelen av verkets resurser koncentrerats på utveckling och administration av aktuella stödsystem inom ramen för den nya gemensamma jordbrukspolitiken. Enligt vad utskottet inhämtat har några förseningar av stödutbetalningar i förhållande till de av EU uppställda reglerna inte inträffat. Vissa brukare har dock inte kunnat få del av stödet vid samma tidpunkt som övriga. Detta har givetvis inneburit olägenheter för berörda brukare. Stödutbetalningar genomfördes under stor tidspress bl.a. med anledning av att de slutliga besluten om stödens utformning kom sent och i flera fall mycket sent. Det gäller särskilt frågan om miljöstöden samt de regionala och nationella stöden. I många fall har förseningarna berott på att ansökningarna har varit ofullständiga. I sammanhanget vill jag också framhålla att Jordbruksverket inte i något fall drabbats av de av EU tillämpade sanktionsavgifterna på grund av för sena stödutbetalningar. I juli 1995 tillkallade regeringen en särskild utredare med uppgift att göra en uppföljning av den gemensamma jordbrukspolitikens administrativa konsekvenser för bl.a. Jordbruksverket.

Det ankommer på regeringen att i regleringsbrev etc. ställa de krav, t.ex. om återrapportering och slutredovisning, som krävs för att ge en rättvisande bild av utvecklingen inom jordbruket i hela Sverige. Det ankommer också på regeringen att kontinuerligt följa verksamheten i statliga myndigheter och att vidta eller föreslå de förändringar i organisationen som kan krävas för att myndigheterna skall kunna fullgöra sina instruktioner. Det finns således ingen anledning för riksdagen att i detta sammanhang tala om för regeringen vilka arbetsuppgifter den har. I reservationerna 4, 5, 6, 7, 8 samt 9 tar man upp frågor om regionala stöd till jordbruket, nivåerna på De redovisade behoven i dessa reservationer är mycket väl kända för regeringen. Av det skälet gav regeringen den 5 december 1996 Jordbruksverket i uppdrag att göra en samlad utvärdering och översyn av de regionala stöden till jordbruket. Utvärderingen skall bl.a. göras med avseende på de olika effekter, t.ex. på lönsamhet och sysselsättning inom respektive produktionsgren och region, som nuvarande stödutformningar ger upphov till. Utvärderingen skall kunna utgöra underlag för en bedömning av möjligheterna till och behoven av förändringar av de olika stödsystemen. När utvärderingen är klar våren 1998 kommer det alltså att finnas underlag för att bedöma om nuvarande stödutformningar är de mest ändamålsenliga med hänsyn till budgetramar och de EG-regelverk som vi anpassar oss till. I den moderata reservationen 11 om förenklingar i regelverket för miljöersättningar i jordbruket har regeringen gjort en tidig översyn i syfte att förenkla och förtydliga reglerna. Ändringarna, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär en anpassning till EG:s regler men även till nationella behov på så sätt att regelverket ges en tydligare och mer enhetlig utformning. Möjligheterna att ta hänsyn till enskilda förhållanden ökar. För övrigt ingår reservanternas frågor i den mer omfattande översyn och utvärdering av miljöprogrammet i dess helhet som genomförs nu, och som kommer att redovisas redan i april 1997. Fru talman! Det återstår några reservationer som jag kanske har möjlighet att kommentera i kommande repliker. Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 1 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Inge Carlsson hyllar Centern så mycket att man nästan kan undra om vi från andra partier skall gå ut härifrån. Vi kanske inte behövs längre. När det gäller Norrlandsjordbruket tycker jag att samarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna har varit till nackdel. Jag tog upp det i mitt anförande. Jag har en fråga om det. Det är annorlunda förutsättningar för det norrländska jordbruket. Det beror också på att man tidigare var underkompenserad. Det är ett problem som har funnits länge. Ett exempel på att man inte har tagit till vara stödet är det framförhandlade programmet för värdefulla natur och kulturvärden. De fem nordligaste länen står för 5 % av de resurser man ansökt om, medan enbart Skåne står för 21 %. Det beror bl.a. på att man inte har tagit till vara de speciella kvaliteter som finns i det norrländska jordbruket. Lennart Brunander sade att departementet var positivt. Jag vill höra om det är något som också Inge Carlsson känner till. På vilket sätt är man positiv till ett miljöstöd för fjälljordbruken? Jag tycker att det lät positivt, men jag vill få det bekräftat. Jag vill höra vad som kan hända. Det andra jag skulle vilja fråga om gäller vallstödet. Inge Carlsson citerar vad utskottet säger om det förslag som bl.a. finns i en motion från s-ledamöterna i utskottet. Man säger också att de åtgärder som enligt utskottets mening bör ersätta de gamla bör utformas på ett sådant sätt att miljöfördelarna tas till vara i vallodlingen. Enligt de uppgifter jag har fått är det inte så i det förslag som Jordbruksverket har skickat ut på remiss. Vad tänker Inge Carlsson göra, och vad kan jordbruksutskottet göra?
Fru talman! Jordbruksverket har överlämnat tre olika förslag till regeringen. Ett av de förslagen bygger på den motion som vi socialdemokrater lämnade in och som är behandlad i utskottet. Jag har till vissa delar räknat upp vad som föreslås i den. Slutresultatet får regeringen återkomma med. Jag kan inte nu i dag tala om vilket av de tre alternativen som kommer att bli det slutliga och avgörande. Att det skall vara ett stöd som ges över hela landet och att det skall ha miljöfunktioner är vi ganska överens om. När det sedan gäller mitt beröm till Centern kan jag säga att uppgörelserna, inte minst på det ekonomiska området, har betytt väldigt mycket för den svenska samhällsekonomin - för räntor, inflation och mycket annat. Det tror jag att de flesta i detta land tycker. Det har gjort att vi tillsammans med Centerpartiet kunde ta hem ytterligare pengar från EU och på det sättet förbättra jordbruket. Det hade inte jag kunnat drömma om för två år sedan. Just denna dag för två år sedan hade vi den första diskussionen om de olika miljöstöden. Jag sade då att vi successivt under femårsperioden skulle ta hem pengar, men att vi så tidigt som nu i år - två år efteråt - skulle kunna förstärka med 600 miljoner kronor trodde jag inte. När det gäller Norrlandsstödet kan jag säga att det ni har skrivit i er reservation nr 6 inte är riktigt. Ni har bl.a. skrivit att utbetalningarna har minskat med 90 95 miljoner jämfört med de ramar som finns. Det är en uppgift ni fick från LRF Norrland i somras. Enligt de uppgifter vi har fått nu stämmer det inte alls. Jag hoppas att Maggi Mikaelsson inte står kvar bakom sin slutsats. Vad gäller fjällmiljökravet kan jag inte säga att jag är positiv. Utskottet har heller inte gjort någon positiv beskrivning. Jag tror inte att vi skall dela upp landet i skärgårdsområden och fjällområden. Det blir mycket mer administration och nya stöd. Jag tror inte att kravet skulle röna någon framgång nu, i alla fall.
Fru talman! Det sista var väldigt tråkigt att höra. Då är det så att Lennart Brunander och Inge Carlsson har helt olika uppfattningar om det norrländska inlandsjordbruket. Det är allvarligt i sig. Det bekräftar vad jag sade tidigare: När det gäller Norrlandsjordbruket har samarbetet med Centern inte lett fram till några positiva verkningar. Jag kan konstatera att de höjningar som vi i Vänsterpartiet föreslog för två år sedan, när vi diskuterade budgeten, inte ligger i närheten av det som regeringen nu har ställt upp på. Det är bra att det kommer mer pengar till jordbruket om man kan använda dem till ytterligare miljöomställningar. Jag hoppas att Jordbruksdepartementet väljer den del som bygger på de krav som ni har i er motion, så att man får en klar miljökoppling. När det gäller utbetalda stöd har det gått en tid sedan den uppvaktning som var. Vad som är helt klart är att regeringen och utskottets majoritet har gått med på en sänkning av ramen för LFA-stöd. Det står klart och tydligt både i propositionen och i utskottets betänkande. 14 miljoner kronor försvinner av LFA stödet till stödområdena 1-3. Det är en faktor som betyder att man inte når upp till den beslutade ramen om oförändrat stöd.
Fru talman! Under den tidigare jordbrukspolitiken hade vi ett speciellt stöd till Norrland. Nu har vi gjort om det till tre olika stödnivåer. Det är kompensationsbidraget, alltså LFA-stödet, miljöstödet och det nationella stödet. Totalt sett ger dessa ca 1 000 miljoner kronor, alltså 1 miljard. Det motsvarar den gamla jordbrukspolitiken. Det var det löftet vi socialdemokrater gav - jag tror att det t.o.m. var med Vänsterpartiets stöd - att Norrlandsstödet skulle utgå med lika mycket pengar i det gamla systemet som i det nya EU-systemet. Där har vi inte ändrat oss. miljoner kronor. Det hade att göra med EU förhandlingen. Det var efter den som vi tvingades dra ned med 14 miljoner. Men i och med att vi nu höjer miljöstödet med 600 miljoner kronor och säger att investeringsstödet skall inriktas på Norrland är jag övertygad om att både vi och centerpartister - när besluten är fattade - får mycket beröm i Norrland för att vi kunnat ge ett bra stöd till dem som behöver det bäst, nämligen dem uppe i Norrland.
Fru talman! Inge Carlsson sade att man drar ned på avbytarverksamheten på ett rimligt sätt. Men man avskaffar i realiteten avbytarverksamheten. Jag vill ställa en fråga till Inge Carlsson: Är det näringen som har krävt att avbytarverksamheten skall avvecklas, eller har man sagt under hand att man tycker att det är bra? Det vore kanske bra att få ett klargörande på den punkten. Det leder faktiskt till att arbetslösheten ökar. Jag måste fråga Inge Carlsson om han tycker att det är bra att man ökar arbetslösheten. Ni har redan svåra problem med att leva upp till era löften på det området. Jag ställde en fråga om Inge Carlsson tyckte att den politik man nu bedriver ger de bästa möjliga förutsättningarna för svensk miljöriktig livsmedelsproduktion. Min lilla undran var varför det är så dålig lönsamhet som det är, och varför vi inte får fram den ekologiska produktionen brett. Jag skulle vilja ha Det är bra att man även från Socialdemokraternas sida flaggar upp vad gäller reformeringen av jordbrukspolitiken i EU. Man ger i alla fall sin ståndpunkt till känna och talar om ökad marknadsorientering och avreglering. Det lät nästan som att 1990 års beslut här i Sverige nu skulle vara ledstjärnan för Socialdemokraterna vad gäller avregleringen av EU:s jordbrukspolitik. Är det verkligen så? Är det 1990 års beslut som är er ledstjärna när vi skall ut till Europa?
Fru talman! Jag undrar om Dan Ericsson och Kristdemokraterna tycker att vi skall subventionera vissa näringar och yrkesgrupper. Dan Ericsson liksom jag har varit med i jordbruksutskottet i många år. Vi har successivt minskat ersättningarna till avbytarverksamheten. Det har förekommit utredningar, där också näringen har varit inkopplad och där vi kommit fram till att vi i fortsättningen inte kan subventionera vissa yrkesgrupper och undanta vissa andra. Vi vill att näringen, såsom man säger också från näringen, skall vara med och ta ett större ansvar. Jag tycker inte att vi kan hålla på att subventionera hur länge som helst. Vi tar inte bort allt stöd, 13 miljoner finns kvar till jourverksamhet. Under de två senaste åren har det bildats ett antal nya företag inom näringen. Självklart blir det färre arbetstillfällen, men jag tror att animalieproducenterna, med det stöd som vi nu går in med, får en bättre lönsamhet i sin verksamhet. De får alltså 600 miljoner plus 120 miljoner i investeringsstöd. Alla kommer inte att ta del av det, men många. Det gör att de får större möjlighet att sköta sitt företag som ett eget företag. Vi kommer båda från Östergötland och vet hur mycket pengar som de stora slättbönderna har tjänat på att vi gick med i EU. Det är inga små summor precis. Det handlar om 15-20 % i lönsamhetsförbättring. Men det finns ojämnheter. Vissa andra har haft det besvärligt, t.ex. äggproducenterna på grund av den finska import som de inte kunnat stå emot. Det finns även andra som inte fått det så bra. Men totalt sett tror jag ändå att näringen har tjänat på EU-inträdet och kommer att tjäna ännu mer pengar med vår politik.
Fru talman! Jag kan bekräfta för Inge Carlsson att Kristdemokraterna tycker att jordbruksnäringen har sina speciella förutsättningar och villkor, som innebär att vi måste ha särskilda system för att klara en bra livsmedelsproduktion i hela vårt land som skall syfta till miljöriktiga livsmedel. Jag beklagar verkligen om inte Socialdemokraterna har den uppfattningen utan ser jordbruket som en näring bland alla andra. Inge Carlsson försvarar avvecklingen av avbytarverksamheten med att man tillför jordbruket 300 miljoner i miljöstöd. Det är inte riktigt samma sak. Verkligheten är den att ni gör människor direkt arbetslösa, dem som sysslar med avbytarverksamheten. Det försvårar driften av många jordbruk. Det är inte så som Inge Carlsson säger att vi bara har stora slättbönder i Östergötland, utan vi har skogs och mellanbygdsbönder som har väldiga problem i dag. Det kan man inte komma ifrån. Min fråga är: Är Socialdemokraterna nöjda med den politik som nu bedrivs och som faktiskt innebär att man har stora problem inom hela jordbrukskollektivet? Varför får vi inte fram ekologiskt riktigt producerade livsmedel? Jag fick inget svar på frågan om EU:s jordbrukspolitik. Är det Socialdemokraternas uppfattning att 1990 års beslut, som drevs igenom i Sverige, är ledstjärnan för hur ni vill att EU:s jordbrukspolitik skall reformeras?
Fru talman! Dan Ericsson tar in rätt mycket i sin diskussion som vi inte har behandlat i budgetpropositionen. Men jag har mycket klart talat om att vi socialdemokrater står för en miljövänlig produktion. Vi vill naturligtvis gå mot ett större ekologiskt utbyte så att människorna kan köpa giftfria produkter. Där har vi satt upp ett gemensamt mål, 10 % av hektaren skall vara ekologiskt odlat år 2000. Där har det inte kommit in några nya saker som gör att vi har haft någon möjlighet att ändra oss. När det sedan gäller EU:s jordbrukspolitik har jag mycket klart redogjort för vår syn liksom på fiskeområdet. Vi har tidigare med Margareta Winberg i spetsen fått igenom en hel del nya krav som kanske låg bakom 1990 års jordbruksbeslut, vad vet jag. Vi har alltså på ett mycket aktivt sätt försökt att få de övriga EU-länderna att inse att även de måste gå mot ett mer miljövänligt jordbruk, att de måste ta mer hänsyn till djuromsorgen. Mycket av detta har sin grund på 80 och 90-talets politik då vi ändrade jordbrukssamhället. Vi gjorde det därför att vi ville gagna jordbruket. Vi såg framför oss stora möjligheter för jordbruket att vara med på den stora Europamarknaden. Nu är de mycket framgångsrika när det gäller att exportera, men de skulle kunna vara ännu mer framgångsrika. Vi försöker ändå hjälpa dem med pengar till marknadsföring och forskning, så att de i det stora EU sammanhanget långsiktigt skall kunna tillvarata konsumenternas intressen. Jag tror på svensk livsmedelsproduktion, och jag tror att vi är på rätt väg. 1990 års beslut kanske ligger i grunden, men vi är alltid öppna för förändringar så att vi hela tiden har nya infallsvinklar och förslag för att gynna denna sektor i framtiden.
Fru talman! Jag skall kommentera Inge Carlssons anförande bara på en punkt, nämligen att konsumenternas intresse skall stå i centrum. Med de ökade bekymmer som rörligheten med livsmedel och övriga varor över gränserna innebär, som vi nu upplever framför allt när det gäller köttimporten och de salmonellaproblem som den för med sig, tycker jag nog att hans påstående kräver ett visst ifrågasättande. Regeringens och framför allt jordbruksministerns agerande har ju varit ganska undfallande i dessa frågor. Samma sak kan vi konstatera när det gäller genmanipulerad mat. Man driver inte de svenska frågorna på det sätt som jag tycker att man borde göra. Jag tycker att man tar för stora hänsyn gentemot EU och för litet hänsyn till just, som Inge Carlsson sade, konsumenternas intresse. Kan vi förvänta oss en mer aktiv roll från socialdemokratin och regeringen på den här punkten?
Fru talman! Jag ser nästan bara positivt på att vi nu är med i EU. Det gynnar ju konsumenterna. Det ger större möjligheter att köpa andra varor, utbudet blir större. Naturligtvis har EU-medlemskapet också satt press på den svenska livsmedelsindustrin. Det kan inte vara rimligt att man på Irland kan köpa en god stek för 30-40 kronor per kilo och att den i Sverige skall kosta nästan tre gånger så mycket. Då måste det vara något fel i systemet. Det är väl i så fall detta vi skall arbeta för att rätta till. Jag säger inte att man i de olika leden är ineffektiv. Men det är för litet konkurrens i Sverige. Det försvinner alltså pengar, men det är svårt att säga vart de tar vägen. Lennart Brunander liksom jag vet att det inte är i det första ledet som priserna är för höga. Men det kan ändå inte vara rimligt att prisskillnaderna skall vara så stora för de svenska konsumenterna. Men jag ser enbart stora möjligheter här. Visst får man vara orolig för en del produkter, beroende på varifrån de kommer. Jag tycker ändå att det inom EU sker en bra kontroll av de varor som passerar de olika landgränserna, så jag ser nog i det här fallet mer möjligheter än svårigheter med EU-medlemskapet.
Fru talman! Jag kan nog dela Inge Carlssons uppfattning att det finns många möjligheter i den europeiska marknaden. Men i avtalet med EU skrevs det ju in att det skulle ske en kontroll av de matvaror som vi får hit. Vi har ju i Sverige under lång tid haft en mycket restriktiv hållning när det gäller förekomsten av salmonella, kemikalier, gifter och läkemedel i matvaror över huvud taget. Detta har vi nu svårt att kontrollera. Enligt avtalet med EU skall denna kontroll fungera. Men uppenbarligen fungerar inte kontrollen. Vi får nu till Sverige in partier som är salmonellasmittade, och det gäller även de partier som har intyg. Detta är illavarslande. Därför ställer jag frågan till Inge Carlsson om vi kan förvänta oss en mer aktiv roll från socialdemokratin och regeringen för att få kontrollen att fungera, så att konsumenten kan känna sig säker. De prisskillnader som Inge Carlsson talar om är ju inte reella. Att köttmarknaden i Europa har klappat ihop på grund av galna ko-sjukan och man därför säljer produkter till mycket låga priser är ju inte vägledande.
Fru talman! Lennart Brunander tar upp några fall som bl.a. gäller salmonella och vill att vi skall verka för en bättre kontroll. Det kan nog vara riktigt. Men då tycker jag faktiskt att det är litet märkligt att Centerpartiet har ställt sig bakom motionen om bestrålning av kryddor. Bestrålning av kryddor förekommer i nästan alla länder i Europa, även i våra grannländer. Att Norge nu har bestrålade kryddor är för att det där kom in kryddor som ledde till en stor salmonellaspridning i landet. Därför förstår jag inte varför Lennart Brunander och Centerpartiet i den reservation som de har tillsammans med Miljöpartiet inte vill tillåta bestrålning av kryddor för att förhindra att salmonella sprids i Sverige. Ni tror att det skulle bli en inkörsport för import av andra bestrålade livsmedel, men så är det inte. Utskottsmajoriteten säger ju klart ifrån att detta inte får bli en inkörsport för bestrålade varor. Men jag tycker att det som talar emot Lennart Brunanders oro är att när det gäller sådana produkter som kan konkurrera med svenska produkter skall det vara jättehård kontroll, men när det gäller kryddor som kan ställa till med salmonellaelände, då vill inte Jag tycker inte att det är riktigt konsekvent.
Fru talman! Inge Carlsson säger att den svenska livsmedelsproduktionen är en framtidsnäring och att det inte finns några avgörande skillnader i synsätt i utskottet. I dag säger Inge Carlsson att EU medlemskapet har inneburit fördelar. Jag tror att det ligger en hel del i vad han säger. Men, Inge Carlsson, jag tror att just EU-medlemskapet så småningom har gjort klart för er socialdemokrater att er tidigare så negativa inställning till jordbruket nu måste överges. Det har tagit onödigt lång tid, Inge Carlsson. Jag vill nämna några problem som ni har skapat när ni har ingripit i regelverket och gjort det mer krångligt än vad det behöver vara. Ta exemplet på miljöområdet vad gäller systemet för ersättningarna och debaclet när det gäller mjölkkvoterna. Sedan säger Inge Carlsson att det inte finns någon anledning för riksdagen att tala om för regeringen vad den skall göra. Utvärderingar och utredningar skall göras, säger Inge Carlsson. Ja, men visst finns det anledning. När kommer beskeden från utredningar och utvärderingar? Om jag har uppfattat det rätt kommer också dessa att ta onödigt lång tid, vilket gör att nya problem kan dyka upp i sammanhanget. Det är det vi är rädda för och det är därför vi trycker på. Jag tror att det finns anledning att fortsätta med dessa påtryckningar. Vidare säger Inge Carlsson att Socialdemokraterna fick ta över ett land i ekonomiskt förfall. Det har han liksom andra socialdemokrater hävdat. Men var finns ni 1991, när vi fick ta över efter 80-talets utsvävningar som ni hade ansvaret för? Glöm inte detta, Inge Carlsson svarade inte på mina frågor om motiven för miljöskatter. Han svarade inte heller på de andra frågorna, men jag hoppas att han har möjlighet att återkomma.
Fru talman! Jag var med i denna riksdag 1991, 1992, 1993 och 1994. Det var mycket jobbigt i och med det sätt som ni förde politiken på. Men det skall vi inte diskutera. Jag var mycket fåordig när det gällde vad vi tog över 1994. Förbättringarna behöver jag inte heller orda så mycket om. Ingvar Ericsson säger att vi socialdemokrater har varit med om att bidra till en mängd olika problem för det svenska jordbruket och att han nu fått en mer nyanserad bild av det svenska jordbruket. Bakom de förslag som vi har genomfört, olika miljöersättningar och mjölkkvoter, har det alltid funnits en mycket bred utskottsmajoritet. Hade vi gått på moderaternas förslag i en del av de här frågorna, hade vi haft ett helt annat jordbruk. Jag hörde att Ingvar Eriksson inledningsvis sade att många avstår från att sköta sina marker för att de inte får några stöd. Men är det inte fel att säga så? Är det inte egentligen så att jordbrukarna, markägarna, har ett ägaransvar - även för kommande generationer? Är det så att ni hela tiden är tvungna att få ersättningar för den minsta miljöåtgärd ni skall genomföra? Jag upplever inte jordbrukarna på det sätt som Ingvar Eriksson inledningvis beskrev dem på. Jag tycker faktiskt att den politik som vi har lagt fast från 1994 och framåt, med stöd av Centerpartiet men också av andra partier, är den jordbruks och livsmedelspolitik vi vill se i EU. Det är det vi vill jobba för. Jag vet att ni vill ta bort alla miljöstöd och dieselskatter osv. Jag kommer ihåg när vi hade den här diskussionen för två år sedan. Då kom det förslag från moderaterna. Vi skulle ta hem hela miljöstödet på 2,8 miljarder kronor. Något annat fanns det inte en tanke på, det handlade bara om pengar ned i plånboken.
Fru talman! Inge Carlsson var med 1991-94, det upplevde jag. Men vad gjorde Inge Carlsson 1991 94? Inte medverkade han till att lösa de problem hans parti ställde till med under 80-talet! Vi är mer konstruktiva i opposition, och vi har alltid haft en klar linje. Ni socialdemokrater har en linje i regeringsställning och en helt annan linje i opposition. Det är sanningen, Inge Carlsson. Kom tillbaka och redogör för detta! Sedan vill jag också ta upp Inge Carlssons påstående om att jag skulle ha sagt att jordbrukarna inte sköter sin mark. Det har jag inte, men ni har gjort så krångliga system för att få ut miljöersättningarna att man tycker att det är hopplöst, och man står inför risken att förlora på detta. Man vill inte ha stöd i onödan, Inge Carlsson, och man tar sitt ägaransvar. Men det är just på det området som ni socialdemokrater inte har någon tro på den enskilde markägarens ansvar. Det har däremot vi, men vi vill göra ett enkelt, konstruktivt administrativt bra system så att det går att utnyttja EU-medel. Det är det vi anser är riktigt. Det är ekonomiskt riktigt att utnyttja hela miljöstödet. Jag frågar, som jag också gjorde innan: Är ni beredda att göra det nästa valperiod? Vi fick inget var på det. Vi fick heller inget svar på om ni vill utvärdera miljömotivet på gödselskatten, och vi fick inget svar på min fråga om dieselskatterna och de konkurrenssnedvridande kostnader som ni har lagt på jordbruket och näringen. Det är konkurrenssnedvridande. Vi är optimister när det gäller svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri. Men det förutsätter, Inge Carlsson, att näringen får jobba på någorlunda lika villkor som brukare och industrier i konkurrentländerna.
Fru talman! Ingvar Eriksson frågade mig vad jag gjorde under åren 1991-94. Jag var bl.a. ersättare i Riksbanksfullmäktige, och då, i september och november 1992, höjde vi räntan till 500 %. Nu är den nere i 5 %. Det är alltså litet skillnad. Jag kunde naturligtvis inte påverka er politik så mycket. Ingvar Eriksson frågar om vi nästa år skall ta hem miljöstödet fullt ut. Det skall vi inte. Nästa år blir det de 600 miljoner kronorna som blir ett extrastöd. Som jag har sagt i mitt inlägg ökar sedan möjligheterna, tack vare att vi tillsammans med Centerpartiet nu har fått bättre ordning på finanserna, att vi skall kunna ta hem det framförhandlade miljöprogrammet till den 31 december 1999. Om det bli 1998 eller 1999 kan jag inte stå här och avgöra, men nu är det ju faktiskt inte så många miljoner kronor kvar. Sedan försöker Ingvar Eriksson att få in en diskussion om konkurrensen och konkurrenssituationen jämfört med andra länder. Ert broderparti, höll jag på att säga, Folkpartiet, vill ju införa en ny fastighetsskatt eller arealskatt. Det nappar inte vi på. Vi vill inte belasta jordbruket mer. Vi har vidtagit en del åtgärder här i landet. Det handlar om olika miljöavgifter osv. Men Ingvar Eriksson kan jämföra med sina grannar danskarna. De har ju en fastighetsskatt. Uppslaget från Folkpartiet tycker vi faktiskt är ganska intressant. Vi skall försöka nyansera det hela litet mer långsiktigt. Vi kanske så småningom kommer att ta ut en arealskatt, vem vet?
Fru talman! Jag har en del frågor till Inge Carlsson som jag hoppas att jag kan få svar på. Vi tycker att det är mycket bra att man plockar hem det här vallstödet. Men, Inge Carlsson, i det första förslag som Jordbruksverket kom med, fanns det inga miljökrav alls - alltså i huvudförslaget. Då undrar jag: Är vi överens om att det, för att kallas ett miljöstöd, ändå måste finnas miljökrav i det här? Ett förslag som har kommit från ekologiska lantbrukare är att ha ett system med två nivåer, där den första nivån kräver att man inte använder kemiska bekämpningsmedel och den andra nivån kräver att man inte heller använder konstgödselkväve. Är det ett förslag som Inge Carlsson tycker är intressant, och på vilket sätt skall annars miljökraven komma in? Det är min första fråga. Min andra fråga gäller det investeringsstöd som nu kommer till, och som också är bra. Kan man tänka sig att det också kan få användas för äggproduktionen, för de äggproducenter som vill komma ifrån burarna och börja producera ägg på ett alternativt och för hönan bättre sätt? Min tredje fråga gäller rovdjurspolitiken. Det står i betänkandet att regeringen skall återkomma så snart som möjligt. Det står också att ett lämpligt tillfälle för en sådan redovisning är t.ex. budgetpropositionen för år 1998. Det visade sig att regeringen återkommer i tilläggspropositionen med det tilläggsanslag som man vill ha på 20 miljoner kronor för rovdjursrivna renar i fjällen eftersom man inte kommer att få igenom sitt 15-miljonerkronorsstöd, pengarna från Bryssel, och dessutom lägger på fem miljoner kronor för inventeringar. Kan man inte tänka sig att man redan i den propositionen återkom med rovdjurspolitiken? Det skulle vara före budgeten 1998.
Fru talman! Utskottet har ju talat om att vi önskar en sammanhållen rovdjurspolitik som också skall möjliggöra en helhetssyn på de biologiska, jaktliga och näringsmässiga frågorna. Den här politiken skall ju avse hela landet och inte bara renskötselområdet. Det rymmer en mängd svåra frågor. Rennäringens och övriga tamdjursägares intressen skall vägas in. Inte minst gäller det här de mycket känsliga frågorna om hur många rovdjur vi skall ha av en viss art och var i landet arten skall kunna accepteras. Dessa överväganden kräver att Naturvårdsverket får i uppdrag att lämna förslag till en rovdjurspolitik, och därefter skall det vara en bred remissomgång. Jag tror att det blir mycket svårt, eller omöjligt, att göra detta så snabbt som det begärs i reservationen. Jag tror att vi får vara glada för att vi hinner ta det någon gång under 1997, men absolut inte under våren 1997, det tror jag är omöjligt. Sedan gällde det investeringsstödet. Frågan var om detta skulle kunna bidra till investeringar inom äggnäringen. Jag har inte läst något annat än att det här investeringsstödet skall vara till för att förbättra miljön och förbättra för djuren. Hönorna tillhör nog den aktuella kategorin vad jag förstår. När det gäller miljöstöd och vallstöd har jag försökt att tala om ett antal gånger att det skall ha en miljöprofil. Det står i vår motion, och det står utskottsmajoriteten bakom. Jag förutsätter att det kommer att vara en stark miljöprofil på vallstödet.
Fru talman! Jag får tacka för en del av svaren, men när det gäller rovdjurspolitiken är det ju precis så som Inge Carlsson säger. Det här är stort. Borde inte det göra att man faktiskt går fram med en speciell enskild proposition om det här? Det är vad Miljöpartiet föreslår. Då får vi en riktig diskussion, och vi slipper få en mängd stora frågor inbakade i budgetpropositionen. När det gäller avbytarverksamheten blir jag litet förvånad när Inge Carlsson säger att man inte skall subventionera vissa yrkesgrupper. Betyder det att Inge Carlsson numera kallar arbetslöshetsunderstöd för subventionering av vissa yrkesgrupper? De här pengarna måste ju betalas på annat sätt, nämligen i form av arbetslöshetsunderstöd med tanke på att 300 400 kommer att bli arbetslösa. Sedan vill jag kommentera det som Inge Carlsson säger om att man har billigare mat i Irland än i Sverige. Tacka sjutton för det! I Irland är det ingen vinter och djuren kan gå ute. Man har en helt annan lagstiftning om djurskydd. Och inte minst: 65 % av de köttdjur som finns i Irland har en Belgisk blå som förälder. Det innebär att man får mer kött på djuren. Men detta strider helt mot vad jordbruksministern säger, att hon absolut inte vill ha några korsningskalvar med Belgisk blå. Är det då acceptabelt att Sverige importerar irländskt kött från djur där ena föräldern är Belgisk blå? Det undrar jag. Kan Inge Carlsson garantera att vi inte får in bestrålad mat i Sverige i dag? Såvitt jag kan förstå och enligt vad Livsmedelsverket säger finns det inget svenskt undantag från bestrålad mat. Det finns inte heller några krav på märkning. Hur är det Inge Carlsson, kommer det in bestrålade livsmedel till Sverige eller inte? Avslutningsvis tycker jag att det är mycket förvånande att regeringen, som säger sig ha höga ambitioner när det gäller genmanipulerade livsmedel, säger ja till det novelle-food-direktiv som skall beslutas i dag i Bryssel och som innebär en märkning icke värd namnet. Enbart levande - dvs. ren tomat och ren sojaböna - mat skall märkas, ingenting annat. Är inte det en mycket låg ambitionsnivå, Inge Carlsson?
Fru talman! Jag kan inte med säkerhet svara på frågan om vi får in bestrålade livsmedel eller inte, eftersom jag vet att det finns bestrålad potatis i t.ex. Tyskland. Vi har ju ingen kontroll av importen. När det gäller irländskt kött är det i hög grad näringarna själva som äger de större slakterierna som importerar detta kött. Gudrun Lindvall har gett en förklaring till varför köttet är mycket billigare i Irland. När det gäller avbytarverksamheten tycker jag att jag på ett ärligt och korrekt sätt har angett på hur vi ser på frågan. Det svar som jag gav till Dan Ericsson är det svar som gäller även för Gudrun Lindvall. Gudrun Lindvall undrade om det angående rovdjuren skall upprättas en särskild skrivelse, läggas fram en särskild proposition eller om det skall komma ett förslag i budgetpropositionen. Utskottet har skrivit att detta senast skall redovisas i budgeten för 1998. Det innebär att det finns en öppning för att förslaget kan komma vid något annat tillfälle. Vad jag och utskottet klart har sagt med anledning av Gudrun Lindvalls reservation är att man inte hinner att få fram något förslag med tanke på att det rör sig om ett stort arbete med åtföljande remissomgång. Därmed hinner vi inte bli färdiga till våren 1997.

Fru talman! Jag vill ge några kompletterande synpunkter under rubrikerna Skog, Fiske och Rennäring - det sistnämna med bäring på rovdjurspolitiken. 1993 års skogspolitiska beslut innebar att vi satte upp dels ett produktionsmål, dels ett miljömål för skogsbruket. Beslutet innebar också en kraftig avreglering av skogspolitiken. Skogsägarna och skogsbruket fick därmed ett stort ansvar under stor frihet. Jag delar inte det som Maggi Mikaelsson sade för en stund sedan. Hon sade att denna nya skogspolitik har inneburit stora problem för skogsbruket. Jag tycker faktiskt att man kan se att skogsbruket väl har lyckats med att leva till upp båda dessa mål, nämligen att förse svensk skogsindustri med råvara samtidigt som miljömålen har nåtts. Vi har fått ett mer naturanpassat skogsbruk. Detta gäller både det enskilda skogsbruket och storskogsbruket. Hundratusentals skogsägare har deltagit i utbildningskampanjer för att lära sig mera om skogsbruk kombinerat med naturvård och biologisk mångfald. Skogsstyrelsen och skogsvårdsmyndigheten över huvud taget har ägnat sig åt information och utbildning i stället för den typ av förmynderi som tidigare präglade skogspolitiken. Det är en av orsakerna till att vi föreslår ökade resurser till skogsmyndigheten i budgeten så att man skall kunna fortsätta med denna informations och utbildningsverksamhet och utvidga den. Den skogspolitiska kommittén föreslog också en regionalisering av skogsvårdsmyndigheten och en neddragning av antalet skogsvårdsstyrelser. Denna regionalisering lades emellertid på is fram till dess att man blev klar med Regionberedningen. Denna regionberedning kom fram till slutsatsen att skogsvårdsstyrelserna skulle inordnas under länsstyrelserna. Endast de moderata ledamöterna i Regionberedningen föreslog att skogsvårdsmyndigheten fortfarande skulle vara en enskild och samlad myndighet utanför länsstyrelserna. Vi tycker nu att det är bra att regeringen har föreslagit och beslutat att skogsvårdsmyndigheten fortfarande skall vara en egen myndighet med självständig ställning. Däremot finns det anledning att fundera över placeringen av regionkontoren. Skogsstyrelsen har lagt fram ett förslag till hur dessa elva skogsmyndigheter skall lokaliseras ute i landet. På flera punkter har regeringen gått emot detta förslag och ändrat på lokaliseringen. Jag beklagar att vi här inte kunde ha fått möjlighet att fråga regeringen om motiven till dessa ändringar. Därmed delar jag den kritik som har framförts här mot kammarledningens planering av dessa debatter. Förra måndagen visste vi sedan länge att det skulle vara miljöministerråd i Bryssel. Vi har också sedan länge vetat att det skulle vara jordbruksministerrråd i dag. Trots detta kolliderar båda dessa debatter med respektive ministrars möjlighet att närvara här. Den kritik som har framförts här i dag är välgrundad. Nu är det möjligt att Inge Carlsson kan svara på frågan vad som är motivet till att regeringen har gått ifrån Skogsstyrelsens förslag som - såvitt jag har uppfattat det - har grundat sig på kunskap om ekonomi och effektivitet. Vi kan t.ex. fundera över varför Skogsstyrelsen valde att förlägga skogsvårdsstyrelsen i vår östra region till Västervik i stället för till Linköping som hade föreslagits. Detta är en politisk klåfingrighet som jag inte tror gynnar effektiviteten och den nya myndighetens möjligheter att arbeta. Fiskepolitiken har som tidigare nämnts flyttats över till EU-nivå. Här finns det anledning för oss som nation att vara kritiska mot EU:s och kommissionens vilja att lägga sig i sådana frågor som bättre kan skötas på nationell nivå. Hur mycket fisk som våra fiskbestånd tål att beskattas med skall naturligtvis avgöras på en internationell nivå, vilket också görs när det t.ex. gäller hur mycket fisk som får tas upp ur Östersjön genom den gemensamma Warzawakonventionen. Därefter borde länderna själva få avgöra hur respektive nation skall utnyttja sina tilldelade kvoter. Jag hoppas att jordbruksministern, som också är fiskeriminister, verkligen hävdar Sveriges vilja att subsidiaritetsprincipen skall gälla. EU har ingen anledning att lägga sig i hur många båtar och vilken typ av båtar en nation använder sig av samt på vilket sätt respektive nation utnyttjar sina kvoter. Vi i Sverige ligger långt framme när det gäller strukturomvandlingen av fisket. Vi har redan anpassat svenskt yrkesfiske efter de möjligheter vi har att fånga upp våra kvoter. Som har sagts här tidigare begär nu utskottet ett förslag på hur den övriga fiskevården i våra insjöar och längs våra kuster skall finansieras. Maggi Mikaelsson nämnde att vi tidigare i kammaren har diskuterat hur sådan fiskevård skulle kunna organiseras och finansieras. I en nyligen framlagd statlig utredning har man noterat att de fiskevårdsområden som finns i Sveriges land säljer fiskekort för drygt 250 miljoner kronor, alltså en kvarts miljard. Detta är betydande belopp, och vi vet väl att de mesta av de pengarna används för fiskevård i de vatten där fiskekorten försäljes. Detta visar att en lokal förankring och en lokal styrning av hur pengar till fiskevård skall användas är något som fungerar. Det handlar om att man bildar fiskevårdsområden, säljer fiskekort och använder pengarna till fiskevård i de vatten där fisket sker. Det här är en metod som vi tycker mycket väl skulle kunna användas inom större områden. Resonemang om detta sker för närvarande kring sjön Hjälmaren, där man undersöker möjligheterna till ett samarbete mellan privata fiskevattenägare och representanter för de allmänna fiskevattnen, om dessa skulle kunna få till stånd vad man kallar fiskeskötselområden som skulle kunna ta betalt för fisket i de vattnen och låta pengarna komma vattnet till godo för fiskevård. Detta är något vi har diskuterat här i kammaren tidigare, och jag har noterat att det finns ett betydande stöd för den här metoden. När det gäller de statligt ägda vattnen tycker vi att det är logiskt och motiverat att staten skjuter till budgetpengar för att ta ansvar för fiskevården på sina vatten. Det är motivet till att vi i den budgethantering vi har haft har föreslagit ytterligare 5 miljoner kronor till fiskevård i de rent statligt ägda vattnen. Slutligen något kort om rennäringen och rennäringens förhållande till rovdjurspolitiken.

Markägare, jägare och jordbrukare får alltså själva ta ett ansvar för att viltbestånden har en sådan storlek och en sådan balans att de skador som uppstår är acceptabla för den samlade näringen. Den möjligheten finns inte när det gäller rovdjurspolitiken. Där har vi bestämt att vi får tåla en rovdjursstam, och vi har därför också beslutat att staten är beredd att betala för de skador som rovdjuren gör på rennäringen. Här finns emellertid det ologiska att de skador som rovdjuren gör på övriga näringar utöver rennäringen inte betalas. Om vi skall ha en rovdjursstam som är så stor så att skador uppstår inom såväl rennäringen som övrig verksamhet skall staten självfallet vara beredd att betala för samtliga sådana skador. Detta har vi skrivit om i vårt gemensamma ställningstagande vad gäller behovet av en samlad rovdjurspolitik. Det är bra att en sådan diskussion kommer till stånd, så att vi får pröva rovdjurspolitiken utifrån alla aspekter, fru talman.

Fru talman! Jag begärde replik när Carl G Nilsson pratade om skogsvårdslagstiftningen. Jag håller med om att mycket positivt har hänt efter det att den nya skogsvårdslagen har trätt i kraft. Det är bra att många skogsägare har ett ökat miljöansvar. Det är bra att det är på gång med miljöcertifiering och att man kanske också är på väg att komma överens med miljöorganisationerna i stället för att se dem som sin huvudmotståndare. Vissa förenklingar av den gamla lagen var bra. Men det har också uppstått en hel del negativa saker till följd av den nya lagen. Bl.a. vet man att självföryngringen - av ekonomiska skäl - ökar också på marker som inte alls är lämpade för det. Röjningen har praktiskt taget upphört i stora delar. Skogsbilvägar byggs i dag utan några som helst krav på samordning eller av några som helst miljöskäl. Ransoneringsreglerna blev inte bra. Det har förekommit skövling. Skogsmarker har styckats upp, och skog har skövlats. Den biologiska mångfalden är hotad i vissa skogsområden. Forskare slår larm i dag. Torleif Ingerlög som fick Nordiska rådets miljöpris har vädjat om ett moratorium för känsliga områden. På den punkten måste man alltså säga att den nya skogsvårdslagen inte har räckt till eller att den, eller de som skall tillämpa den, dvs. skogsägarna själva, har misslyckats. Det är viktigt att skogsägarna ser det här som en utmaning och tar det här ansvaret. Många gör det också, och det tycker jag är bra. Men avreglering får ju aldrig i sig vara något självändamål. Carl G Nilsson vet lika väl som jag att alla fiskevårdsområden inte fungerar lika bra. Fiskevård är också mer än att bara plantera ut fisk. Fiskevård måste bygga på vad som är biologiskt möjligt och utgå från bärkraft. Därför har vi i vår motion om hur fiskevården skall finansieras skissat på flera olika varianter. Jag tror att det finns förutsättningar för ett bra förslag så småningom.
Fru talman! Den biologiska mångfalden har inte blivit sämre i svenskt skogsbruk efter det att vi fattade det senaste skogspolitiska beslutet och införde den nya skogsvårdslagen. Den nya skogsvårdslagen innebär just att vi bejakar mångfald och låter de enskilda skogsägarna bedriva skogsbruk utifrån sina intressen och sina kunskaper. Det har inneburit att vi har fått väldigt många skiftande typer av skogsbruk, att många röjer mer och en del röjer mindre. Detta har just bidragit till den ökade biologiska mångfalden. Samtidigt har vi, som jag sade, inte några som helst bekymmer med försörjning av råvara, och vi har en större skogstillväxt än vi någonsin har haft i Sveriges land. Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan en god och stor produktion och en god biologisk mångfald. Sedan ett par ord om fiskevård. Det är riktigt att fiskevård inte bara innebär fiskutsättning och utplantering av fisk. Fiskevård innebär att se till att fiskevattnen utnyttjas. Jag brukar säga att fiske kanske är den viktigaste formen av fiskevård. Bildandet av fiskevårdsområden innebär att vattnen blir tillgängliga för allmänheten, de blir tillgängliga för att nyttiggöras på ett eller annat sätt, genom sportfiske eller yrkesfiske. Det är just därför som bildandet av fiskevårdsområden är till nytta inte bara för vattnen i sig utan också för dem som vill ha glädje av och nyttja fiskevattnen.
Fru talman! Jag tror att Carl G Nilsson och jag är överens om att det är bra med mångfald i skogsbruket. Det är bra att många mindre skogsägare har fått litet mer fria händer. Å andra sidan kan man säga att många av dessa bedrev ett sådant skogsbruk även med den gamla lagen, även om de faktiskt inte fick göra det. Det som håller på att hända och som jag tycker är oroande är att man mer och mer ser till en kortsiktig lönsamhet inom en sektor som verkligen borde ha ett långsiktigt perspektiv. Det är nu mer inriktat på att producera massaved än att ta fram kvalitetsvirke. Det är i det sammanhanget som problemet med minskad röjning kommer in. Det är också ett faktum att gamla naturskogar huggs ut och att biologisk mångfald försvinner. Det är ett stort hot, för den mångfalden får vi ju aldrig tillbaka igen. Jag är överens med Carl G Nilsson om att det är bra med fiskevårdsområden. Jag tror att vi kommer att få möjlighet att återkomma till den debatten så småningom. Man måste där också ta hänsyn till att det inte alltid är så lätt att avgränsa fiskevårdsområdena. Det gäller inte minst i rinnande vatten, där fiskevårdsåtgärder på det ena stället får konsekvenser också på ett annat ställe. Därför behöver vi ha en helhetssyn och något slags övergripande syn på det hela.
Fru talman! Maggi Mikaelsson antyder att tack vare att vi under den gamla skogsvårdslagen hade tillräckligt många skogsägare som avsiktligt bröt mot denna och utövade en annan skogsvård hade vi också då en hygglig biologisk mångfald. Det är möjligt att det ligger någonting i det, men vi kan inte ha en skogsvårdslagstiftning som bygger på att vi hoppas att ett tillräckligt stort antal inte skall bry sig om lagen. Jag vidhåller att det här har varit till nytta för den biologiska mångfalden. Jag tror att skogsbrukarna inklusive storskogsbruket är kapabla att avgöra vilken typ av produktion man skall ha för att tillfredsställa efterfrågan på massaved och timmer, ibland beroende på olika konjunkturer. Vi måste ge skogsbruket förtroendet att sköta den frågan även i fortsättningen. Lagen om tillgång och efterfrågan kan inte sättas ur spel på något område.

Fru talman! Regeringen föreslår, vilket det tyvärr också verkar finnas utskottsmajoritet för, att bestrålning av kryddor skall tillåtas. Detta har Centerpartiet reserverat sig mot. Vi anser att Sverige inte skall luckra upp bestrålningsförbudet. Det finns risk för att bestrålning på sikt tillåts på fler livsmedel, och vi ser en sådan utveckling som mycket olycklig. Bestrålning av livsmedel medför en försämring av kostens näringsvärde. Särskilt känsliga är vissa vitaminer. Näringsvärdesförsämringen beror inte bara på stråldosen utan också på den förlängda hållbarhet som följer av att livsmedlet bestrålats. Livsmedel som bestrålas i ett eller flera europeiska länder är lök, potatis, räkor, kyckling, jordgubbar, svamp och kryddor. Bestrålningsförbudet infördes i Sverige under det socialdemokratiska statsrådet Hellström, och det motiverades med omsorg om konsumenterna. Man kan litet försiktigt ställa sig frågan vad som har skett med den omsorgen om konsumenterna och hänsynen till deras oro för bestrålningen. Vad har skett sedan slutet av 80-talet? Det är som att välja mellan pest eller kolera, men vi har inga alternativ, säger Barbro Söderberg på Jordbruksdepartementet till ICA-Nyheter den 6 juni i år. Mot bakgrund av pest-eller-kolera-argumentet förstår jag inte att man tillåter bestrålning. När metoderna är lika dåliga, varför väljer man då den metod som riskerar att bli använd för fler livsmedel? Regeringen och utskottets majoritet betonar i och för sig att bestrålningens begränsade tillåtlighet inte får bli en inkörsport till behandling av andra livsmedel än kryddor, och det är givetvis bra. Men jag tror att det när acceptans för bestrålade kryddor uppstått är risk för att utvecklingen rullar på och att argumentet om att bestrålning av livsmedel görs i flera andra EU-länder får fäste. Även om Eva Sandberg, toxikolog på Livsmedelsverket, i tidningen Fri Köpenskap den 7 juni säger att bestrålning av kryddor inte skall vara startskott för bestrålning av fler livsmedelsgrupper, öppnar hon ändå för det inom smala produkter som varmvattenräkor och grodlår. Jag undrar då vad som kommer efter kryddor och möjligen efter smala produkter. Kan det vara jordgubbar, lök eller potatis? Fru talman! Mot denna bakgrund yrkar jag nu bifall till reservation 15, bestrålning av kryddor. Jag skulle också vilja ställa några frågor till regeringen, men det får i detta fall bli till Inge Carlsson. Om - eller kanske rättare sagt då - beslutet om bestrålning av kryddor fattas undrar jag när kryddor kommer att börja bestrålas i Sverige. Är det vid årsskiftet eller är det senare? Och hur kommer märkningen att se ut så att man har möjlighet att välja? Märkningen är mycket viktig för att vi som konsumenter skall kunna välja. Jag hoppas förstås, precis som Maggi Mikaelsson, att konsumenten kommer att välja bort bestrålade kryddor. När det gäller de regionala stöden till jordbruket tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att regeringen har fattat beslut om att ge Jordbruksverket i uppdrag att göra en samlad utvärdering och översyn. Jag vill nämna att man i samband med det har givit Jordbruksverket i uppdrag att se över stödområdesindelningen i vad avser de områden som i slutförhandlingarna med EU inte ansågs uppfylla gällande kriterier och därför hamnade utanför nuvarande system. Detta är bra. Jag utgår från att man med denna utvärdering och översyn kan komma till rätta med de bekymmer som finns. Fru talman! Detta var de två saker som jag ville beröra. Jag tackar för ordet och yrkar ännu en gång bifall till reservation nr 15

Fru talman! Jag har en ganska kort fråga till Marie Wilén. I dag använder man etylenoxid vid behandling av kryddor som inte tål uppvärmning. Det har bevisats att denna gas är cancerogen. Man har också sett att det kan finnas restprodukter i kryddorna när de har behandlats med gasen. Om man inte vill tillåta bestrålning och alternativet är en cancerogen gas, vill jag höra om Marie Wilén och Centerpartiet är beredda att förbjuda också användning av etylenoxidgas till kryddor.
Fru talman! Jag skulle till en del kunna instämma i det svar som Gudrun Lindvall tidigare gav till Maggi Mikaelsson. Det viktigaste är att se till att vi får en sådan kvalitet och hantering av kryddor att vi slipper att använda någon av de här metoderna. Det är det grundläggande och det absolut viktigaste. Jag vet att dessa metoder redan i dag används i väldigt liten omfattning, och jag ser problem med båda. Jag hoppas att man hittar en ny metod. Jag vill absolut inte att denna typ av bestrålning blir en inkörsport till att fortsätta med andra livsmedel.
Fru talman! Om detta är vi nog helt överens. Men om man skall vara logisk och konsekvent borde man i rimlighetens namn säga att man skall välja bort både pest och kolera. Man bör då bara ta in kryddor som tål uppvärmning eller börja odla kryddorna själva. Jag tycker att både Centern och Miljöpartiet har en ganska inkonsekvent hållning. Man väljer bort det ena till förmån för något som är lika dåligt och vars konsekvenser man inte känner till. Det som man definitivt vet är att etylenoxid är cancerogen, och det var det avgörande när vi tog ståndpunkt i vårt parti.
Fru talman! Som Maggi Mikaelsson sade är det viktiga givetvis att sträva mot att inte behöva använda någon av dessa metoder. Om det är vi överens. Jag hoppas att man skall kunna nå dit, men som jag sade vill jag absolut inte medverka till att införa bestrålning av livsmedel - till att börja med kryddor - om det finns en risk att det sedan går vidare. Det är så det har börjat i andra länder, och den utvecklingen vill inte jag medverka till.
Herr talman! Jag delar Marie Wiléns oro för att det skulle kunna bli en inkörsport till bestrålning av andra livsmedel. Men i den diskussion som vi hade i utskottet fick jag ändå en bild av att detta inte är meningen. Med tanke på debatten i dag och på Inge Carlssons beskrivning av det nära samarbete Centern och Socialdemokraterna har i jordbrukspolitiken, måste väl ändå detta vara en fråga som är så angelägen för svensk livsmedelspolitik att Centern har stor påverkan på detta när ni gör upp om övrig jordbrukspolitik. Jag förväntar mig att det är så. Det var också därför som utskottet gjorde den här skrivningen och inte diskuterade detta vidare. Är det inte så, Marie Wilén, att Centern i den här frågan starkt kan påverka regeringen eftersom ni har ett sådant nära samarbete, som Inge Carlsson tidigare beskrivit?
Fru talman! Eva Eriksson berörde det jordbrukspolitiska samarbetet. Det fungerar bra. Men som Eva Eriksson också vet har vi skilda åsikter i en hel del frågor, bl.a. bestrålning av kryddor. Vi förbehåller oss rätten att ha det. Jag var också noga med att tala om vad regeringen och utskottets majoritet har skrivit i betänkandet, därför att jag inte vill starta någon skrämselpropaganda runt frågan. Men jag tycker att det är viktigt att kunna markera sin ståndpunkt och tala om att man absolut avvisar bestrålning av kryddor. Vi är oroliga för att det kan utvidgas till bestrålning av livsmedel.

Fru talman! Under hela debatten har vi hört hur viktigt Centerns och Socialdemokraternas samarbete i jordbrukspolitiken är. Men det gör mig litet orolig att en sådan viktig fråga som bestrålning av livsmedel skiljer de två samarbetspartierna åt. Det kan innebära att hela den jordbrukspolitik man har enats om ändå har stora brister. Visst är det så, Marie Wilén, att livsmedelsproduktionen och kvaliteten på livsmedel är oerhört viktigt om man skall göra upp om jordbrukspolitiken? Det borde oroa Centerpartiet att man inte kan komma fram till en lösning i den här frågan.
Fru talman! Jag börjar tycka att Folkpartiet och Eva Eriksson drar för stora växlar på det här. Jag uppfattade det som att Eva Eriksson tydligen inte var orolig för bestrålning av livsmedel och har stött regeringssidan. Vi anser att detta är en fråga att ta på största allvar. Vi vill inte ha bestrålning av kryddor och risker för att det skulle utvecklas till att omfatta andra områden. Därför har vi reserverat oss.
Fru talman! I jordbruksutskottet hade vi gjort en uppgörelse om att inte dela ärendena, men nu tycker jag att vi är på väg att göra det. Vi för en diskussion som vi har haft tidigare. Man hade här i Sverige en stor hearing om bestrålning av kryddor, vilken finns beskriven i propositionen. Samtliga inblandade myndigheter var med, liksom olika institutioner, Konsumentverket och kryddimportörer. Alla var helt överens om att man skulle tillåta bestrålning av kryddor - inte av livsmedel, som Eva Eriksson försöker dra in i bilden. Våra grannländer Norge, Danmark och Finland har tillåtit detta tidigare, och man börjar undrar varför vi i Sverige skulle stå utanför detta - det handlar ju om att människor löper risk att blir sjuka av kryddorna. I Norge fick man en stor salmonellaspridning just genom att kryddorna inte var bestrålade, och därför införde man det. Marie Wilén frågade mig om tidpunkten. Jag utgår ifrån att det mesta som vi nu kommer att fatta beslut om, även på det här området, kommer att gälla från den 1 januari 1997. Men jag är inte säker, eftersom jag inte kan utläsa det av betänkandet. Jag utgår från att märkning kommer att ske av bestrålade kryddor.
Fru talman! Det var synd att jag inte kunde få besked om när det börjar gälla och hur märkningen skall se ut. Men jag hoppas att vi kan återkomma till det, eftersom denna fråga är mycket viktig. Jag har respekt för de människor som deltog i hearingen i maj och för att de ser detta som en möjlig väg att gå vad gäller kryddorna. Men jag begär också respekt för Centerpartiets och kanske främst Centerkvinnornas arbete för att bekämpa bestrålning av kryddor och livsmedel över huvud taget. Vi vill helt enkelt inte öppna för en sådan framtida möjlighet. Jag hoppas att jag kan få återkomma för besked om märkningen, så att de människor som vill kan välja bort bestrålade kryddor.
Fru talman! I förra repliken glömde jag att säga att jag tror att det är viktigt att vi socialdemokrater och Centerpartiet framgent håller ihop i dessa frågor och inte låter detta bli en inkörsport för andra varor som är bestrålade.
Fru talman! Jag vill säga att jag helt instämmer i det Marie Wilén har sagt om bestrålning av kryddor. Också vi ser det som en stor risk att det blir en inkörsport för andra livsmedel. När man hör Inge Carlsson blir man ännu mer olycklig.
Fru talman! Jag är medveten om det. Visst finns det andra livsmedel där det kan finnas risk för salmonellaspridning, och om det skulle leda till bestrålning vore det mycket olyckligt. Jag skulle vilja fråga Marie Wilén: Ni som sitter tillsammans med regeringen - har ni börjat diskutera märkningen? Under den förra regeringen när ni tittade på vilka undantag Sverige skulle få inför medlemskapet var just införsel av bestrålade livsmedel inget undtantag. Sverige har alltså inget undantag och kan inte säga nej till bestrålade livsmedel i dag. Egentligen är alltså märkningsfrågan högaktuell redan nu. Om det kommer in bestrålade livsmedel i dag - och det vet inte Livsmedelsverket om det gör eller inte - så är de inte märkta. Har Marie Wilén något svar på detta? Har man börjat diskutera det? Vad blir det för sorts märkning? Blir det i så fall också en märkning av de produkter som kanske i dag kommer över den svenska gränsen utan att vi vet om det?
Fru talman! Jag ställde ju en fråga om hur märkning av bestrålade kryddor kommer att se ut. Av det borde Gudrun Lindvall dra slutsatsen att jag inte är insatt i den frågan. Det är det svar jag har att ge till
Fru talman! Eftersom Centerpartiet säger sig ha så pass goda relationer till regeringen, skulle jag verkligen vilja uppmana Centerpartiet, som tar den här frågan på betydligt större allvar än vad Socialdemokraterna gör, att snarast se till att komma fram med ett märkningssystem för bestrålade livsmedel. I dag finns inget EU-direktiv på området, så än så länge är det fritt fram. Jag skulle också vilja uppmana Centerpartiet att ta tag i frågan om det kommer in bestrålade livsmedel eller inte. Det är något som jag anser att regeringen med sitt stödparti Centern borde börja undersöka. Hur är det egentligen - har vi bestrålade livsmedel på marknaden utan att veta om det, alltså livsmedel som inte är märkta? Det är en fråga som Centern borde driva i sitt samarbete med Socialdemokraterna.
Fru talman! Vi i Centerpartiet har tagit ställning i den här frågan, och varit mycket tydliga. Det borde Gudrun Lindvall uppskatta. Vi vill också arbeta för en tydlig märkning, och driva på. Det är bl.a. därför jag ställer frågan här i dag: Hur kommer det att se ut? Vi vet inte, det kanske är så att denna metod börjar användas redan om 15 dagar.

Fru talman! Jag är inte någon jordbrukspolitiker, men jag är väldigt angelägen om att det även i framtiden skall finnas möjligheter för ett livskraftigt norrländskt jordbruk. Det är två saker som slår mig när jag läser jordbruksutskottets betänkande. Det första är att jag trots allt fått ett visst, om än litet, gehör för min motion Jo210, vilket givetvis gläder mig. Det andra är att Centerpartiet inte tycks vara alltför förtjusta i Norrlandsjordbrukarna, vilket faktiskt förvånar mig och absolut inte känns glädjande. Det är ändå mindre glädjande när jag har hört både Socialdemokraterna och Centern här tala om vilket inflytande Centern har över regeringspolitiken. När det gäller mitt yrkande med anledning av framför allt avsaknaden av regional redovisning - har utskottsmajoriteten inte gått mig till mötes. Jag skall därför med ett exempel illustrera hur illa det faktiskt kan vara. Jordbruksverket håller nu på att göra den informationsbroschyr som skall gå ut inför 1997 års ansökan till det som enligt miljöprogrammet benämns Öppet odlingslandskap. I ett utkast skriver verket till Norrlandsbönderna att de har rätt att söka bidraget, men tyvärr är pengarna slut. Detta skriver man trots att norra Sverige inte har ansökt om hela sitt belopp. Det finns ungefär 24 miljoner kronor kvar. Men varför är pengarna slut? Jo, Öland och Gotland kom in i programmet i ett sent skede, våren 1995, för att de inte kunde få del av LFA-stödet. Men jag kan knappast tänka mig att de kom in för att nagga Norrlandsstödet i kanten. Jag har ingenting emot att Öland och Gotland tillhör Norrland, men mig veterligen har riksdagen inte fattat något sådant beslut. Det borde alltså finnas ca 24 miljoner kronor kvar till stödet Öppet odlingslandskap. För mig är det litet grand obegripligt att Jordbruksverket kan säga: Varsågod och sök pengarna ni, men de är slut. Vad kallas sådant för? Är det kreativ bokföring eller är det bedrägligt beteende? Eller kallas det för någonting annat? Förvirrande är det i alla fall. Nog gäller det för norrlänningarna att hålla räkning på debet och kredit. Här hade jag faktiskt önskat mig något starkare skrivningar från utskottets sida, och jag är glad att mina partikamrater har reserverat sig. Fru talman! När det gäller utvärderingen av stöden är det väl gott och väl att regeringen skall utreda, men risken finns ju faktiskt att kon dör medan gräset växer. Den 1 april 1998 är ett alldeles för sent datum för att redovisa konsekvenserna av de förändrade stöden till Norrlandsjordbrukarna. Det borde göras mycket snabbare. Den 1 juli 1997 vore önskvärt, men absolut senast i september 1997 borde översynen vara klar. Jag kan bara hoppas att jordbruksministern inser detta, och skyndar på Jordbruksverket. Skrivningarna i övrigt i det avsnittet av betänkandet kan vid första anblicken verka positiva. Men jag är orolig för vad som kan komma att hända med äggproducenter, svinproducenter, potatisodlare och fjällbönder medan regeringen utreder. En del av Norrlandsstödet utgår via delprogrammet Öppet odlingslandskap. Här skall arealkraven ökas på sikt, vilket innebär att ytterligare bönder inte klarar av kraven och att Norrlandsstödet urholkas ytterligare med ökad risk för att det öppna odlingslandskapet hotas. Reglerna behöver ändras så att dagens arealkrav inte skärps ytterligare. Inte heller här har utskottsmajoriteten gått mig till mötes i motionskraven. Det är väldigt beklagligt - jag tycker faktiskt att det är den allvarligaste bristen i betänkandet att man inte har gjort det. Det skapar djup oro. Centerpartiet inte på någon punkt anslutit sig till de reservationer som rör Norrlandsjordbruket? Varför har inte Centerpartiet stött Kjell Ericssons motionsyrkanden, när Moderaterna faktiskt har gjort det? Det förvånar mig. Fru talman! I övrig har jag inga andra yrkanden än dem som Ingvar Eriksson har framfört.
Fru talman! Ulla Löfgren ställde i sitt anförande frågan om hur en del bidrag i EU har fördelats. Vad kallas sådant? undrade hon. Jag skulle kunna ställa samma fråga när det gäller Ulla Löfgrens påstående om Centerns syn på Norrlandsjordbruket. Det är nämligen inget annat än ett misstänkliggörande, som inte stämmer med verkligheten. Centern har under alla år jobbat mycket hårt för att få rättvisa förutsättningar för Norrlandsjordbruket. Vi vet hur viktigt och nödvändigt det är ur väldigt många synpunkter för att det skall kunna fungera. Ulla Löfgren pratar om reservation 4. Jag har tidigare sagt att det är en okynnesreservation. Direktiven till det man vill ha fram i reservationen är nämligen redan skrivna. Det var känt - utskottet hade blivit muntligt informerat - vid justeringen att så var fallet. De finns redan nu, och det som man vill med den här reservationen är alltså redan på gång.
Fru talman! Det är på gång, men för långsamt. Kjell Ericsson påpekade också i sin motion att detta måste göras snabbt. 1998 är alldeles för sent, som jag har sagt här. Även i reservation 6 har Moderaterna yrkat bifall till Kjell Ericssons motion, men Centern har inte ställt upp bakom den. Av detta drar jag alltså slutsatsen att Centern inte stöttar Kjell Ericsson i hans strävanden att förbättra förhållandena för Norrlandsjordbruket.
Fru talman! Ulla Löfgren fortsätter att dra slutsatser som inte stämmer med verkligheten. De krav Kjell Ericsson har ställt - framför allt de som gäller område 4 - är väl tillgodosedda bl.a. i det nya miljöstödet. Där står mycket klart utskrivet att man skall ta särskild hänsyn till område 4. Det finns ett dokumenterat behov inom det området som är betydligt större än någon annanstans. Jag vet inte riktigt vad Ulla Löfgren har för uppfattning om vad som är snabbt. I hennes tappning betyder snabbt att man skall vänta, och inte göra någonting nu. Det som krävs i reservationen är redan gjort. Är man snabb skall man inte redan ha gjort det, utan vänta till sedan, enligt Ulla Löfgren.
Fru talman! Utreda kan man ju hålla på och göra, men resultatet måste komma fram snabbt. Annars kommer äggproducenter, svinproducenter och många Norrlandsbönder att lägga ned sin verksamhet innan utredningsresultatet kommit fram, och då har vi absolut ingenting vunnit för Norrlandsjordbruket.

Fru talman! När riksdagen den 22 november lade fast de ekonomiska ramarna för 1997 enligt Socialdemokraternas och Centerns förslag föll också förutsättningarna för det moderata budgetalternativet. Vårt alternativ förutsätter en väsentligt minskad skattebelastning. Dagens skattetryck, på drygt 70 %, får orimliga konsekvenser. Företagande och nyskapande minskar, och i inget annat civiliserat land beskattas de fattiga så hårt som i Sverige. Regeringens ekonomiska politik är skadlig för landet, och den bestående höga arbetslösheten bekräftar detta. Mindre skatteinkomster ger lägre utgiftsramar. Det är logiskt och riktigt, och i vårt förslag kommer de offentliga åtagandena att minska på de allra flesta områdena. Men utgiftsramarna är redan antagna av riksdagen, enligt den nya budgetordningen, så vi har små möjligheter att genomföra besparingar i utskottet. De besparingarna som vi föreslår kan heller inte resultera i lägre skattenivåer, eftersom dessa redan är beslutade här i kammaren. Våra övergripande ståndpunkter har vi därför samlat i ett särskilt yttrande som finns fogat till betänkandet. För såväl Vägverket som Banverket har vi föreslagit en något lägre utgiftsnivå. Vi tror att ett konsekvent upphandlingsförfarande, med de skärpta krav på konkurrens som det innebär, kan ge samma verksamhetsvolymer till en lägre kostnad. Detta gäller såväl för den löpande driften som för de mer långsiktiga investeringarna. De lägre belopp som vi utgått från bör vara fullt realistiska. En konkurrensupphandling medför en lägre kostnad än vad regeringen har räknat med. Tyvärr har regeringen stoppat den bolagisering som redan påbörjats inom Vägverket. Därmed riskerar man att fördröja den önskvärda utvecklingen mot ökad upphandling och konkurrens på det området. Vi tror också att en översyn bör göras av Vägverkets investeringsplaner och att en prioritering bör ske med utgångspunkt från transporteffektivitet, miljö och säkerhet. Det kan också finnas anledning att granska den standard som styr Vägverkets projektering. Det förefaller ibland som om man investerar i en alltför hög standard på vissa projekt samtidigt som man inte har ekonomiska möjligheter att genomföra andra som är kanske än mer angelägna. En stärkt konkurrensupphandling bör också gälla för Banverket. Kanske i än högre grad. Banverket har lyckats i ett par intressanta internationella upphandlingar, men för att Banverkets kompetens skall kunna bevaras är det viktigt att konkurrensen inom sektorn bibehålls. Antalet företag som kan bygga järnväg är få. Med en krympande investeringsram finns allt färre intressanta objekt. Om Banverket då behåller en allt större andel för egenproduktion försvinner kompetensen fort, hos både Banverket och övriga. Konkurrensfrågor är viktiga inom hela transportsektorn. Från SJ kommer nu ständigt nya förslag om utglesad eller nedlagd trafik. Det är med stor oro som vi följt den senaste tidens debatt om dålig lönsamhet. Ekonomin måste finnas med i alla faser, annars riskerar vi få ett utbyggt järnvägsnät där ingen har råd att köra. Även för SJ är det viktigt med en fungerande konkurrens. Den försiktiga avreglering som trots allt kommit till stånd måste få möjlighet att utvecklas. När riksdagen delade det gamla SJ i ett trafikföretag och ett banverk var tanken att statens spårdrift skulle finnas hos Banverket. Så har det inte blivit helt. SJ har behållit vissa bandelar, trots att man numera saknar banteknisk kompetens, något som tydligt framgick när trafiken till Skoghall nyligen stoppades av Järnvägsinspektionen. Vissa delar av det egna bannätet har SJ dessutom utnyttjat för att hindra den begränsade konkurrens som numera är möjlig. En översyn av den statliga spårförvaltningen finner vi därför vara angelägen. Fru talman! Regeringens förslag om ny sjöfartspolitik sträcker sig långt bortom det kommande budgetåret. Därför har vi inte inkluderat detta i vårt särskilda yttrande utan tillsammans med Folkpartiet lämnat en reservation, nr 11, som jag härmed yrkar bifall till. Vi kan konstatera att regeringen nu uppfyller ett av sina vallöften, kanske ett av de få som man faktiskt lyckas uppfylla. Det är ett löfte som på sin tid gavs till ett av de allra minsta LO-förbunden, det dåvarande Efter en mycket skicklig kampanj lyckades Sjöfolksförbundet med konststycket att få LO att överge sin traditionella inställning till industristöd och i stället göra rederistödet till en förutsättning för att stödja det socialdemokratiska partiet i valrörelsen 1991. Det av oss föreslagna internationella registret blev den hävstång som, med stor skicklighet, utnyttjades i denna kampanj. Resultatet är att stora, börsnoterade rederier nu erhåller ett kontantstöd för sin verksamhet. Detta, fru talman, i ett ekonomiskt läge där den svenska staten inte lever upp till ingångna avtal - som tvisten med de statliga pensionärerna visade, där majoriteten i förra veckan slopade änkepensionerna, och där vi detta år fått många förslag om nedskärningar som drabbat de absolut svagaste grupperna i samhället. Man kan fråga sig var logiken finns i detta beslut. I den sjöfartspolitiska utredningen, som jag satt med i, försökte jag få fram uppgifter om kostnader för jämförbara båtar under olika flagg. Dessa förslag avvisades omgående. Utredningen hade fått direktiv att lägga fram ett förslag om rederistöd, och uppgifter av det slag som jag begärde störde bara bilden. Svenska redare har, med detta stöd, blivit en sorts modern skattefrälse. Men denna gång gäller det inte att hålla med häst och ryttare bidra till landets försvar, utan nu gäller det att i stället hålla med lämplig båt under svensk flagg. Ingen annan grupp i samhället har tilldelats beskattningsrätt för den egna personalen. Motiveringen är skral. Näringen sägs gå dåligt, men några bevis för att så verkligen är fallet har inte presenterats. Om detta vore receptet för företag som har lönsamhetsproblem, varför då stanna vid rederierna? Varför kan inte SJ få beskattningsrätten för sin personal? Det skulle dramatiskt förändra förutsättningarna för detta plågade verk. Varför kan inte kommuner och landsting få beskattningsrätten för sina underställda? Den kommunala krisen vore då blott ett minne. Var finns logiken när sjömannen som transporterar malm från Luleå till Oxelösund blir skattebefriad men inte lokföraren som kör stålämnen från Luleå till Borlänge? Varför skall cementtransporter från Slite till Köping vara skattebefriade, men inte vidaretransporten med bil till Örebro? Eller varför inte svenska lastbilschaufförer i utlandstrafik? Det är också en grupp som har svårt att hantera sina alltför höga lönekostnader. Svensk industri arbetar i hård internationell konkurrens. Rederierna är ingalunda ensamma om detta. Massaindustrin konkurrerar med brasilianska bruk, och svenska bilfabriker möter koreaner och japaner på världsmarknaden. Detta är inget unikt. Sverige har länge arbetat med dessa förutsättningar, och man har lyckats därför att svensk industri varit modern, effektiv och rationell. Vilka effekter ger då den typ av kontantstöd som nu ges till rederinäringen? I den ESO-rapport som Finansdepartementet gav ut förra året kan man finna att skattekonomiskt negativa effekter konstateras oftast för de konserverande stöden som subventionerar produktionen. Denna bild stämmer när man ser på den svenskflaggade flottan som i dag har en mycket hög medelålder. Är det med omodernt överbemannat tonnage och låga löner som svensk sjöfart skall konkurrera? Eftersom sjöfarten är en internationell näring anser även vi att det finns fog för synpunkten som har förts fram om att villkor bör vara jämförbara mellan olika länder. Därför anser Moderata samlingspartiet att sjömän i fjärrfart bör beskattas på samma sätt som annan utlandsbaserad personal, dvs. skattefrihet skall gälla i Sverige ungefär efter det mönster som i dag gäller för det s.k. internationaliseringsavtalet. Sedan får de olika grupperna ombord förhandlingsvägen lösa de ersättningsfrågor som då inte kommer att omfattas av det svenska trygghetssystemet. Herr talman! Sverige är nu medlem i den europeiska gemenskapen. I artikel 92 i traktaten stipuleras att stöd som ges av en medlemsstat av vilket slag det än är som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen är oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. På lång sikt anser även regeringen att stödet till rederierna måste upphöra. Så har man i alla fall sagt. Men hur skall den svenska staten med bibehållen trovärdighet kunna driva en linje i EU-sammanhang mot rederistöd när man samtidigt på hemmaplan leder denna utveckling? Europeisk sjöfart kan lätt bli ett nytt omfattande stödområde. Starka krafter i många länder verkar för detta. Erfarenheterna från andra stödberoende verksamheter, jordbruk och varvsnäring för att nämna några, tycker jag borde vara avskräckande! Budgetpropositionen innehöll också ett förslag till nya sjöfartstaxor. Det förslag som regeringen har lämnat var ogenomtänkt och skulle innebära stora problem för svensk industri om det genomfördes. Torsten Gavelin kommer strax att utveckla våra gemensamma synpunkter som de har framförts i reservation nr 15. Vi står naturligtvis bakom övriga moderata reservationer i betänkandet, men jag yrkar inte bifall till dem nu.

Herr talman! Det ligger en stor utmaning i själva utformandet av trafikpolitiken. Vi måste anstränga oss för att skapa ett kommunikationssystem med inriktning mot ett hållbart samhälle. Det gäller att sträva efter att få en maximal miljöanpassning, det gäller att sträva efter att minska utsläppen från trafiken och det gäller att kunna genomföra kretsloppstänkandet även i trafiken. Jag välkomnar självklart den nollvision som man har antagit vad gäller trafiksäkerhetsarbetet. Jag tycker att det är flera spännande förslag som Vägverket nu presenterar för att just nå nollvisionen i trafiksäkerheten. Men jag tycker också att vi här i riksdagen skulle kunna anta en nollvision också vad gäller miljöarbetet, en nollvision för att få bort de fossila bränslena. Då kan vi lägga upp en rimlig tidsplan för när vi skall vara helt befriade från fossila bränslen i trafiken. Det tycker jag att vi borde kunna ena oss om här i riksdagen och i vårt trafikutskott. Jag tycker att vi mycket tydligare skall bejaka de alternativa försöken som i dag redan är igång, försök med gas och med inte minst etanol. Jag förstår inte varför regeringen väntar med att lämna besked om en fortsatt skattebefrielse vad gäller skatt på etanol. Den befrielse som gäller nu är tillfällig och går ut den 1 januari 1997. Vad händer efter det? Det är verkligen hög tid att nu lämna besked om att vi kan fortsätta att stimulera och utveckla just drivmedel som etanol. Det betänkande som vi behandlar i dag handlar självklart mycket om vägar och järnvägar och om våra anslag för de här områdena för 1997. Det är viktigt att vi känner att vi väljer en uppdelning, en prioritering, så att vi får ut maximalt för de pengar som vi anslår på det här området. Vi från Centerpartiet välkomnar de olika försök som görs för att föra över medel från nyinvesteringar till drift och underhåll. Det är ungefär 25 miljarder vi hanterar när det gäller utgiftsområde 22. Av de 25 miljarderna går huvuddelen till just nyinvesteringar och drift och underhåll av vägar och järnvägar. Jag förstår att det måste göras stora ansträngningar från respektive verk så att man kan fullfölja de redan startade projekten. Jag förstår att det inte finns stora utrymmen för att göra några omfördelningar. Därför välkomnar jag den lilla omfördelning som kan göras redan nu, till mer anslag för drift och underhåll. Det är viktigt att vi underhåller det väg och järnvägskapital vi har så att vi inte förstör det samlade kapitalet. Jag skulle med intresse vilja veta litet mer om var Moderaterna står när det gäller nedskärningar. Vi hörde Tom Heyman formulera det som att man gör några nedskärningar. Jag tycker att Moderaterna står för ganska kraftiga nedskärningar. Moderaterna anslår ungefär 1,8 miljarder mindre i sitt budgetalternativ. För de pengarna får man en hel del projekt. Vad säger Moderaterna om t.ex. Ostkustbanan, kommande investeringar på Stambanan, för att nämna några exempel? Det är bra tycker jag att vi i betänkandet också lägger fast att anslaget till de enskilda vägarna nu är slutdiskuterat. Nu har regeringen förstått att man var fel ute när man halverade statsbidraget, och nu kan vi låta de olika vägsamfälligheterna och vägföreningarna arbeta i lugn och ro. Man får oerhört mycket väg för pengarna som anslås till de enskilda vägarna. Väldigt många människor berörs just av vägarna. Var fjärde gods och persontransport slutar eller börjar med en enskild väg, och det är viktigt att man kan ha ett orört statsbidrag också framgent. Jag är också oerhört oroad över de olika signaler som vi nu får från SJ om att SJ:s situation är allvarlig. Jag vill inte benämna det som en kris. Men det är ändå oerhört viktigt att vi förstår att till syvende och sist är det riksdag och regering som bär ansvaret för Statens järnvägar. Jag kopplar gärna samman SJ:s ekonomi med rubriken - Kostnadsram för köp av interregional persontrafik. Olönsam trafik talar vi om i vardagslag. Jag tycker att vi måste ställa oss frågan: Vet vi att Vet vi exakt detta, eller kan det möjligen vara så att vi behöver komplettera just det här anslaget i kommande vårbudget? Det är en fråga som jag vill ställa till ordföranden i trafikutskottet Monica Öhman, och även till Ines Uusmann. Vi i Centerpartiet tror att det måste utökas. Vi tror fortfarande att det är omöjligt att bedriva all den här trafiken på ett marknadsekonomiskt sätt. I slutändan har staten ansvaret. Jag vill på det här sättet också markera den reservation som vi har, nämligen nr 30 som täcker in just det här problemet. Jag yrkar bifall till den. Tom Heyman har talat en hel del om sjöfarten. Vi står bakom den reservation som handlar om sjöfartsavgifter och som flera partier står bakom. Förslaget i propositionen innebär att vi får en ny sjöfartsavgift. Förslaget innebär att den skall börja gälla den 1 januari 1997, men efter diskussioner förstår även regeringen att det är fel tidpunkt. Vi reservanter markerar att när det här skall samordnas med en miljödifferentierad avgift - det står mycket riktigt i propositionen att den skall gälla från den 1 januari 1998 - måste det bli frågan om en ny avgift. Min fråga till trafikutskottets ordförande är också: Varför skall vi behöva ludda till det på det här sättet? Är det inte meningen att miljödifferentieringen skall få genomslag i den nya totala avgiftstaxa som skall gälla från den 1 januari 1998? Då måste det självfallet bli frågan om ett nytt förslag, enligt min uppfattning. I det här betänkandet pratar vi också om storstadsöverenskommelserna. Det vi skall ta ställning till är den utökade statliga garantin på ungefär 1,1 miljarder. Sammantaget blir det då 12,5 miljarder. Jag tycker att det förpliktigar i allra högsta grad. Till syvende och sist är det riksdag och regering som har ansvaret även för Dennispaketet. Jag är helt medveten om att detta är en överenskommelse mellan Dennispartierna. Det är de som har ansvaret att utforma ett genomförbart förslag. Men det börjar dra ihop sig nu. Nu är det upp till Dennispartierna att visa upp en hållbar ekonomisk utveckling för det här paketet. Det måste vara ett finansieringssystem som visar att det här projektet verkligen går ihop. Statsmakterna har ju visat detta ganska tydligt i den proposition som precis nu ligger för behandling. Man måste visa upp den här lösningen. Vi i Centerpartiet tror inte att det går att visa en hållbar ekonomisk kalkyl utan att projektet minskas. Vi tror att man måste banta bort stora delar av hela Dennisöverenskommelsen. Det gäller Västerleden och Österleden. Men parterna i Stockholmsregionen har nu en stor möjlighet att kunna hitta en lösning som verkligen talar för miljön. Det kan ske genom att man räddar Riddarholmen, att det tredje järnvägsspåret kommer till stånd och att den biltrafik som i dag går över Centralbron leds ned i en tunnel. Det är upp till partierna i Stockholm att nu bekänna färg. I överenskommelsen mellan Centerpartiet och regeringen, dvs. i den kommande propositionen står klart uttryckt att detta skall ske i början av 1997. Vi hade önskat att vi i dag skulle slippa yrka bifall till reservation nr 5 som utvecklar problemen i Dennisöverenskommelsen. Men vi tycker fortfarande inte att det är så tydligt, utifrån de kommentarer som vi möter hos de ansvariga i partierna i Stockholm. Därför yrkar jag också bifall till reservation nr 5. Centerpartiet tror inte på det. Vi tycker att man måste sträva efter att få fram ett avgiftssystem som klart styr bort onödig trafik från innerstaden och verkligen prioriterar kollektivtrafik och miljövänliga bränslen. Herr talman! Det finns en hel del andra frågor som också är upptagna i trafikutskottets betänkande. Vi har en hel del reservationer. Vi står självfallet bakom alla reservationer från Centerpartiet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till dem som jag redan har nämnt.
Herr talman! Det är riktigt som Karin Starrin säger att våra ramar är lägre. Vi vill ha ett mindre statligt omfång på budgeten. Vi tror inte att det är riktigt att låna upp alltför mycket pengar för framtida generationer när vi inte riktigt kan betala det själva. Då blir det naturligtvis minskningar av ramarna på många håll, och blir det så får man prioritera hårdare. En del av de projekt som har kommit med på önskelistorna får kanske maka på sig då. Karin Starrin tog upp två exempel, Ostkustbanan och Norra stambanan. De får väl rangeras in i den ordning som Banverket och trafikanterna tycker är nödvändigt. Man får kanske flytta på en del andra saker. Det är kanske inte så nödvändigt att göra en jätteombyggnad vid Töreboda. Vad vet vi om det tredje spåret? Nu börjar det plötsligt dyka upp järnvägstekniker som säger att det nog går ganska bra att klara sig utan det helt och hållet. Man får självfallet titta på det här och ta det i den takt som ekonomin tillåter. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att mycket av den järnvägstrafik som i dag går på Norrlandsbanorna, dvs. Ostkustbanan och Stambanan där uppe, är ditskickad av ett felkonstruerat transportstöd som gör det dyrare att skicka varorna med båt än med tåg. Karin Starrin tog också upp frågan om enskilda vägar och gladdes sig över dessa. Men varför sade Karin Starrin nej till det utskottsinitiativ som vi tog i våras för att återställa det anslaget?
Herr talman! Nu behandlar vi budgeten för 1997. Anslaget för vägar och järnvägar vad gäller nyinvesteringar är ca 10 miljarder. På det anslaget vill Moderaterna göra inskränkningar med ungefär 1,5-1,7 miljarder. Man har inte preciserat sig tydligare i budgetalternativet. Det här får ju stora konsekvenser redan för 1997 för de investeringar som just nu genomförs, Tom Heyman. Det är där jag tycker att Moderaterna måste vara en aning mer balanserade och förstå att så kraftiga neddragningar för ett enda budgetår får stora konsekvenser ute i landet. Det skulle vara klädsamt om Moderaterna kunde beskriva sitt alternativ när de är ute och talar i olika järnvägs och vägsammanhang. Det sker nämligen inte. Jag bedömer att det var tack vare det initiativ som vi försökte ta i mars månad som vi har fått anslaget till enskilda vägar återfört. Det var genom kraftig bearbetning och diskussioner med regeringen och regeringens företrädare som de förstod att det här var ett felsteg som hade tagits i 1995 års budget. Nu måste man återställa det. Tack vare den diskussion som vi förde vid det tillfället, Tom Heyman, kan vi nu alltså se ett acceptabelt anslag för enskilda vägar.
Herr talman! Det är inte lätt att diskutera frågan om enskilda vägar, när Karin Starrin inte riktigt vet vilken stol hon sitter på. Vi hade som sagt kunnat återställa det här redan i mars, men det gick inte då. Då var det inte lika angeläget. Det i alla fall bra att det kommer nu. Jag delar Karin Starrins uppfattning att det här är ett förhållandevis billigt sätt att driva rätt mycket vägnät. Visst, nedskärningarna på järnvägssidan får konsekvenser - vi har aldrig hymlat med det. Vi kan redan i dag se att de investeringsplaner som lades fram kanske var alltför optimistiska. Titta på Västkustbanan! Man har av andra anledningar inte lyckats förbruka de medel som var avsatta för den utbyggnaden; den har skett i väsentligt långsammare takt än vad man trodde, av skäl som inte alls har att göra med riksdagen. Det är samma sak här; vi får väl göra det i den takt som vi har råd med. De angelägna projekten - kanske då framför allt Nordlänken och Osloförbindelserna men även utbyggnaden på en del andra viktiga länkar - får kanske då maka på sig. Det kan också ha det positiva med sig att prioriteringen faktiskt blir bättre och att motiveringen för de utbyggnader som görs blir klarare.
Herr talman! Jag lyssnade noga på Tom Heymans anförande. Jag tänkte: Nu får vi en förklaring till hur Moderaternas budgetalternativ ser ut. Jag förstod då att Moderaternas motiv är att man tror på en större konkurrens när det gäller upphandling. Moderaterna tror att man kan bli effektivare när det gäller att handla upp nya projekt. Men det vi pratar om nu, Tom Heyman, är ju investeringsramarna för 1997, som gäller projekt som redan är upphandlade och i full gång, och att man där skulle kunna göra så kraftiga neddragningar tycker jag verkar väldigt långsökt.

Herr talman! Jag kommer att lägga upp mitt anförande så att jag inleder med ett allmänt avsnitt, där jag tar upp Folkpartiets syn på trafikpolitiken i allmänhet. Frågan om monopol och konkurrens kommer jag att fördjupa mig något i, och därefter berör jag några av våra reservationer i betänkandet TU1, som vi nu behandlar. Lennart Fremling kommer i sitt anförande senare att ta upp miljöaspekter och järnvägsfrågor. Vi liberaler vill skapa ett samhälle där människor, idéer och varor kan resa, förmedlas och transporteras snabbt och effektivt. Kommunikationer är samhällskroppens blodomlopp och nervsystem. Väl utbyggda kommunikationer inom Sverige är nödvändiga för näringsliv och sysselsättning i alla delar av landet. Resor till och från arbete, serviceställen och fritidsaktiviteter är viktiga inslag i ett fungerande vardagsliv. Goda kommunikationer med utlandet är en förutsättning för våra ökande internationella kontakter. Staten har ett övergripande ansvar för kommunikationernas goda funktion. Detta ansvar innebär inte att staten har något försteg som trafikutövare. Tvärtom är det angeläget att rollerna som ansvarig myndighet och operatör klart skiljs åt. Trafikens miljöpåverkan varierar starkt. Bl.a. genom rätt utformade ekonomiska styrmedel och ökat internationellt samarbete kan staten verksamt bidra till en lägre miljöbelastning från trafiken. Säkerhetsarbetet måste bli effektivare. Vi liberaler är motståndare till alla former av monopol, vare sig de är offentliga eller privata. Vi är övertygade om att fri konkurrens är till fördel såväl för den enskilda människan - konsumenten - som för producenten och samhället i stort. Den fria konkurrensen garanterar lägsta pris på efterfrågad kvalitet. Monopol medför högre priser och lägre utvecklingstakt. En fortsatt avreglering och konkurrensutsättning är därför en liberal huvudlinje i trafikpolitiken. Herr talman! Ett argument som ständigt går igen i debatten om avreglering och kunkurrensutsättning är att konkurrenten "plockar russinen ur kakan". Personligen har jag hört det sedan 1960-talet, när jag började engagera mig i jordbrukets föreningsrörelse. I dagens debatt om Posten och SJ förekommer det också. Argumentet står mig upp i halsen. Jag vill utnyttja den här möjligheten att granska och bemöta detta argument mera ingående. Uttrycket "plocka russinen ur kakan" används av den som försvarar monopolverksamhet. Konkurrenten - uppstickaren, svartfoten eller vad den nu kallas som utmanar monopolisten - sägs plocka russinen ur kakan, dvs. endast gå in på den lukrativa delen av marknaden och inte ta ansvar för den olönsamma delen. Att ta sig in på en monopolmarknad är mycket svårt. Största, och så gott som enda, möjligheten att lyckas har man givetvis där monopolisten tar ut en hög vinst. Om en konkurrent lyckas etablera sig där får konsumenterna på denna del av marknaden lägre priser och större utbud. Monopolisten blir tvingad att effektivisera och vitalisera sin organisation, vilket är till fördel även för den nu f.d. monopolisten. Nå, men resten av kakan, den mindre lönsamma delen av marknaden eller den rent av olönsamma - hur går det då med den när uppstickaren plockat russinen ur kakan och monopolisten inte längre kan flytta över vinstmedel från den lönsamma delen till den olönsamma? Jo, den utjämning, den fördelning, som monopolisten skött är enligt min uppfattning en fråga för det demokratiska - det politiska - systemet och inte något som marknadsaktörer själva skall styra och ställa med. En monopolist vill självklart behålla sitt monopol, som ger lugn och ro, höga vinster och minimala krav på förändringar. Hans starkaste argument utåt för fortsatt monopol är givetvis att han sköter denna fördelning mellan olika starka marknadsdelar och att han inte kan fortsätta med det om han får konkurrens. Insynen i hur fördelningen sköts är minimal. Knappast ens styrelsen torde vara helt insatt i detta, utan den verkställande ledningen gör de bedömningar och disponeringar som man anser behövas. Eftersom det oftast rör sig om interna affärsförhållanden är det heller inte rimligt att kräva offentlighet och politisk insyn. Vi saknar alltså möjligheter att bilda oss en uppfattning om ifall fördelningen mellan starka och svaga marknader görs på det sätt som vi önskar eller på något annat sätt. Min slutsats är att det är olämpligt att låta en marknadsaktör ensam ansvara för den fördelningspolitik som är en konsekvens av statens ansvar för att t.ex. en tillfredsställande postservice kan erbjudas till alla landets invånare. Den service som marknadsaktörerna själva inte vill erbjuda men som samhället anser vara viktig faller det på samhället - det politiska systemet med full insyn och öppenhet - att ansvara för. Samhället köper upp tjänsten på marknaden, som genom konkurrensen kan ge samhället den efterfrågade tjänsten till lägsta kostnad. De medel som samhället har för dessa köp kan vara ordinarie skattemedel eller medel som tas in från alla marknadsaktörer via koncessionsavgifter eller andra former av avgifter. Låt mig ta ett konkret exempel - Postens verksamhet. Postmarknaden är avreglerad, och statens ansvar för att postservice erbjuds landets alla invånare vilar på Post och telestyrelsen. Posten AB slåss för sin monpolställning, bl.a. med "russinargumentet". Konkurrenterna har tidvis lyckats ta några enstaka procent av postmarknaden. Genom sin totala marknadsdominans kan Posten AB försvåra för, ja nästan förhindra, konkurrenter att etablera sig, men Posten AB har ju också fått stå till svars för brott mot konkurrenslagen ett antal gånger. Det är viktigt för postkonsumenterna, och även för Posten AB, att en verklig konkurrens etableras på den egentliga postmarknaden. Konsumenterna skulle få lägre priser och större utbud, och Posten AB skulle nå ökad effektivitet och högre utvecklingstakt. För att ansvara för den rikstäckande betalningsoch kassaservicen får Posten AB 200 miljoner kronor per år av staten, dvs. av oss skattebetalare. Det är ytterst tveksamt om staten verkligen skulle behöva ge denna ersättning till Posten AB, som ju har monopolställning i praktiken. Det är dock inte möjligt för oss politiker att gå in i Postens affärsredovisning och skaffa oss underlag för en korrekt bedömning. Inte ens Riksrevisionsverket klarade av detta. Posten kan använda russinargumentet utan att vi kan bemöta det i sak. Vi är tvingade att lita på vad Posten säger, och detta är en otillfredsställande situation. I stället borde det vara så att postmarknaden har ett antal aktörer varav Posten AB inte är helt dominerande. Staten skulle då kunna upphandla betalnings och kassaservicen till det lägsta pris som marknaden erbjuder. I ett sådant läge skulle koncessionsavgifter kunna diskuteras. Herr talman! Jag övergår så till att kommentera några av våra reservationer. Statligt stöd till näringslivet bör avskaffas så fort som möjligt. Det är en inställning som Folkpartiet haft under lång följd av år. Även näringslivets organisationer hävdar detta - ända tills konkreta förslag presenteras. Rederistödet är ett exempel på statligt näringsstöd som vi vill avveckla men som näringen slår vakt om. Rederinäringen lever ju i en verkligt internationell konkurrens. Olika former av statliga stöd snedvrider dock konkurrensen, och en av EU:s viktigaste uppgifter på sjöfartens område är att få bort dessa statsstöd. Det är därför mycket angeläget att regeringen med kraft verkar för en gemensam sjöfartspolitik utan olika former av subventioner. Vi anser också att avvecklingen av rederistödet bör ske i snabbare takt och med större belopp än vad utskottet föreslår. I fråga om förslaget till nytt system för sjöfartsavgifter delar vi näringsutskottets bedömning att det krävs ett nytt förslag från regeringen vad gäller utformningen av de nya och miljödifferentierade avgifterna. Att vi behöver förändra våra nuvarande avgifter är ofrånkomligt liksom att beslut nu bör fattas om införandet av nya avgifter på bl.a. den inrikes sjöfarten. Det förslag som regeringen presenterat kan dock få sådana negativa konsekvenser, bl.a. för raffinaderinäringen, rederinäringen och den transoceana sjöfarten och därmed för hela den svenska exportindustrin, att en översyn är motiverad. Regeringen bör därför, enligt vår mening, under 1997 återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till miljödifferentierade sjöfartsavgifter med verkan från den 1 januari 1998. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 11 och 15. Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande avstår jag från ytterligare yrkanden.

Herr talman! Vi är många som har kritiserat den här ordningen, och det är väl befogat, där vi nu fattar beslut om en budgetram som egentligen redan är fattade. Mitt i allt det här läggs det nu fram en ny proposition om infrastruktur, som avser gälla tio år framåt. Det som är slående med den här beslutsgången är att det är helt omöjligt att göra några större förändringar, oavsett de politiska majoriteterna. Nu debatterar vi egentligen 1997 års trafikpolitik, men vi har i bakhuvudet att vi har motionsrätt på en proposition som skall gälla tio år framåt. Det som också är slående när det gäller den här ordningen är att de propositioner som har kommit till vårt bord har hänvisats till 1988 års trafikpolitiska beslut. Därför har jag under förmiddagen roat mig med att sitta och läsa litet i den bakomliggande propositionen, som hette Trafikpolitiken inför 1990 talet. Det man funderar på vid läsningen är ju om någonting egentligen har infriats av 1988 års trafikpolitiska beslut. Regeringen tillsatte efter många om och men en kommunikationskommitté, som såvitt jag förstod skulle analysera beslutet. Efter vad jag vet har kommittén inte gjort detta utan i stället inriktat sig på en ny del. Det kunde vara roligt att få en kommentar till hur det blev med järnvägssatsningarna och banavgifterna, som nu vad jag förstår är det stora problemet för SJ och deras eventuella fortsatta trafik. Man skrev bl.a. i propositionen: "Järnvägen har som masstransportmedel goda förutsättningar att konkurrera både vad gäller person och godstrafik. Järnvägen är dessutom rätt utnyttjad ett miljövänligt och energisnålt transportmedel. Järnvägen har låga olyckskostnader och har också en stor regionalpolitisk betydelse." Vänder man sida står det så här: "Vid avgiftssättningen skall järnvägens lägre miljö och olyckskostnader få genomslag." Då frågar man sig: Har de verkligen fått det genomslag som man skrev om 1998? Mig veterligt har det inte blivit på det viset, utan det har blivit större kostnader för SJ än vad man räknat med. De konkurrensfördelar som man då sade skulle vara till gagn för SJ både vad gäller person och godstrafik har väl mer eller mindre gått i stå. Herr talman! När det sedan gäller det här med väginvesteringar och den proposition som regeringen avlämnat är det bra att man minskar nyinvesteringar i vägar och ökar investeringarna i drift och underhåll. I dag ser vi stora brister på dessa områden. Vägverkets möjligheter att se efter dåliga vägar har minskat oerhört, som jag ser det. Jag kör själv mycket bil och ser att Vägverkets största uppgift i dag verkar vara att åka ut och sätta upp varningsskyltar där det står "Spårig vägbana". Hur många olyckor på vägtrafikens område kan i dag förklaras med att vägen har varit dålig? Det kan vi inte se, för den statistiken finns inte. Det skulle vara oerhört intressant att få veta hur många kanske framför allt singelolyckor men även andra olyckor som beror inte på att folk har kört för fort utan på att vägen har varit dålig så att det har uppstått vattenplaning och annat. Jag vet att Vägverket försöker se över det här, men ett problem är att fordonen ofta är bortkörda efter en olycka. När det gäller anslaget till enskilda vägar har många före mig talat om att det är bra att detta höjs. Men vad jag förstår skriver man också i budgetpropositionen att man tror att antalet enskilda vägar kommer att öka. Då är frågan om pengarna räcker till. Det här är ju inte en återställare i den meningen att man ger exakt lika mycket pengar som förut. Ökar antalet enskilda vägar måste man väl i rimlighetens namn komma tillbaka med mera pengar till dessa, som jag ser det, om det skall stämma överens med det som många har sagt om att enskilda vägar har en oerhört stor regionalpolitisk betydelse. När det sedan gäller luftfarten, herr talman, har man sagt att de norrländska flygplatserna i inlandet också har en oerhört stor regionalpolitisk betydelse. När man fattade det trafikpolitiska beslutet, och även vid ett beslut 1993, talade man också om regionalpolitisk betydelse för Norrlands inland och sade att det var en angelägenhet för hela landet att se till att dessa kommunala flygplatser fick hjälp och stöd. Ja, det är ju bra att man erkänner, men de kommunala flygplatserna lever inte på något erkännande härifrån eller någon annanstans ifrån, utan man behöver ha medel. När det gäller Arvidsjaur, som ett enda exempel, vet jag att man för att man skall klara sin kommunala flygplats lägger en skattekrona per hushåll direkt till denna flygplats. Skulle den flygplatsen mot förmodan läggas ned skulle det få stora konsekvenser för bl.a. Arvidsjaur, som har fått en etablering av företag som egentligen kunde ha legat på något helt annat ställe i landet om man inte i Arvidsjaur bl.a. hade haft möjlighet till direktflyg. Till detta betänkande har jag och Elisa Abascal Reyes när det gäller flygplatser fogat en reservation om Schengenavtalet. I budgetpropositionen skriver man - slarvigt, som jag ser det - att det kommer att kosta några hundra miljoner kronor att upprätthålla det. Vi har ju inte skrivit på detta avtal än. Tar man ansvar för sådana här saker borde man ha haft en diskussion här i riksdagen om ifall vi över huvud taget skall gå med, vad det kostar och vad det innebär. Men den 19 december skriver regeringen på Schengenavtalet. Sedan skall detta avtal kanske - det är inte klart än - debatteras i riksdagen, och sedan skall det ratificeras. Tala om omvänd beslutsgång! Här har vi redan reserverat pengar till flygplatserna, men vi vet inte exakt hur mycket det är. Vi vet inte heller varifrån pengarna skall tas och vad detta innebär i stort, men vi har anslagit pengar. I vissa fall finns det alltså pengar. Var de finns vet vi inte, men de finns i alla fall, och vi anslår medel. Flera har varit inne på sjöfarten, t.ex. vad gäller farledsavgifter o.d. Jag hoppas verkligen att regeringen har tagit till sig det som står i det här betänkandet och kommer tillbaka snabbt med ett förslag som inte gör att sjöfarten på något sätt missgynnas när det gäller kommunikationer. Man har alltid talat om att kommunikationer omfattar fyra trafikslag: väg, järnväg, sjöfart och flyg. Vi måste få ett system som gör att sjöfarten inte missgynnas på något sätt av andra konkurrenter eller konkurrerande länder. Vi måste ha en likhet, så att inte svensk sjöfart utsätts för en konkurrens som man inte klarar av tack vare att andra länder har ett avgiftssystem som gynnar dem och missgynnar svensk sjöfart. Herr talman! Jag har varit och lyssnat på kommunikationsministern vid olika tillfällen. Det kan ju vara roligt och intressant, men det gör en också fundersam. Jag lyssnade på kommunikationsministern på ett seminarium på Arlanda, där de nordiska transportministrarna var med. Kommissionären Neil Kinnock var också där. Då sade kommunikationsministern bl.a. att vi skall ha bra vägar till alla ställen och platser i landet. Det skulle vara roligt att höra om hon kunde utveckla detta och vad det innebär. Sedan var jag på Världssjöfartens dag i Göteborg, och då var sjöfarten helt överlägsen alla andra transportmedel. Min fundering är nu: Vad är det som gäller egentligen? Stämmer inte samordningen mellan de olika trafikslagen? Är det bara här i riksdagen man säger det ibland? Säger man något helt annat när man är på andra platser i landet och träffar andra transportörer eller dem som bedriver kommunikationer på något sätt? Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 5, 6 och 26.
Herr talman! Det var glädjande att höra att Karl Erik Persson värnar om de små flygplatserna och tar upp hur viktiga de är för det regionala flyget, inte minst i skogslänen. Vi i Centerpartiet tycker att man måste väga in ett mer regionalpolitiskt stöd i stödet till de små flygplatserna. Vi tycker att det är olyckligt att man nu halverar stödet till just flygplatserna i skogslänen. Vi tycker att man måste fylla upp detta med ca 15 miljoner för att kunna komma tillbaka till utgångsläget. Vi finansierar inte detta med en utökad ram, utan vi pekar på en finansiering som vi tycker kan gå helt utanför statsbudgeten. Luftfartsverket kan ta ut en avgift för alla andra inrikes flygresor för att täcka upp det här viktiga flyget. Detta har vi täckt in i reservationen 22, och jag välkomnar att Karl-Erik Persson kan bifalla den här reservationen, som jag nu yrkar bifall till.
Herr talman! Jag delar Karin Starrins uppfattning om regionala flygplatser. Vi hade också med det i vår motion till den här propositionen, men vi talade om att man skulle ta de här 15 miljonerna kronor - vi är överens om summan också - från väginvesteringar. Vi har alltså olika finansieringsalternativ för detta. Jag tror att detta att ta ut avgift på annat flyg kanske kunde ha varit ett tillvägagångssätt, men tyvärr hade vi inte möjlighet att diskutera varifrån vi skulle ta pengarna, och därför är vi oense. Jag och Vänsterpartiet kommer inte att stödja Karin Starrins reservation, utan vi kommer att lägga ned våra röster som en markering av att vi tycker att detta är viktigt.

Herr talman! Inför dagens debatt är det på sätt och vis svårt att fylla ut det politiska resonemanget med den här nya budgetprocessen när ramarna redan är beslutade. I dag avses att vi skall debattera innehållet i budgetramarna. Det är det politiska avsnittet, och det är det som är mest intressant. Men själva ramen kan bara debatteras i förhållande till andra sektorer, och därmed faller också något av den politiska diskussionen vad gäller innehållet. Miljöpartiet de gröna har inga ideologiska motsättningar till att exempelvis höja vissa anslag inom utgiftsområde 22, som vi i dag debatterar, men det är inte möjligt i förhållande till det läge vari vi befinner oss i dag. Vi måste göra sådana prioriteringar att det inte är möjligt att höja ytterligare. Därför föreslår Miljöpartiet de gröna en ram för det här utgiftsområdet om sammanlagt 24 miljarder kronor för budgetåret 1997. Detta anslag skiljer sig med 1,1 miljarder kronor från regeringens förslag. Den största skillnaden ligger förstås i anslagen till byggande av vägar och järnvägar. Miljöpartiet de gröna vidhåller att infrastrukturinvesteringar har en betydelse, en mycket stor sådan, för den framtida trafikpolitiken och den framtida trafikutvecklingen, inte minst för miljön. Vi är inte intresserade av sådana investeringar som vi vet ger en oacceptabelt stor miljöpåverkan och vars effektivitet i förhållande till olika kriterier man verkligen kan ifrågasätta. Vi satsar följaktligen mer på järnväg än väg i förhållande till regeringen, och i runda tal rör det sig om 1,2 miljarder kronor mer till nya järnvägsinvesteringar 1997 och 3,1 miljarder kronor mindre till nya väginvesteringar. Utifrån detta beräknar vi att en del väginvesteringar till förmån för trafiksäkerhet kan genomföras samtidigt som man satsat på att påbörja ett antal viktigare järnvägsprojekt, inte minst där det finns klara beläggningsproblem och problem med kapaciteten. Vi vill dock återkomma till det här i vår motion med anledning av den proposition som regeringen har lagt fram angående framtidens infrastruktur. Herr talman! Förutom rena budgetfrågor behandlas i det här betänkandet också framtiden för Aktiebolaget Svensk Bilprovning och den övergripande framtida sjöfartspolitiken. Jag återkommer senare till de här två väldigt viktiga sakerna, men jag vill först göra ytterligare några kommentarer om trafikutskottets betänkande som behandlas i dag och som handlar om budgeten. Den senaste tiden har vi kunnat höra ministern väldigt flitigt använda ordet arbetsro. Någonting händer, det kanske blir kris i en verksamhet eller situationen blir väldigt allvarlig, nya uppgifter når politiker, staten har huvudansvar, vi debatterar i riksdagen, medierna granskar, det händer väldigt mycket och ministern hänvisar till arbetsro i stället för konkreta åtgärder. Så sade kommunikationsminister Ines Uusmann beträffande SJ:s situation: SJ skulle ha arbetsro. Vi kan notera att samma välbeprövade argument - eller vad man skall kalla det för - används för Dennispaketet. Där har vi också en hel del oklarheter. Vi har reviderade prognoser och reviderat underlag. Vi har en osämja de uppgörande partierna emellan om hur investeringarna kan tänkas se ut och hur de skall utformas, inte minst när det gäller vägtunnlarna. I stället för att föreslå konkreta åtgärder och agera kraftfullt - dvs. ta initiativ till en omförhandling, vilket regeringen mycket väl kan göra - hänvisar kommunikationsministern återigen till att Dennisförhandlarna behöver arbetsro. Börjar termen inte bli litet väl utsliten? Den har använts så många gånger under en så kort period. Jag hoppas att jag i framtiden kan få en bättre ursäkt och en bättre förklaring till varför man inte tar till konkreta åtgärder. Utifrån det jag har sagt hoppas jag att vi kan undvika en diskussion om arbetsrons för och nackdelar, för det är inte det som avses. Det är just bristen på konkreta åtgärder. Jag undrar om kommunikationsministern tappar greppet när det uppstår kriser inom hennes arbetsområde, eller om det finns ett intresse från regeringen att inte öppet redovisa vilka framtidsutsikter vissa verksamheter har. Detta skulle i viss mån också kunna gälla Posten. Vi har beslutat om en lag som inte kommer att efterlevas. Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet har ställt en gemensam reservation. Centerns och Vänsterpartiets företrädare har yrkat bifall till den. Där begärs bl.a. ett moratorium för påbörjat byggande och att en omförhandling skall ske. Jag vill understryka att det finns förutsättningar för det i dagsläget. Jag vill kort ta upp det som Karl-Erik Persson nämnde. Det gällde Schengenanpassningen av svenska flygplatser. Ombyggnaden skall kosta några hundra miljoner. Är det närmare 200 miljoner än 950 miljoner? Vi har en ny budgetprocess, som framför allt syftar till att ge oss en bättre kontroll över statsfinanserna. Detta sätt att handskas med politiska beslut i anslagsfrågor tycker jag är högst oansvarigt. Jag tycker att utskottet har fattat beslut på ett bristfälligt underlag. Det är väldigt tråkigt. Herr talman! När det gäller SJ:s kris månar Miljöpartiet främst om att vi skall kunna hålla volymerna uppe. Tågresandet skall bli så tillgängligt som möjligt för ett stort antal människor och gods. Mot bakgrund av den senaste tidens turbulens och SJ:s delårsrapport, där stora förluster redovisas, har vi verkligen anledning att känna oro inför framtiden. Vi anser att SJ:s situation måste ses i ett helhetsperspektiv. De åtgärder som riksdag och regering kan genomföra måste vara inriktade på helhetslösningar i ett långsiktigt perspektiv. Att bara ta bort banavgifterna för SJ, såsom Vänsterpartiet föreslår, kan vi inte ställa upp på, dels därför att det skulle leda till en mycket konstig situation för mindre operatörer, dels därför att det faktiskt är rimligt att en del av underhållskostnaden avspeglas på biljettpriset för den enskilde resenären. Detta ingår också. Man skall vara så pass rakryggad att man vågar säga att även järnvägen skall betala en del av sina kostnader. Sedan har vi en skattepolitik där de olika trafikslagen kommer att prissättas utifrån de kostnader de har. Vägtrafiken får kanske en högre prislapp från statens håll. Man kan ha en hårdare prissättning därför att vägtrafiken orsakar större slitage. Men att ensidigt slopa banavgiferna för SJ hjälper inte järnvägen. Vi vänder oss mot den subvention som Vänsterpartiet föreslår, men vi kommer själva med en liknande subvention. Den konkreta åtgärd som Miljöpartiet föreslår i ett kortsiktigt perspektiv är att man utökar anslaget för upphandling av den olönsamma trafiken med 147 miljoner. Jag vill återkomma till det jag sade om att frågan måste ses i ett helhetsperspektiv. Vi kan återkomma till en framtida lösning vad gäller SJ:s konkurrenskraft i samband med exempelvis skattepolitiken. I dagsläget föreslår vi höjda anslag för uppköp av trafik. Vi subventionerar på ett sådant sätt att vi ökar tillgängligheten - vi räddar inte bara företagens dåliga ekonomi. Herr talman! När det gäller den framtida sjöfartspolitiken kan jag säga att en utredning låg till grund för det förslag som regeringen har lagt fram. Man kan konstatera att det trots allt rått en ganska stor enighet mellan partierna i riksdagen om vad man vill med sjöfarten i framtiden. Jag tycker att det är glädjande att de flesta partier bejakar sjöfarten som transportmedel och att vi nu gemensamt kan fatta beslut om en politik som faktiskt syftar till att stärka den svenska sjöfartens framtid. Det finns förstås några undantag. Med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen följer självfallet vissa komplikationer. En sådan är att vi tvingas ändra vårt system för sjöfartsavgifter. Jag menar då inte den förändring som innebär milöanpassning av sjöfartsavgifterna med ett miljödifferentierat system, utan den förändring som gäller avgiftsbeläggning av inrikessjöfarten. Miljöpartiet stöder självfallet förslaget om miljöanpassning, men vi anser inte att det skall genomföras på det sättet som utskottet föreslår. Vi delar den uppfattning som framförts av andra partier om att genomförandet kan bli ett hot mot några större svenska hamnar och till viss del mot den svenska sjöfarten. Jag tror att EU-kommissionens påbud måste tolkas som ett utslag för det kaos som fortfarande råder inom sjöfartens område ute i Europa. Vissa länder - starka sjöfartsnationer - har fortfarande en prissättning som syftar till att gynna deras egna hamnar och deras egen flotta. Det är förstås oacceptabelt. Frågan är hur länge vi kan ha en sådan situation. Jag litar på att regeringen arbetar aktivt för att klara dessa saker. Vi stöder den reservation vi har ställt tillsammans med Centern, Folkpartiet och Moderaterna i detta avseende. Jag tycker att det är underligt att riksdagen inte kunde få ta del av ett reviderat förslag, vilket denna reservation faktiskt skulle ha inneburit. Det finns en del frågor som man självfallet måste ta tag i. Det gäller de ekonomiska förutsättningarna för sjöfarten. Vi motsätter oss inte att rederistödet avvecklas. I viss mån delar vi den syn som framförts av Tom Heyman och Moderaterna, dvs. att industristöd i en enda sektor kan vara tveksamt. Det finns andra sätt att stödja sjöfarten på, visserligen ekonomiskt, som inte är lika direkta som rederistödet. Man bör utreda dessa i framtiden. Miljöpartiet är inte i dagsläget berett att ta ställning till dem, men vi finner dem klart intressanta. Det gäller t.ex. den beskattning som gäller utförsäljning och införskaffande av nytt tonnage. Man skulle också kunna tänka sig att vi kan göra stora samhällsvinster, med tanke på att det finns väldigt stora potentialer för rationaliseringar vad det gäller utsläpp och förbränning på fartygen. Om det finns möjlighet att utreda denna fråga som en skattefråga vore det väldigt bra. Vi vill lägga särskild tonvikt på miljöanpassning av farlederna, särskilt i de känsliga skärgårdsområdena, där erosionen blir ett väldigt stort hot mot flora och fauna. Vi har debatterat denna fråga i flera år utan att lyckas komma till någon riktig lösning som givit acceptabla villkor för de känsliga biotoperna i skärgården. Vi har förslagit att vi skall vara hårdare vad gäller utsläpp och användning av hjälpmotorer i stället för strömförsörjning från land. Sjöfartsverket skall ges uppdraget att utarbeta bestämmelser. Vi anser att man, där det är befogat, skall sköta strömförsörjningen från land i stället för att göra onödiga utsläpp. Vi anser också att de sjöburna transporterna av olja skall ske med fartyg som har dubbla skrov för att minska utsläppsrisken inte minst vid olyckor. Fru talman! När det gäller Miljöpartiets reservation om förlista fartyg i Östersjön kan jag säga att det inte bara är farlig bunkerolja som sipprar ut som vi är oroliga för. Vi är även oroliga för en hel del andra utsläpp. Vi tycker att det är konstigt att utskottet har avslagit Miljöpartiets motion i detta avseende. Man säger i princip att Sjöfartsverket kan göra vad det vill. Utskottet förutsätter att Sjöfartsverket aktualiserar frågan, och det är en motivering som heter duga. Utifrån det resonemanget behöver vi inte fatta särskilt många beslut alls. Vi får lita till Sjöfartsverkets sunda förnuft, eftersom den politiska viljan uppenbarligen inte räcker till. När det gäller bilprovningen stöder Miljöpartiet regeringens förslag om ett fortsatt monopol för AB Svensk Bilprovning. Folkpartiets representant sade från talarstolen att Folkpartiet är emot alla monopol. När skall ni avreglera kungahuset? När skall ni avreglera Polisen? Det är väl konsekvensen av att ni säger att ni är emot alla monopol? Det är självklart att vi inte har någon ideologisk fot att stå på i detta sammanhang. Ur vårt perspektiv är det intressant att se de regionalpolitiska och säkerhetsmässiga effekterna. Här har det konstaterats att säkerhetsaspekten kommer i kläm vid en avreglering av Bilprovningen inte minst ur den regionalpolitiska aspekten då stationer långt ute i glesbygden som i dag absolut inte bär sina kostnader helt enkelt skulle tvingas att läggas ned. Slutligen skulle jag vilja uppmärksamma anslaget till drift och vidmakthållande av enskilda vägar. Det har debatterats en del i dag. Jag måste säga att jag nästan är chockad, fastän man sett det mesta, över det sätt som Centern har behandlat den här frågan på. Nu vill man ta emot folkets hyllningar för att man lyckats förmå regeringen, som Centerns företrädare här sagt, att förstå att det är dags att höja anslaget. Just från den här talarstolen frågade jag våren 1995 i den finanspolitiska debatten hur Centern kunde göra en kovändning - det hade varit sju talare uppe i talarstolen, och man hade en mängd motioner och reservationer - och gå med på en uppgörelse så att ett av Centerns viktigaste krav på det trafikpolitiska området inte går igenom. Hur går det ihop? Ni var med och genomförde den sänkningen passivt. Ni hade ingen reservation i det betänkande som finansutskottet lade fram med anledning av statsbudgeten och där anslaget ingick. Sedan kommer ni och säger att ni har tagit ett initiativ. Ja visst, då ville vi i de andra partierna göra en omfördelning av anslagen förra året. Det sade ni också nej till. Nu har vi fått en höjning igen, men vi är fortfarande inte uppe i det gamla anslaget. Ni tar alltså ära för någonting som ni varit med om att rasera förut och nu bygger upp. Jag tycker att det är ett hemskt sätt att föra politik på. Jag är litet orolig för uppdelningen i debatten för Folkpartiets del. Lennart Fremling skall tala om Folkpartiets miljöpolitik. Vi vet att Lennart Fremling inte fått stöd för många av de motioner med miljöinriktning som han väckt i utskottet. Det är bl.a. jag som har stött några av reservationerna. Jag kan i dagens betänkande hänvisa till den motion som Lennart Fremling m.fl. skrev om Dennispaketet. Jag hade föredragit att Folkpartiets miljöpolitik hade redovisats av någon som åtminstone yrkat på den i utskottet. Herr talman! Jag hade gärna räknat upp våra reservationer, men jag förstår att min taletid är slut. Jag vill yrka bifall till reservationerna 2, 20 och 26

Herr talman! Miljöpartiet får väl ha vilka uppfattningar som helst hur man bäst skall hjälpa SJ. Men jag tror att det är litet fel att blanda ihop banavgifter och upphandling. Bägge två har till syfte att se till att det finns trafik på spåren. Att en sänkning av banavgifterna endast skulle komma SJ till del är inte riktigt sant i och med att det finns andra som kör på banan och som betalar samma banavgift som SJ. Oavsett om man ändrar banavgifter eller upphandling är det ganska konkurrensneutralt. Det beror på vilken nivå man väljer. Det behöver inte vara fråga om något motsatsförhållande. Vi tyckte att alternativet banavgifter skulle vara det bästa. Den del som går bra för SJ i dag är persontrafiken mellan de stora städerna. Den delen har man också en banavgift på, och det klarar SJ
Herr talman! Jag anser inte att det är en sammanblandning. Jag vill ifrågasätta det förslag som Karl Erik Persson förordade. Vad blir situationen för t.ex. Inlandsbanan AB som tar ut avgifter i dag? Skall den inte få ta några avgifter av SJ heller? Är det detta man förutsätter? Den andra fråga jag hade var på vilket sätt detta går ihop med resonemanget att trafikslagen skall betala sina egna kostnader, Karl-Erik Persson. Är de inte ens beredda att betala sina underhållskostnader, blir det väldigt svårt att i längden propagera för ett trafikslag. I så fall bör man i stället ha en skattepolitik som gör att man beskattar hårdare t.ex. miljöpåverkan som andra trafikslag har och som i dag gynnas på så sätt att de inte beskattas lika hårt i förhållande till såväl sjöfart som järnvägstrafik. Man tar ju inte hänsyn till de kostnaderna. Vi vill att man skall ta hänsyn till kostnader för miljöförstörelse, men inte så att järnvägen helt enkelt slipper betala sina underhållskostnader. Det är ingen bra lösning.
Herr talman! Jag förstår tankegångarna, men att komma åt hela skattepolitiken vad gäller trafikpolitiken är litet svårt i och med att vi så att säga inte har det på vårt bord. Det vi har på vårt bord är den del som jag har redovisat. Vi kan visst sänka banavgifterna. Det är en annan sak att de olika trafikslagen inte bär sina egna kostnader. Då kommer vi in på skattesatsen framför allt för de tyngre fordonen. Där sitter vi, tycker jag, mer eller mindre i en rävsax. Det kommer vi inte heller att kunna avgöra själva här, utan det kommer att bli en EU-anpassning. Då har vi en annan situation. Den enda möjlighet vi har att bedriva järnvägstrafik är att vi försöker lösa frågan själva. När det gäller kostnaderna för den tyngre trafiken har vi en helt annan situation. Den ser jag som ett stort bekymmer.
Herr talman! Jag delar Karl-Erik Perssons oro inför framtiden med tanke på de miljöanpassningar som vi kommer att möta. Att upphandla trafiken garanterar åtminstone trafiken och ger också ett statligt stöd. Det tycker jag inte är helt negativt i det här sammanhanget. Det gör att vi kan tillgodose det trafikbehov som finns även om vi inte kan utgå från verklig efterfrågan eftersom det ekonomiska underlaget saknas för "vanliga" människor. Ett helt konsekvent sätt för oss att stärka järnvägens konkurrenskraft och framför allt att erbjuda människor ett bra alternativ är att öka upphandlingskostnaden. Att ta bort banavgifterna leder in i ett omöjligt resonemang i längden därför att om inte SJ ens förmår betala underhållskostnaderna kommer vi aldrig att få en politik som gör att vägtrafiken kommer att betala sina kostnader fullt ut. Det är möjligt att vi siktar högt när vi säger att man skall ha en övergripande syn och se på hela skattepolitiken, men det är vad vi anser vara en konsekvent politik. Man måste se det hela i ett större sammanhang och se det också i det skattepolitiska perspektivet, inte enbart avgränsat från område till område, vilket problem uppstår men den här nya budgetprocessen. Men jag hoppas att vi kan komma kring den.
Herr talman! Elisa Abascal Reyes är orolig för att vi inte är konsekventa när vi inte kräver att kungahuset skall avregleras, vilket vi kräver när det gäller Bilprovningen. Jag tycker att jämförelsen kanske är något långsökt. Om vi skall betrakta kungahuset som en serviceverksamhet eller en affärsverksamhet kanske vi får ta oss en tankeställare när det gäller vår inställning. Vi tycker inte att kungahuset bedriver någon serviceverksamhet eller affärsverksamhet gentemot medborgarna. Alternativet är en president som statschef, som onekligen också skulle ha en monopolställning. Vi vill avreglera Bilprovningen och konkurrensutsätta den därför att Bilprovningen haft svårigheter med att erbjuda den service som vi som konsumenter är i behov av.
Herr talman! Det var förstås en tillspetsad jämförelse. Men det var litet tråkigt att Torsten Gavelin inte noterade den andra jämförelsen, nämligen den med Polisen. Hur skall man tolka ett uttalande från Folkpartiets representant Torsten Gavelin när han säger att ni liberaler är mot alla monopol? Vad innebär det i längden? Jo, det innebär att man har ett ideologiskt synsätt på olika verksamheter och inte ger aktning för flexibilitet, inte tittar på målen, vad man har för syfte, vad man vill uppnå med en viss verksamhet. Vi vill uppnå med Bilprovningens verksamhet säkerhet, service, tillgänglighet, låga priser och en regional spridning. Det kommer inte att uppnås med en avreglering, eftersom det finns så många stationer i dag t.ex. i Norrland som absolut inte bär sina egna kostnader. Vilken alternativ operatör vill göra det? Vi har exempel bl.a. från Tyskland som visar på att anmärkningsfrekvensen sjunkit drastiskt, betydligt mer i förhållande till vad kvaliteten på bilarna har gjort när man har avreglerat. Den situationen vill vi inte se i Därför frågar jag återigen: Är ni helt fångna i ett ideologiskt synsätt, eller kan ni tänka er att föra ett resonemang om de praktiska konsekvenserna av en avreglering av Svensk Bilprovning? Vilka är er syften med verksamheten som sådan?
Herr talman! Jag behöver väl inte argumentera när det gäller Polisen, Försvaret och Domstolsväsendet. Det är väl självklart att det finns samhällssektorer där ett affärsmässigt resonemang inte kan föras. Vad vi är emot är när samhället bedriver affärsverksamhet i monopolställning eller när privat affärsverksamhet bedrivs i monopol. Det är då det uppstår effekter som skadar ekonomin, både för den enskilde och för samhället. Vad gäller Bilprovningens monopol kan jag till en liten del hålla med Elisa Abascal Reyes om att det kan vara problem med myndighetsdelen i bilprovningsverksamheten. Men de farhågor som Elisa Abascal Reyes framför, att det skulle innebära svårigheter i glesbygd osv., är helt ogrundade, eftersom det runt om i landet finns serviceverkstäder som kan stå för den trafiksäkerhetsbedömning och det test som det handlar om. Dessa verkstäder måste naturligtvis få en auktorisation, vilket är fullt möjligt att genomföra. Några bärande motiv för att inte konkurrensutsätta Bilprovningen ser jag inte att det finns.
Herr talman! Aktiebolaget Svensk Bilprovning är en ekonomisk konstruktion som tillkom av framför allt praktiska skäl och inte så mycket för att vara en affärsverksamhet. Det är fortfarande fråga om en kontrollverksamhet. När det gäller effekterna av en avreglering kan jag tala om att jag själv har besökt en station i Övertorneå som absolut inte bär sina egna kostnader och som därför skulle försvinna vid en avreglering. Då kan man ju fråga sig om servicen har förbättrats. Bilprovningen har i dag ett samarbete med mindre, auktoriserade verkstäder för att skapa en god tillgänglighet och mindre transportsträcka för den som skall besiktiga sitt fordon. När det gäller låga priser är det så att kostnaden för att besiktiga en bil inte har ökat i förhållande till t.ex. konsumentprisindex. Tvärtom har kostnaden varit mycket lägre. Priset har inte ens följt inflationsnivån, vilket gör att vi inte heller kan använda prisargumentet för en avreglering. Vi har i dag en billig, säker bilprovning med stor tillgänglighet. Jag hoppas att det skall förbli så i framtiden.
Herr talman! Jag känner ett stort behov av att få upprepa historien vad gäller anslagen till enskilda vägar för att påminna Elisa Abascal Reyes om vad som verkligen har hänt. Inför budgetpropositionen 1995 lade regeringen fram förslaget om halverat stöd. Man drev igenom halveringen med hjälp av flera partier, t.ex. Vänsterpartiet och Folkpartiet. Från Centerpartiet hade vi i en kommittémotion kraftigt motsatt oss denna halvering. Vi föreslog t.o.m. ett utökat anslag. Att i dag få ta emot anklagelserna från talarstolen, att vi från Centerpartiet indirekt skulle ha medverkat till att statsbidraget har minskats, är oerhört anmärkningsvärt. I början av detta år gjordes sedan ett försök att få till stånd ett beslut om att statsbidraget skulle återställas. Under innevarande år bedömde ju flera att detta var väldigt svårt. Vägverket, som kom till oss i utskottet, fick beskriva vilka konsekvenser detta skulle få för andra underhållsanslag vad gällde andra vägar. Därför tyckte vi i Centerpartiet att det var så viktigt att nå fram till uppgörelsen om att inför 1997 återställa bidraget, och dit har vi nått nu. För min del vill jag betona att det inte på något sätt är fråga om att ta åt sig någon ära, utan att det är fråga om att medverka till att det blir ett utökat anslag för enskilda vägar.
Herr talman! Historieskrivare har ju svårigheter även i dagsläget, och det är inte så konstigt. Det är svårt för oss också. Men vi kan ju enkelt nöja oss med att konstatera att ni inte stod bakom Miljöpartiets reservation om enskilda vägar i det budgetbetänkande som lades fram i maj 1995. Gjorde ni det? Jag tror inte det. Jag tror att Miljöpartiet var ensamt om reservationen. Vi hade ställt kravet att anslaget till enskilda vägar skulle höjas på bekostnad av anslaget för byggande av nya vägar, vilket låg helt i Centerpartiets linje. Men det försvann sedan på något sätt. Ni stod alltså inte bakom Miljöpartiets reservation i maj 1995, som låg på riksdagens bord. Det får väl i högsta grad tolkas som en passiv medverkan. Ni träffade en ekonomisk uppgörelse, där ni hade möjlighet att förhandla er till en höjning, men det gjorde ni alltså inte. I samband med att Karin Starrin tog ett utskottsinitiativ kunde vi i flera länstidningar läsa om Centerns krafttag för att höja anslaget till enskilda vägar. Att Centern hade räddat anslaget inför 1996 och att Centern var ett alternativ i svensk politik kunde vi läsa i olika centerpartistiska kommunpolitikers inlägg i alla möjliga länstidningar. Det måste väl ändå tolkas som en aktion som inte har fullföljts fullt ut och att ni inte har gett väljarna ett ärligt besked om var ni egentligen har stått i frågan. Ni säger nu att ni via intensiva samtal har lyckats förmå regeringen att återställa anslaget. Det må hända att ni har gjort det nu. Det har inte jag någon insyn i. Men jag måste säga att ni inte var särskilt starka och att ni inte protesterade särskilt kraftfullt när det verkligen gällde, i maj 1995.
Herr talman! Det gäller för oss allihop, även för Miljöpartiet, att läsa hela betänkandet. Jag försökte beskriva att vi har väckt en kommittémotion, där vi inte bara talar om att vi är emot halveringen av statsbidraget utan att vi dessutom vill lägga på ytterligare pengar, eftersom vi bedömer att just det enskilda finmaskiga vägnätet är så oerhört viktigt. Vi föreslog ytterligare 150 miljoner kronor till detta anslag. Det var därför som vi inte kunde stå bakom Miljöpartiets reservation. Men det gäller ju att läsa hela betänkandet och att sätta sig in i hela frågan innan man riktar så kraftiga anklagelser. Det som jag har medverkat till så långt jag har kunnat är att verkligen få fram mer pengar till enskilda vägar. Vad vi i dag kan konstatera är att vi har nått en bra bit på väg, tack vare att regeringen har insett att detta vägnät används av långt fler än vad man vid första tillfället hade riktigt klart för sig. Jag hoppas att vi nu kan samarbeta för att få det nya statsbidraget utformat på ett så effektivt sätt som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Det är självklart att man skall sätta sig in i hela betänkandet. Jag minns inte någon reservation men däremot ett särskilt yttrande från Centerns representant i finansutskottet, Per-Ola Eriksson, om anslaget till enskilda vägar. Ursprungskravet, som Miljöpartiet står fast vid, var detsamma som Centerns. Därför förstår jag inte varför ni inte tillsammans med oss kunde stå för den reservation som vi fogade till finansutskottets betänkande 1995.